Fru talman! Statsrådet upprepar det svar som jag redan fått. Svaret blir inte bättre för att det upprepas. Det som jag vill ha sagt är: Regeringen skulle ha fört fram dessa diskussioner på ett mycket tidigare stadium och fått remissvar och godkännande från riksdagen, om den hade fäst något allvar vid att utöka producentansvaret, som man så ofta talar om. Jag är övertygad om att det finns ett djupt känt gehör i vårt land för ett producentansvar. Och då hade man varit beredd att underteckna. Men nu skjuts processen långt in i framtiden. Många andra länder ligger före oss -- det är i och för sig bra att andra länder driver på -- men vi, som så gärna vill prata om oss själva som ett miljömedvetet land, borde ha legat i spetsen på det här viktiga området.

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undanröja risken av massnedläggning av glesbygdsbutiker. Hon menar att hoten mot glesbygdsbutikerna fortsätter att öka och anger som senaste inslag Vid en frågedebatt här i kammaren mellan Inga Britt Johansson och mig i februari diskuterade vi de olika hot mot dagligvaruförsörjningen som föreligger. De planer som Tipstjänst nu har, är ett nytt exempel på hur sårbara glesbygdsbutikerna är. Det vore ytterst olyckligt om konsekvensen av Tipstjänsts rationaliseringar skulle bli att många glesbygdsbutikers möjlighet att bestå ytterligare skulle försvåras. I vår förra frågedebatt förutsatte jag bl.a. att Konsumentverket liksom hittills skulle slå larm när man finner det påkallat. Jag minns också att Inga Britt Johansson invände att verket saknar tillräckliga resurser för att fungera som motor. I det nu aktuella fallet kan jag dock med tillfredsställelse konstatera att Konsumentverket reagerat mycket snabbt mot Tipstjänsts planer. I ett pressmeddelande protesterade man i förra veckan kraftigt mot planerna och i en skrivelse till skrivelsen hänvisar verket också till en tidigare överenskommelse om samråd med berörda länsstyrelser i sådana här frågor. Tipstjänst har lovat verket att återkomma med en beskrivning över hur avvecklingen är tänkt att gå till och hur bolaget parallellt härmed utökar sitt ''on-line-nät''. Jag utgår nu ifrån att överläggningar snabbt kommer till stånd mellan Konsumentverket och Tipstjänst och att de utmynnar i att konsekvenserna för glesbygdsbutikerna beaktas på ett ansvarsfullt sätt.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var positivt att Konsumentverket reagerade så snabbt och att Tipstjänst tydligen svarade lika snabbt. Dessvärre är det inte svar på min fråga, eftersom den gällde vad ministern och regeringen avser att vidta för åtgärder, så att de här hoten inte fortsätter och framför allt inte sätts i verket. En av ministerns partikamrater Per-Ola Eriksson har i helgen varit ute och talat om ett hot mot 3 900 affärer bara på grund av Tipstjänst planer. Det här problemet finns inte bara i Norrbotten och Västerbotten. Mitt intresse för glesbygdsbutikerna härrör sig från mitt eget län, därför även i Göteborgs och Bohuslän har vi småbutiker, inte minst ute på öarna, vilka drabbas oerhört hårt om en del i det här väldigt känsliga systemet skulle försvinna ut ur bilden. Om man bor långt ute på en ö är det inte bara att ta bilen och åka in till tätorten. Man får planera väldigt noga för att passa de få båtar som går, framför allt under vintertid, för att ta sig in till närmaste tätort. Det är riktigt att man passar på att handla och uträtta andra ärenden där servicen är så mycket större om man ändå är tvungen att åka till tätorten. Det har påpekats inte minst av Västerbottens bygderåd. Jag skulle återigen vilja fråga ministern vad regeringen är beredd att göra för att få bort hoten, inte minst när det gäller Tipstjänst. Det är ett statligt bolag, och regeringen har möjligheterna att ställa krav på Tipstjänst i denna fråga.
Fru talman! Jag antar att Inga-Britt Johansson delar åsikten att det är bäst om frågan klaras ut på ett bra sätt mellan Konsumentverket och Tipstjänst. Om de inte klarar frågan på ett hyggligt acceptabelt sätt, så finns huvudmannen för Tipstjänst, Bo Lundgren, och jag själv, som är regionalpolitiskt ansvarig, i regeringen. Vi ser helst att Konsumentverket och Tipstjänst klarar av samtalen, men vi kommer båda att noga följa frågan i bakgrunden.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det klargörandet. Ministern hänvisar i sitt svar till vår förra debatt. Då togs inte frågan om Tipstjänst utan framför allt frågan om dagligvaruleverantörerna och de statliga bidrag som utgick upp. Ministern lovade, om jag inte minns fel, att ha ett samtal med alla berörda instanser för att få till stånd en diskussion om hur man även fortsättningsvis skulle klara av glesbygdshandeln. Ministern kanske skulle kunna informera oss om vilket resultat det blev av dessa överläggningar.
Fru talman! Det har förekommit ett antal kontakter med enskilda viktiga aktörer för att kolla av situationen ordentligt. Det återstår att kalla dem kollektivt, alla tillsammans. Det kommer att ske.
Fru talman! Det har gått mer än ett halvår sedan dessa kontakter togs. Om Tipstjänst nu bestämmer sig för att ändå lägga ned ''off-line-systemet'' hoppas jag verkligen att det inte också tar ett halvår innan överläggningen mellan ministern och

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om den svenska regeringen överväger att inskränka exporten av krigsmateriel till Indonesien. I sin fråga hänvisar Ingela Mårtensson till uppgifter om amerikanska överväganden att införa förbud mot krigsmaterielexport till Indonesien på grund av bristande respekt för mänskliga rättigheter. Den amerikanska regeringen har i ett officiellt uttalande som återgavs av amerikanska medier den 8 augusti mycket tydligt sagt ifrån att det inte finns något vapenembargo eller övervägs något sådant. Ett förslag i den amerikanska senaten om indragning av militärbistånd till Indonesien på grund av bristande respekt för de mänskliga rättigheterna har enligt senaste uppgifter inte accepterats utan vilar tills vidare. Efter att först ha konstaterat detta vill jag understryka ett mer generellt förhållande: Det faktum att ett annat land förändrar sin hållning i den ena eller andra riktningen medför i sig ingen ändring av svensk politik på detta område. Vår politik formas genom att regeringen tar ställning till konkreta exportärenden. Andra länders agerande kan vara ett av många element som vägs in vid en helhetsbedömning. Som jag framhöll i mitt svar på Ingela Mårtenssons interpellation i maj i år, behandlar regeringen frågor om krigsmaterielexport till Indonesien -- precis som till andra länder -- enligt de riktlinjer som riksdagen godkänt. Liksom hittills kommer alla viktiga ärenden som rör Indonesien att föreläggas den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor för bedömning. Eftersom varje ärende behandlas för sig utifrån de omständigheter som finns i just det fallet, är det svårt för mig att i förväg säga vilka tillståndsbeslut som regeringen kommer att fatta i framtiden. Allmänt sett kan jag emellertid säga att regeringen på många områden har noterat en positiv utveckling i Indonesien. Detta gäller såväl den ekonomiska som den sociala utvecklingen i landet. Vad Östra Timor-frågan beträffar har vi noterat den ökade tonvikten på en förhandlingslösning av konflikten. Den indonesiska regeringen har påbörjat en nedtrappning av den militära närvaro som inleddes 1975 i samband med att territoriet annekterades. Det är också positivt att Indonesien och Portugal nu tycks inriktade på att gå framåt stegvis i den dialog som FN:s generalsekreterare leder. Det är regeringens bedömning att Indonesien spelar en betydelsefull roll för fortsatt politisk och ekonomisk stabilitet i Asien. Vi är bl.a. av den anledningen angelägna om att utveckla Sveriges förbindelser med landet. Samtidigt fortsätter vi att noggrant följa läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Indonesien. Jag har tagit del av de erfarenheter som Ingela Mårtensson och hennes kolleger redovisat från ett besök på Östra Timor nyligen. Förvisso kan förhållandena på ön alltjämt betecknas som otillfredsställande i många avseenden. Men jag vill dock här betona att riktlinjerna för krigsmaterielexport är avsedda att fungera som en måttstock som gäller för alla länder. Det står inget i riktlinjerna om att regeringens vapenexportbeslut skall användas som instrument för att bedriva påtryckningar mot andra länder. Sedan år 1987 har regeringens tillstånd för utförsel av krigsmateriel till Indonesien endast avsett reservdelar, tillbehör och annan utrustning till tidigare levererad materiel. De faktiska leveranserna har varit mycket små. De uppgår totalt sett till knappt hälften av en procent av den svenska krigsmaterielexporten under denna period. Den positiva utveckling som under de senaste åren kunnat noteras i Indonesien i allmänhet och även på Östra Timor har lett till att regeringen, efter att ha hört den rådgivande nämnden, nu gör bedömningen att Indonesien kan komma i fråga även för viss annan materiel. Jag vill avsluta med att understryka att restriktivitet fortfarande råder, och att konkreta regeringsbeslut bara fattas om någon export faktiskt blir aktuell. Vi har sett en utveckling i positiv riktning. Ännu kan situationen dock knappast betraktas som helt tillfredsställande. Detta gäller i synnerhet beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i sakens natur att riktlinjerna medför att ett land kan komma att uppfylla uppställda kriterier innan en enligt våra värderingar helt idealisk situation råder i landet. Om kraven ställdes så högt, skulle vi endast kunna exportera krigsmateriel till mycket få länder, om ens några. De säkerhetspolitiska målsättningarna med vår krigsmaterielexport skulle då bli omöjliga att uppfylla.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag måste säga att jag är chockerad över det svar jag fått. Det faktum att Sverige nu öppnar för mer vapenexport till Indonesien är för mig en stor chock. Hur kan man göra denna bedömning nu när det inte finns några tecken alls på att det har blivit bättre när det gäller mänskliga rättigheter? Det är en sak att regeringen gör bedömningen att det pågår en social och ekonomisk utveckling, men vad gäller för de mänskliga rättigheterna? Har det blivit bättre när det gäller de mänskliga rättigheterna på Östtimor? Statsrådet talar om att vi inte skall göra några påtryckningar. Nej, men vi skall inte heller exportera vapen till länder där det pågår väpnade konflikter eller där det finns risk för väpnade konflikter! Det är inte så länge sedan det var en ren massaker på ungdomar på Östtimor. Det var inte så länge sedan man slog ned folk i Atjeh -- 1989 -- även om det inte har hörts så mycket om det. Det pågår väpnade konflikter, och det är ett enormt förtryck av folket på Östtimor. Man får över huvud taget inte lov att säga sin mening. Biskop Belo, som vi träffade, sade att det inte alls har blivit bättre. Militären har inte alls reducerats. Ca 10 000 militärer och poliser kontrollerar en befolkning på Jag undrar hur man i det läget kan öppna för mer export. När fattades detta beslut? Vad är det man skall sälja? Det sägs att det skall göras med en viss restriktivitet. På vilket sätt skall det vara restriktivitet? Det finns mycket i det här svaret som kan man ställa sig frågande inför. Det står också i slutet av svaret att om någon export blir aktuell skall en bedömning göras. Kan vi nu få höra vad det är som är aktuellt?
Fru talman! Ingela Mårtensson och jag har med jämna mellanrum fört en debatt kring frågan om krigsmaterielexport till Indonesien. Jag konstaterade senast vi debatterade den här frågan liksom jag konstaterar i dag att Ingela Mårtenssons syn på utvecklingen i Indonesien på väsentliga punkter skiljer sig från min, regeringens och den rådgivande nämndens för krigsmaterielfrågor. På en punkt är vi överens, nämligen att läget på Östra Timor är otillfredsställande, men det finns säkert olika grader i bedömningarna.

Vi menar å ena sidan att situationen på Östra Timor fortfarande präglas av en hård polisiär kontroll av befolkningen och att situationen där är otillfredsställande. Men de bedömningar som vi själva gör och som får stöd i många andra bedömningar är å andra sidan att utvecklingen på flera punkter totalt sett går i rätt riktning. Jag kan i sammanhanget peka på att José Ramon Horta, som är talesman för den timoristiska oppositionsrörelsens paraplyorganisation, i ett anförande i Stockholm i juni i år framhöll att den väpnade kampen numera närmast är symbolisk och att man i dag eftersträvar en stegvis, fredlig lösning på konflikten.
Fru talman! Jag fick inte svar på mina frågor. Därför ställer jag fortfarande frågorna: När togs beslutet och när kopplades den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor in på detta? Jag skulle önska att statsrådet talade med biskop Belo på Östtimor för att efterhöra hur situationen faktiskt är. Även om det nu inte är fråga om väpnad kamp, pågår ju ändå ett strängare förtryck. Man får inte demonstrera, det ges ingen möjlighet att säga vad man tycker och man tillåter över huvud taget ingen opposition. Med alla arresteringar och allt som där pågår är förtrycket ändå hårdare. Det finns inget tecken på att någon konflikt inte pågår. Jag vill veta när beslutet togs och vad det är man skall leverera. Det pågår faktiskt en ockupation. Sverige har ju inte godkänt att Indonesien har ockuperat Östtimor. Detta är ett tillräckligt skäl för att man inte skall sälja vapen till ockupationsmakten.
Fru talman! Som Ingela Mårtensson känner till är det praxis att icke kommentera enskilda krigsmaterielexportärenden. Det må gälla Indonesien eller vilket annat land som helst. Det sker en löpande prövning av dessa frågor efter hand som de kommer upp, och redovisning lämnas övergripande över exporten till olika länder. Den senaste siffran beträffande exporten för föregående år var mig veterligen ca 4 miljoner kronor. När det gäller utvecklingen och de redovisningar som finns för läget på Östtimor, vill jag gärna säga att jag inte har lyssnat till biskop Belo. Däremot har jag fått del av Ingela Mårtenssons redovisning för läget på Östtimor, vilken bekräftar att situationen icke är tillfredsställande. Men min grundläggande bedömning, att utvecklingen går i rätt riktning, har Ingela Mårtensson icke givit någon kommentar till.
Fru talman! När det gäller de mänskliga rättigheterna har utvecklingen inte gått i rätt riktning. Den ekonomiska utvecklingen på Java etc. är en annan fråga. Jag anser inte att utvecklingen går i rätt riktning när man bygger vägar och strategiska byar och tvingar ner folk till kusten för att befolkningen bättre skall kunna kontrolleras. Fortfarande pågår en ockupation. Därför kan jag inte förstå hur utvecklingen kan anses vara tillfredsställande. När det gäller ockupationen har ingenting hänt. Situationen är densamma som 1975. Om jag nu inte kan få reda på vad det är för vapen som exporteras, kanske jag kan få veta när beslutet fattades. Vi debatterade denna fråga här i maj. Hade regeringen då fattat beslut om att öppna möjligheterna?
Fru talman! Jag kan konstatera att Ingela Mårtenssons grundläggande bedömning av vad som sker på Östra Timor skiljer sig från min bedömning, som också grundar sig på andra insiktsfulla bedömares. Det finns många tecken på att utvecklingen går mot det bättre. Det finns nu en dialog, utvecklingen är fredlig, vissa trupper dras tillbaka, dialogen mellan Indonesien och Portugal under ledning av FN:s generalsekreterare har intensifierats och det finns ökade inslag av realism kring dessa frågor. Detta visar sig också genom att Indonesien i den internationella dialogen uppenbart visar en större känslighet inför dessa frågor. Som jag tidigare sagt kan jag inte kommentera hanteringen av enskilda ärenden, men jag kan bekräfta att beslut har fattats sedan vi i maj debatterade denna fråga här i kammaren.
Fru talman! Tidpunkten för den ändrade bedömningen kan väl inte vara hemlig. Den frågan måste väl statsrådet kunna besvara. Jag fick nu höra att bedömningen ändrades efter den debatt som jag tror ägde rum den 7 maj, om jag inte missminner mig. Jag vill veta när den ändrade bedömningen gjordes, eftersom det i alla fall är fråga om en kursändring.
Fru talman! Den grundläggande bedömningen att utvecklingen går till det bättre gjordes i maj vid den debatt som jag hade med Ingela Mårtensson. Vi hade då, precis som nu, olika uppfattning om utvecklingen. När det gäller avgöranden i enskilda fall grundar sig bedömningarna på det enskilda exportärendet, vare sig det är fråga om förhandsbesked eller exporttillstånd. Det är alltså icke fråga om omläggningar i kursen, utan bedömningar i enskilda fall om hur man skall ställa sig. Så har skett i fallen i Indonesien också.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att den som blivit uttagen till värnpliktstjänstgöring skall få behålla sin högskoleplats. Enligt den nya högskoleförordning som gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 är det universiteten och högskolorna som ansvarar för antagning av studenter. Det innebär att varje universitet och högskola själv beslutar om en student som antagits till utbildning får behålla sin plats till dess att han fullgjort sin värnpliktstjänstgöring eller ej. Flera universitet och högskolor är i dag generösa när det gäller att låta studenterna behålla sin plats. Uppsala universitet tillämpar man i dag den regeln att de studenter som vid ansökningstillfället inte fått besked om att de tagits ut till värnpliktstjänstgöring får behålla den plats de antagits till. Jag är emellertid medveten om att det på andra håll är ett problem för såväl studenter som för de militära myndigheterna att någon plats inte kan garanteras dem som inkallats. Jag har därför diskuterat frågan med försvarsministern som meddelat att en arbetsgrupp hos Överbefälhavaren bl.a. behandlar denna fråga. Gruppen har varit i kontakt med flera universitet och högskolor som visat en positiv inställning. Jag har också erfarit att det bland universitetens och högskolornas rektorer pågår diskussioner om att på frivillig väg komma överens om en positiv lösning av problemet. Jag utgår från att en sådan lösning skall gå att finna utan att regeringen behöver inskrida med ett direkt påbud. Jag vill betona det faktum att värnplikten är just en plikt som den enskilde själv har begränsade möjligheter att påverka. Jag anser det naturligt att universiteten och högskolorna tar hänsyn till detta.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag vill betona att icke mindre än nära 4 000 unga, värnpliktiga män har begärt anstånd under det senaste året -- det är ett ganska stort tal -- och att detta är en rättvisefråga. Jag citerar en bit av sista stycket på första sidan i utbildningsministerns svar: ''Jag är emellertid medveten om att det på andra håll är ett problem för såväl studenter som för de militära myndigheterna att någon plats inte kan garanteras dem som inkallats.'' Ja, det är ett problem. Utbildningsministern sade, och det är jag glad över, att han utgår ifrån att en lösning skall gå att finna utan att regeringen behöver inskrida med ett direkt påbud. Han hänvisade då till rektorernas samtal. Men skulle det vara så illa med ett påbud? Det handlar ju om att göra undantag från en pliktlag. Det är en fråga som jag vill ställa till utbildningsministern här och nu: Är det så illa med ett påbud i det här fallet?
Fru talman! Skälet till att jag i det längsta vill undvika direkta påbud för universiteten och högskolorna, också när frågan gäller hanteringen av en pliktlag som värnplikten, är att vi för bara en kort tid sedan i denna kammare beslutade att universiteten och högskolorna hädanefter själva skall ha ansvaret för den egna antagningen. Att nu säga att de icke är kapabla att hantera något som jag tycker att de borde kunna klara, nämligen att ta vederbörlig hänsyn till värnplikten, skulle vara att underkänna deras självständighet och möjligheter till ansvarstagande innan detta har satts på prov på allvar. Jag föredrar alltså att universitet och högskolor själva inser vilket ansvar de har som utbildningsinstitutioner i förhållande till värnplikten, och att de hittar lösningar som är gagneliga för de värnpliktiga och försvaret samt möjliga att hantera för den enskilda högskolan. Det är det första skälet -- respekten för att högskolorna faktiskt har ansvaret för den egna antagningen. Det andra skälet är att jag tror att lösningarna kan komma att se litet olika ut beroende på vilken högskola och vilket universitet, respektive vilken typ av värnpliktiga det handlar om. Erfarenheten av sådana situationer talar för att det är bättre att de direkt berörda gör upp om sina system, snarare än att regering och riksdag bestämmer ett system för alla.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag tycker, precis som utbildningsministern, att universitet och högskolor borde vara kompetenta att klara av det här. Men det finns en oro hos mig -- och jag tror att den delas av många -- för att det kan råda en senfärdighet hos de olika högskolorna och universiteten. Med begränsad taletid har jag här inte tillfälle att ge något exempel. Men det har i många fall visat sig att den unge värnpliktige, som är uttagen till tjänstgöring samtidigt som han får en högskoleplats, får vänta till det yttersta. Han kommer så en eller två dagar för sent med sin anhållan, och då är det ''kört'', för att uttrycka det med slang som vi gör ibland. Det är utomordentligt angeläget att det blir ett regelverk på detta område. Jag hoppas att rektorerna kan klara det. Har ministern någon kommentar till detta?
Fru talman! Jag har i beskrivningen ingen annan uppfattning än Göthe Knutson. Jag har heller ingen annan uppfattning än Göthe Knutson om hur det bör se ut i verkligheten efter det att denna fråga har fått en ändamålsenlig lösning. Möjligen ligger skillnaden mellan oss för stunden i att jag vill uppmana högskolor och universitet att lösa denna fråga på ett gagneligt sätt, och jag hoppas att de skall kunna göra detta utan att regering och riksdag tvingas till ett direkt påbud. Den formulering jag använde i mitt svar, fru talman, har naturligvis den innebörden att om det skulle visa sig att ansvaret inte kan hanteras på det decentraliserade sätt jag hoppas, så kan regering och riksdag tvingas ta över ansvaret i stället.
Fru talman! Jag tackar för att jag också får tillfälle att säga att det var ett utomordentligt budskap som utbildningministern nu gav med direkt adress till högskolor och universitet. Tack!
Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Skolverket och eventuellt andra statliga myndigheter skall minska sina lokalkostnader. När Skolverket under våren 1991 sökte nya lokaler för sin verksamhet fick verket ett antal erbjudanden av Byggnadsstyrelsen. Skolverket ansåg sig inte kunna acceptera dessa utan valde senare andra, dyrare lokaler. Skälet till att Skolverket valde de dyrare lokalerna var att de var möblerade och färdiginredda, vilket inte var fallet med lokalerna i Byggnadsstyrelsens erbjudande. En merkostnad för inredning och möblering hade uppstått om Skolverket accepterat de av Byggnadsstyrelsen erbjudna lokalerna. I dag finns ett större utbud av lokaler till lägre kostnad än som var fallet när beslutet fattades. Enligt uppgift är också Skolverket ytterst uppmärksamt på kostnadsutvecklingen för sin verksamhet och söker rationalisera sitt lokalinnehav. Skolverket har nyligen omförhandlat och tecknat ett nytt hyreskontrakt på tre år, som innebär att verket har reducerat sina hyreskostnader med ca 50 %. För nästan samtliga statliga myndigheter gäller numera att resurser anvisas på ramanslag. Inom denna ram har myndigheterna ansvar och befogenheter att besluta om samtliga resursslag, således även för lokalkostnader. Byggnadsstyrelsens monopol har avskaffats, och myndigheterna beslutar själva om sin lokalförsörjning. Statsmakternas mål och resultatstyrning innebär bl.a. att regeringen följer upp och utvärderar myndigheternas verksamhet. Vart tredje år sker normalt en fördjupad prövning, då uppnådda resultat vägs mot insatta resurser. I detta sammanhang kommer även lokalkostnadernas andel av myndigheternas budget att analyseras. Mot denna bakgrund finner jag ingen anledning att vidta några generella åtgärder i frågan.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
Det fanns då andra förslag, nämligen lokaler i Kista för 4,0 miljoner om året och i Lysbomben vid Västerbroplan för 4,4 miljoner. Det fanns alltså gott om anbud redan då. I dag finns det ännu fler bud på billiga lokaler. Jag tycker faktiskt att det som Skolverket gjorde är ett exempel på dålig hushållning med statliga medel. Vi skall ändå komma ihåg -- det vet finansministern mycket bättre än jag -- att var tredje krona av de här pengarna måste lånas. I svaret står det att skälet var inredningen och möblemanget. Det argumentet gäller faktiskt bara Kistalokalen, inte -- i varje fall inte i samma utsträckning -- de övriga lokalerna. Man häpnar när man får höra att Skolverket menar att ett gammalt arbetssätt satt i väggarna, och nu skulle man ju arbeta på ett nytt sätt -- det har faktiskt chefen själv sagt till mig. Ett annat lika konstigt skäl var att man behövde små sammanträdesrum för det nya arbetssättet. Små sammanträdesrum kan man väl hitta i så gott som alla lokaler! Ett märkligt argument är det också att man inte ville sitta tillsammans med de människor som inte kunde få plats i det nya Skolverket -- det skulle vara ytterligare en påfrestning för dem. Tänk om det skulle vara en allmän princip vid rationalisering av enskilda företag och offentliga arbetsplatser i Sverige! Jag tycker att det här är ett dåligt exempel på hur man sköter pengar i den offentliga sektorn. I slutet av svaret talade finansministern om måloch resultatstyrning. Jag skulle vilja fråga: Innebär detta att det totala anslaget för Skolverket kan minskas när den här treårsperioden går ut -- för att man skall få verket att skaffa andra lokaler?
Fru talman! Alf Wennerfors har utgjutit sig över det som han ser som brister i upphandlingen och över beslut som fattades våren 1991. För tydlighetens skull kan det noteras att detta skedde före min tid i Det väsentliga nu är att Skolverket har omförhandlat. Uppenbarligen har man mera bekymrat sig om kostnaderna för lokaler, samtidigt som man har ingått ett nytt huvudkontrakt med väsentligt lägre -- faktiskt halverade -- Avslutningsvis ställde Alf Wennerfors en fråga om huruvida anslaget kan komma att minska framöver. Det är ju beroende av den uppföljning och utvärdering av hur väl man inom Skolverket, liksom inom andra myndigheter, uppfyller de mål som regering och riksdag beslutar om. Det finns självfallet alla möjligheter att både öka och minska anslagen eller låta dem vara oförändrade, beroende vad de fördjupade prövningarna vart tredje år ger för resultat.
Fru talman! När det gäller omförhandlingen och de 50 procenten ifrågasätter jag för det första om det är särskilt mycket. För det andra: Om man hade varit belägen i en annan lokal, t.ex. i Kistalokalen som kostade 4 miljoner, och skulle ha omförhandlat kostnaderna för denna, hade hyran kanske blivit ännu lägre. När det kommer till kritan tycker jag att det är onödigt att ett centralt verk är beläget på Kungsgatan 53 mitt i Stockholm. Det är faktiskt inte nödvändigt. Man kan vara inhyst utanför sta'n. Dessutom är personalen väldigt mycket ute och reser. Hälften av personalen finns ju inom den regionala apparaten. Således är inte detta ett särskilt starkt argument. Finns det andra myndigheter som verkar under samma förhållanden? Känner finansministern till någonting om det?
Fru talman! Jag vill bara tala om att det för att säkerställa att pengar används på ett effektivt sätt alltid sker en prövning av vad de används till. Vi har nu gått ifrån den ordningen där regering och riksdag bestämde över varje enskild del i de pengar som anslogs till centrala myndigheter. I stället använder vi oss nu av en ramstyrning eller finansiell styrning. Det innebär att vi bedömer att man på de enskilda myndigheterna -- med en viss summa pengar och ett visst bestämt mål -- i allmänhet är mer kapabel än vi politiker är när det gäller att veta hur verksamheten skall utföras och hur målet skall uppnås. Sedan görs en utvärdering om huruvida målet har uppnåtts bra eller ej. Vi går naturligtvis också in och ser på hur man har använt de pengar som man har fått. Vi bedömer också om pengarna skulle kunna ha använts effektivare. I det sammanhanget ingår det självfallet att vi ser på lokalkostnaden. Det gör vi successivt beträffande alla myndigheter.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det senaste som finansministern sade låter väldigt positivt. Det borde på sikt innebära att man pressar ned lokalkostnaderna för offentliga verk över huvud taget. För övrigt är det självfallet bra att Skolverket har omförhandlat och fått ned sina lokalkostnader. Slutligen hoppas jag att den här debatten skall ge ett litet eko ute bland de statliga verken.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit för att kontrollen av sökande till hemvärnet skall bli heltäckande. Enligt hemvärnskungörelsen skall den som antas som hemvärnsman ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen. För den prövningen får man bl.a. göra personalkontroll enligt personalkontrollkungörelsen . Vid en personalkontroll framkommer det om den kontrollerade har dömts eller är misstänkt för vissa brott. Bestämmelserna har nyligen ändrats (SFS 28 § hemvärnskungörelsen hemortskommun lämnas tillfälle att yttra sig. Därvid kan uppgifter framkomma som visar att en person av andra skäl, t.ex. psykisk sjukdom, är olämplig som hemvärnsman. Är kommunens yttrande avstyrkande, får antagande inte ske utan att frågan underställs rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med länsstyrelsen. Det är utomordentligt viktigt att man gör en noggrann kontroll av en person som skall antas som hemvärnsman utan att för den skull åsidosätta den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. De nya reglerna i personalkontrollkungörelsen bör i hög grad kunna bidra till en mer effektiv personalkontroll. En utredning om översyn av personalkontrollförfarandet har nyligen tillsatts. bl.a. undersöka möjligheterna att ytterligare öka personalkontrollens effektivitet. Resultatet av utredningens överväganden kan leda till att vi får en ännu mer fullgod kontroll av den som vill bli hemvärnsman.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag, som så många andra, anser att hemvärnet har en utomordentligt stor betydelse. Själva poängen med hemvärnet är ju att det är snabbt mobiliserbart. Det väsentligaste är då att man förvarar vapnen hemma, vilket jag aldrig kommer att ifrågasätta. Bl.a. i tidningen Värnpliktsnytt har vi helt nyligen kunnat läsa vad säkerhetschefen, Hans Fredriksson, vid KA 4 i Göteborg har sagt: ''Våra antagningsmetoder gör att nästan alla kan komma med i hemvärnet. Även mördare och våldtäktsmän''. Sedan följer ett par exempel som tyvärr förekommer alltför ofta -- dem kan man också läsa om i tidningar runt om i landet. Ett exempel är att en hemvärnsman utöver olaga vapeninnehav -- han hade också andra vapen hemma som han inte hade licens för -- också har fällts för misshandel. Kommer bestämmelsen den 1 oktober beträffande personalkontroll att vara heltäckande? Gäller detta även psykisk ohälsa? De mest vådliga skottdramerna med hemvärnsmän inblandade har faktiskt gällt just psykiskt sjuka personer. När det gäller den personalkontrollutredning som försvarsministern hänvisade till, undrar jag: Finns hemvärnet med i det sammanhanget? Det nämns det ingenting om. Det handlar alltså om skyddsklassningen.
Fru talman! Det är alldeles självklart av största vikt att man inte kan antas som hemvärnsman, om man har begått brott av ett sådant slag att det kan antas komma att påverka lämpligheten. Det finns närmare 100 000 personer i dag inom det svenska hemvärnet. Hur noggrant ett system än byggs upp, kan det självfallet här lika litet som någon annanstans i vårt samhället utfärdas någon absolut garanti. Men strävan skall naturligtvis vara att agnarna sållas från vetet. Nu har det alltså genomförts en förändring den 1 oktober -- jag förmodar att Göthe Knutson noga har tagit del av denna -- genom vilken det föreskrivs vilka som får företa personalkontroll och näst sist i ledet finns Överbefälhavaren. Han är ytterst ansvarig i dessa sammanhang. En del personer kommer man naturligtvis inte åt med personalkontroll. Det kan vara personer som visar sig ha ett oförvitligt liv och leverne bakom sig, men som av olika skäl dess värre under sin tjänstgöring begår handlingar som man rimligtvis inte kan upptäcka vid en personalkontroll. Ibland kan man möjligtvis komma åt sådant genom att befäl och kamrater iakttar en extra noggrannhet och för vidare det som kan föranleda misstankar.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för detta mycket utförliga kompletterande svar. Jag förstår att försvarsministern vill och kommer att göra sitt bästa för att förhindra att sådana här otrevliga händelser inträffar i fortsättningen. Vad jag fortfrande inte har fått klarhet i är huruvida psykisk ohälsa kommer att kunna kotrolleras i fortsättningen, alltså även efter den 1 oktober. Får jag samtidigt ta tillfället i akt och nämna att det är olika i de olika områdena i vårt land. Hemvärnschefen i Säffle besöker personligen var och en som söker till hemvärnet i dennes hem och får en bild av miljön. Han talar med flera människor -- vid den rätt formella handläggningen anges ett namn från någon i kommunen. Jag skulle alltså vilja fråga försvarsministern om han är beredd att gera mera praktiska anvisningar här så att man, likt enligt metoden i Säffle, förhindrar att det kommer vettvillingar in i hemvärnet.
Fru talman! Får jag börja med att påpeka att jag i mitt svar sade att hemortskommunen enligt 28 § i den hemvärnskungörelse som vi i dag har skall lämnas tillfälle att yttra sig. Jag påpekade också att t.ex. sådana saker som psykisk sjukdom då kan komma med i bilden, och man kan gå vidare härvidlag och vidta åtgärder eller göra bedömningar som påverkar antagningen. Jag delar naturligtvis helt Göthe Knutsons uppfattning, att det är utomordentligt bra om man kan tillämpa samma noggrannhet som t.ex. den som redovisas i Säfflefallet. Det är dock så att möjligheterna kan variera, men från min sida finns det ingen tveksamhet: Gör så noggranna kontroller som möjligt.
Fru talman! Får jag, efter att ha tackat för det här kompletterande svaret, konstatera att några av de fall som har redovisats i Värnpliktsnytt så att säga är försedda med alla formaliteter. Man har frågat kommunen, och det visar sig då att det här med psykisk ohälsa icke hade kontrollerats. Jag ber inte försvarsministern om något ytterligare svar. Jag konstaterar bara att vi uppenbarligen är helt överens och att man inom hemvärnet kanhända kommer att ha mera informella kontakter med de sökande.
Fru talman! Vi är helt överens i fråga om bedömningen. Det får inte förekomma någon slapphet när det gäller att ta itu med eventuella våldstendenser på det här området. En stor del av den snabba mobiliseringen inom svenska försvaret, om något skulle hända, bygger just på hemvärnets insatser. Det är viktigt att vi också i fortsättningen till hemvärnet kan rekrytera personer som uppfyller de grundläggande krav som måste ställas på människor som får en militär utbildning och som har rätt att förvara vapen hemma. Dess värre kan man lika litet här -- med den stora omfattning som hemvärnet har -- som någon annanstans i det svenska samhället vara hundraprocentigt säker. Min bedömning är emellertid, fru talman, att vi är på god väg när det gäller att skärpa kontrollen i det här avseendet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. För varje marknadsinriktad människa -- jag tillhör den kategorin -- skall konkurrensneutralitet gälla mellan offentlig och privat verksamhet. Det här är också en viktig profilfråga för regeringen. I dessa dagar har en utredning föreslagit att kommunernas generella avdragsrätt avseende moms skall slopas. Det är ju bra. Men förslaget har skapat en viss oro -- jag vågar påstå befogad oro -- på marknaden. Därför besvärar jag statsrådet med en fråga. I och med att avdragsrätten försvinner finns uppenbarligen risken att kommuner och landsting i egen regi börjar bedriva skattepliktiga mervärdestjänster som transporter och städning, som statsrådet talar om i sitt svar. Därför är det nödvändigt att det skapas neutralitet mellan entreprenad och egenregiverksamhet. Detta är viktigt. Nu är svaret, för att komma från statsrådet Lundgren, ovanligt försiktigt. I slutraderna i svaret heter det att ''det är viktigt att den pågående utvecklingen av alternativ till offentliga monopol inte avstannar''. Det är bra. Men nu är statsrådet en viktig person i det här sammanhanget och bör precisera sig. Jag vill ge statsrådet en chans till att strama upp svaret genom att ställa en följdfråga: Kan statsrådet här och nu lova att regeringsförslaget, när det nu kommer, innehåller sådana förslag att konkurrensneutraliteten garanteras? Ett klart besked på den punkten dämpar oron på marknaden, och privatiseringen kan fortsätta.

Fru talman! Detta var ett tungt ja, eftersom statsrådet intar den positionen. Det bör lugna de oroliga känslor som finns ute på marknaden. Jag tolkar det som om jag har varit ganska framgångsrik i riksdagen denna eftermiddag, när jag får ett sådant svar. Jag hoppas att pressen vidarebefordrar det svar statsrådet gav på min följdfråga.

Fru talman! När vi diskuterade med företrädare för regeringen om att genomföra ett ROT-program, kom vi fram till att det skulle skapas ett program som skulle omfatta drygt 30 000 nya jobb. De jobben har endast sporadiskt kommit i gång. Vi fattade beslut i riksdagen den 9 juni. Det är tre och en halv månad sedan. Det har gjorts tafatta försök att få i gång en informationsverksamhet om ROT-programmet. Det är naturligtvis helt otillräckligt. Att klara en så viktig fråga förutsätter att man informerar på en mycket bred basis. Uppgörelsen bars fram av folk som var intresserade. Det fanns inte någon företrädare för Moderata samlingspartiet i den gruppen. Det var företrädare för Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna. När jag nu ställer en fråga till regeringen, är det i det vällovliga syftet att försöka åstadkomma en stämning som innebär att regeringen förbättrar informationen om ROT verksamheten och om möjligt förenklar regelsystemet. Det är krångligt. Det står i tidningen varenda dag om krångligheterna. Det står i tidningen om kommuner som bildar bolag för att komma över avdragsmöjligheterna. Vi pratar med enskilda människor som inte kan klara ut regelsystemet, osv. Vi pratar med folk som skulle vilja gå direkt in i systemet, bostadsrättshavare och hyresgäster. I dag måste bostadsrättshavarna gå via sin bostadsrättsförening, osv. Det skulle ha varit välgörande, Bo Lundgren, om regeringen hade varit mer intresserad av ROT-programmet än vad som för tillfället synes vara vid handen.

Fru talman! Jag vet att Bo Lundgren är specialist på att prata om det förgångna. Det är en programmering som antagligen kommer att följa honom livet ut. Jag är mer intresserad av morgondagen och framtiden. Det är den bostadspolitiken vi pratar om nu. Det är det ROT program som riksdagen fattade ett enhälligt beslut om den 9 juni som vi nu diskuterar. Jag försöker uppmuntra regeringen att känna delaktighet i den bristande igångsättningen och den låga effekten av ROT-programmet. I stället ger Bo Lundgren mig ett svar som är håglöst och passivt. Det är avvärjande, i stället för att ta uppmaningen att medverka till en bredare satsning på ROT programmet. Det är alldeles uppenbart att åtminstone vi socialdemokrater måste komma tillbaka till riksdagen med andra utslag, eftersom det tydligen inte räcker med att vi har träffat en uppgörelse med de andra partierna i den lilla grupp som tog fram ROT-programmet.

Fru talman! Det är alldeles självklart att regeringen skall följa riksdagens beslut. Fattas bara annat! Men man kan följa ett riksdagsbeslut mer eller mindre engagerat. Den brist på engagemang som framgår av svaret och av replikerna från Bo Lundgren vittnar om att det är ett mycket svalt intresse för det ROT-program som vi nu håller på att diskutera. När jag skrev min fråga utgick jag från att regeringens företrädare skulle ta chansen att aktivt medverka till att förbättra de förhållanden som i dag råder på bostadsområdet. På den punkten är jag besviken. Ingenting tyder på att varken bostadsrättshavare eller hyresgäster, som med medverkan av regeringen mycket enkelt kan komma in i systemet, har något att hämta. Ändå har vi den lägsta bostadsproduktionen i Sverige sedan 1941. Tänk på det, Bo Lundgren.

Fru talman! Jag vet precis, Bo Lundgren, hur ROT programmet fungerar. Jag var med från allra första början: motionsmässigt, behandlingen i bostadsutskottet, överläggningarna med finansministern och Centerpartiet i dessa frågor samt diskussionen och beslutet i riksdagen. Jag vet exakt hur det fungerar. Jag vet också att Bo Lundgren är oerhört förtjust i att diskutera vad som skedde under gårdagen. I hans senaste replik talade han om min tid såsom bostadspolitiker. Jag är alltjämt bostadspolitiker. Till skillnad från Bo Lundgren är jag också intresserad av bostadspolitik. Det är därför jag har tagit upp denna fråga. Jag vill än en gång säga att vi kunde ha gjort ett utomordentligt bra program tillsammans för att häva oss ur den vågdal som i dag råder på bostadsområdet. Men Bo Lundgren är mer intresserad av att prata om det förgångna. Jag vill diskutera vad som kan ske i framtiden.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra utvecklingen mot segregerade skolor med anledning av att elever i Trollhättans kommun valt att få byta skola. Riksdagen beslöt våren 1993 att elever i grundskolan skall ges ökade möjligheter att välja skola inom såväl den egna kommunen som andra kommuner. Med anledning av detta har skollagen ändrats. Enligt 4 kap. 6 § skollagen skall elevens önskemål om placering vid viss skola beaktas så långt det är möjligt. Andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet får dock inte åsidosättas. Kommunen behöver inte heller tillgodose sådana önskemål, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår. Intentionerna till skollagsändringen var att ge elever och föräldrar ökat inflytande vad gäller val av skola. Skolverket har nyligen frågat ett representativt urval föräldrar om deras attityder till valfriheten. Utfrågningen visar att det finns en klart positiv inställning till de ökade möjligheterna att välja skola. När föräldrarna skulle tala om vad de tycker är viktigast inför val av skola, betonade de framför allt kvalitetsfrågorna. Allra viktigast var att skolan verkligen satsar på att ge eleverna kunskaper, att det finns en bra kamratanda och att skolan tar väl hand om alla elever. Trollhättan, som tar emot knappt 500 elever från fem mellanstadieskolor i kommunen. Enligt uppgift från skolledningen begärde sex sju elever inför höstterminen 1993 att placeras vid en annan skola än Pettersbergsskolan. Någon skyldighet att ange skälen för val av skola finns inte, men i dessa fall hade negativ gängbildning och som resultat handgemäng med invandrarbarn i området varit anledning för några föräldrar att begära byte av skola. Ansökningarna bifölls. Rätten att välja skola och berörda fall i Trollhättan innebär knappast någon risk för ghettobildning men understryker vikten av information och opinionsbildning i frågor som rör de grundläggande värdena i vårt samhälle. Jag ser också med viss oro på effekterna av det alltmer segregerade boendet, vilket märks framför allt i det offentliga skolväsendet. Det finns anledning att noga följa hur kommuner och skolor lever upp till skollagens och läroplanernas krav på en likvärdig utbildning för alla barn. Jag följer utvecklingen bl.a. genom Skolverkets utvärderingar och är inte främmande för att särskilda insatser kan behöva göras.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. För mig och Vänsterpartiet är skolan och utbildningspolitiken ett viktigt instrument eller verktyg för att åstadkomma jämlikhet i samhället mellan könen och för att utjämna skillnader mellan barn från olika socialgrupper. Kort sagt: Vi kräver en likvärdig skola. Föräldrar och elever skall känna trygghet, när de på olika sätt deltar i skolarbetet. Den tryggheten kan inte garanteras i ett segregerat skolsystem. Det ligger ett demokratiskt värde i en jämlik och solidarisk skola, vill jag hävda. Men nu har vi på senare tid fått en rad signaler om att det inte står riktigt rätt till ute i en del skolor. Trollhättan, som jag har tagit upp i min fråga, tjänar bara såsom ett exempel. Det finns exempel på skolor som jag måste säga är aparta i förhållande till samhällets grundläggande värderingar och som förnekar utvecklingsteorier och t.o.m. ifrågasätter demokratiska system och arbetssätt. Det finns segregering mellan skolor i grannskap. Det finns segregering inom skolan, vilket statsrådet också pekar på. Det kan kosta tusentals kronor per termin att gå i en viss skola. Det finns skolor som har införts på aktiemarknaden. Även andra rapporter är oroande. Det finns exempel på våldsövergrepp. Nu säger statsrådet att hon är beredd att göra särskilda insatser på skolans område. Då ber jag att statsrådet ger exempel på vilka konkreta åtgärder som hon ämnar vidta.
Fru talman! Låt mig först bara ta det fall som Björn Samuelson har tagit upp. Efter att ha satt mig in i frågan om Trollhättan, har jag uppfattat att Ekoinslaget, som frågan ju byggde på, delvis var missvisande. Det är uppenbart att det bland barn i detta område har förekommit gängbildningar och lekar som har lett till svårigheter bl.a. för invandrarbarn. Detta är inte något ovanligt. Vi känner till dessa tendenser till främlingsfientlighet. Det är med anledning härav som jag säger att jag noga följer utvecklingen. Det kan inte accepteras att vi får ett samhälle, där en så grundläggande rättighet och värdering som andra människors lika värde inte fungerar. Vilken typ av åtgärder kan jag då tänka mig? Framför allt arbetar vi på departementet just nu med att studera invandrarrika områden. Där finns skolor där segregeringen är som allra tydligast. Det kan finnas en rad olika saker som behöver göras. Jag är dock inte i dag beredd att ge exakta besked. Jag är allvarligt bekymrad över att invandrarbarn inte lär sig svenska därför att de inte har svenska kamrater. Från vänsterhåll vill man gärna dra väldigt stora växlar på valfriheten och hävda att den är orsaken till problemen. Så är inte fallet. Att välja skola är en viktig sak, men segregeringen och därmed sammanhängande problem har vi haft även tidigare. De förvärras faktiskt inte av reformerna utan av andra attityder i samhället. Där tror jag att vi gemensamt kan agera.
Fru talman! Det är säkert så att vi kan finna vissa gemensamma arbetsfält och jobba tillsammans för att stävja misshälligheter ute i skolorna, osv. Men det är klart att när frågan om att kunna gå i en skola eller inte har blivit en ekonomisk fråga, påverkas naturligtvis urvalet av elever. Det är ostridigt så. Utbildningsutskottet arrangerade en offentlig utskottsutfrågning i förra veckan. Det framgick då att skolan har i dag mindre resurser till stödundervisning. Även sådana frågor måste ses över. Undervisningen behövs för att hjälpa dessa elever att komma i ''fas'' med de andra eleverna. Naturligtvis kan inte skolan självt lösa alla problem. Det handlar om bostadspolitik och arbetslöshet. Vi lever i en svår tid ekonomiskt sett. Men både riksdagen och regeringen måste vara beredda att sätta in alla de åtgärder som är möjliga för att se till att människor som är unga i dag kan mötas i samhället.
Fru talman! Vi kan vara överens om att vi måste skapa en gemenskap i samhället mellan människor av alla sorter -- om man får uttrycka sig så. Frågan om valmöjligheten kommer tillbaka i debatten. De reformer som regeringen har genomfört har minskat de ekonomiska skillnaderna, inte ökat dem. Det är i dag billigare att välja en alternativ skola än att välja ett kommunalt dagis. Jag tycker att detta säger en hel del. Just på grund av segregeringen är det ibland en möjlighet för bl.a. invandrarföräldrarna att kunna välja en annan kommunal skola för att deras barn skall få mer kontakt med svenska barn. Det kan vara bra. Vi skall titta på dessa frågor och följa upp dem. Vi skall våga agera när det finns tendenser till att skolorna inte arbetar tillräckligt aktivt med värderingsfrågorna och se till att skapa en attityd som är sund. Jag vill dock säga några ord om den undersökning som har gjorts om föräldrarnas inställning. En av de viktigaste aspekterna på en bra skola som har framkommit från föräldrarnas sida är att skolan vinnlägger sig om att hjälpa elever som har problem av olika slag. Det finns en väldig solidaritet hos föräldrarna. Det vill jag framhålla.
Fru talman! När vi ser att det uppträder segregering inom det allmänna skolväsendet måste det ringa en varningsklocka hos oss ansvariga utbildningspolitiker. Då får vi söka olika vägar och se till att vi inte fattar politiska beslut som innebär att unga människor inte möts i samhället. Det var ett intressant program om Västerås på TV häromkvällen. Där återspeglades det främlingsskap som unga människor i samma ålder kände inför varandra. Jag tror att ett främjande av ytterligare utveckling av skolor som kan verka verklighetsfrämmande i sina värderingar osv. inte kommer att vara till gagn för människor som vill mötas.
Fru talman! Skillnaden består i att Björn Samuelson egentligen tycker att det var bättre förr. Men faktum var att när kommunen hänvisade eleverna till skolan som låg närmast permanentades problemen med segregationen. Vi har nu öppnat för ett utbyte. Det är klart att skolor som profilerar sig -- t.ex. en musikskola -- lockar till sig elever med olika typer av bakgrund. Det är inte nödvändigtvis de som bor närmast som går i den skolan. Det är inte lätt att lösa upp dessa inbyggda samhällsproblem. Men -- för det första -- man skall inte dra för långtgående slutsatser av enskilda incidenter. För det andra gäller detta generellt i skolväsendet. Där är Björn Samuelson och jag överens om att vi skall arbeta för att minska och helst stävja de negativa tendenser till segregering som finns.
Fru talman! Beatrice Ask och jag är inte överens i hur man skall se på frågan om profilering och individualisering. Jag hävdar att man inte behöver en särskild skola utanför det allmänna skolväsendet för att det skall bli en profilering. Det sker varje dag. Det skall ske inne i klassrummet -- nästan var fyrtionde minut. Det är klart att skolan inte är opåverkad av utvecklingen i övrigt. Naturligtvis är det så. Det blir återverkningar på skolan när man går mot allt större klasskillnader i ett samhälle, där en del får jobb och andra aldrig har några utsikter till att få arbete -- där de aldrig kan känna delaktighet i samhället. Detta kommer att visa sig snart.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat vilka åtgärder regeringen vidtagit för att kontrollera att de skolor som får kommunala medel följer en godtagbar läroplan.

Även i övrigt skall utbildningen svara mot grundskolans allmänna mål. Den fristående skolans verksamhet skall omfattas av det svenska samhällets grundläggande värderingar. De riktlinjer för fostran och utveckling som anges i de övergripande målen för grundskolan gäller också för fristående skolor. De skall verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, och skolan får inte använda aga eller andra lagstridiga uppfostringsmetoder. Undervisningen i en fristående skola skall vara allsidig och saklig, även om verksamheten får präglas av olika åskådningar och värderingar. En fristående skola får jämka timplanen och får ge undervisning i andra ämnen än de som finns i grundskolan. Huvudsaken är att eleverna som slutresultat av undervisningen får i stort sett samma kunskaper och färdigheter som de skulle ha fått i en vanlig grundskola. De fristående skolorna står under tillsyn av Skolverket. De är också skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering som Skolverket genomför. Tillsynen, som utövas av Skolverkets fältorganisation, är av övergripande karaktär. Den avser huvudsakligen den egentliga utbildningsverksamheten. Tillsynen omfattar bl.a. granskning av om en fristående skola alltjämt uppfyller de krav som ställts vid godkännandet. Den inriktas också på kontroll av att skolorna fullgör sina författningsenliga skyldigheter. På förekommen anledning kan Skolverket genom sin fältorganisation också företa inspektioner. En anledning till en sådan inspektion kan vara att det en gång givna godkännandet satts i fråga genom t.ex. formell anmälan eller uppgifter i massmedia. Eftersom Joshua-skolan godkänts som fristående skola fr.o.m. läsåret 1993 95. Om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälps, kan Skolverket återkalla godkännandet. Detsamma gäller om skolan vägrar att delta i uppföljning och utvärdering. Regeringen har alltså genom skollagen gett Skolverket rätten att kontrollera att de bestämmelser som gäller efterlevs. Tillsyn, uppföljning och kvalitetskontroll av skolor -- oavsett dessas ägandeform eller inriktning -- är fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige. Därför pågår det nu också ett intensivt arbete inom Skolverket för att utveckla metoder och kriterier för verksamheten. Det arbetet är svårt, grannlaga och mycket viktigt. Regeringen fäster stor vikt vid det, vilket vi också i olika sammanhang har framhållit.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för det utförliga svaret. Jag tycker att det är bra att vi får en klar redovisning av vad som gäller. Jag tror att det var många som reagerade på inslaget i ''Kalla fakta'' -- precis som jag gjorde. Därför välkomnar jag verkligen ett svar av detta slag och att regeringen verkligen tar dessa frågor på allvar. Jag är inte emot friskolor på något sätt. Tvärtom! Men jag tycker att det är viktigt att dessa skolor sköts på ett riktigt sätt, så att de inte förfelar hela syftet med friskolor. Därför är det viktigt att friskolor respekterar och följer de grundläggande värderingarna om demokrati, religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och objektivitet. Det fanns i inslaget om Joshua-skolan saker som gjorde att jag fick uppfattningen att man i den skolan inte riktigt tillämpar de värderingarna. Det är dock klart att man inte helt kan avgöra det bara genom att se på TV-inslag, och därför är det viktigt att Skolverket verkligen gör en extra tillsyn. Av svaret framgår att den omständigheten att detta har uppmärksammats i massmedia kan ge en impuls till Skolverket att göra en kontroll utöver den reguljära tillsynen. Jag tycker dock att det är litet långt till läsåret 1994/95, och det vore bra om Skolverket kunde genomföra denna kontroll tidigare än då. Jag undrar om statsrådet har fått någon reaktion som tyder på att en sådan tidigare kontroll kommer att göras. Jag tycker också att det är märkligt att vi inte har metoder för uppföljning av skolans verksamhet och att någon sådan inte har gjorts tidigare. Det är ju mycket viktigt för allas vår framtid hur skolverksamheten sköts.
Fru talman! Jag tycker att några saker är väsentliga. För det första har regeringen skärpt kraven för godkännande av fristående skolor. Jag vill påstå att vi i dag är noggrannare med öppenheten och planeringen av verksamheten. Vi kontrollerar bl.a. att dessa skolor har utbildade lärare, vilket kanske inte skedde lika noggrant tidigare. För det andra vill jag ta upp resonemanget om objektivitet och allsidighet. En skola behöver inte -- inte ens en kommunal skola -- vara objektiv, men den undervisning som eleverna får skall vara allsidig. Man måste alltså ge frågorna en belysning från olika håll. När man agerar som lärare i klassrummet -- det skulle gälla också om vi själva var lärare -- präglas undervisningen ibland av ens egen uppfattning. Men det är en skyldighet för skolan att se till att eleverna får en fråga belyst i mer än en vinkel. I den skola som vi diskuterar här har man mer av undervisning i kristendom, men man har också undervisning i religionskunskap, dvs. om andra religioner, vilket är väsentligt. Jag delar uppfattningen att det är märkligt att vi är ganska nya på området utvärdering och uppföljning, men tyvärr har det under lång tid inte funnits intresse från socialdemokraterna för att ägna sig åt den sidan av skolverksamheten. Det pågår nu ett intensivt arbete om detta. Vi har också ett verktyg att tillgripa när en utvärdering visar att en fristående skola inte fungerar. Vi kan då dra tillbaka skolans tillstånd och stänga den. Vi har inte motsvarande verktyg eller praxis för vad som skall göras när det gäller offentliga skolor. Vad gäller Joshua-skolan har jag varit i kontakt med Skolverket och med den region som ansvarar för den skolan. Det har gjorts ett ordentligt arbete inför godkännandet av skolan, och man har inte bedömt att det nu behövs en extra tillsyn. Man vill att skolan skall få en rimlig chans att komma i gång. Man har också hävdat att TV-inslaget är mycket kort och kanske inte belyser hela verksamheten. Det verkar som om man ganska väl vet hur skolan fungerar, och jag har utgått från att man har givit rätt signal. Man har också ställt sig frågor med anledning av TV-programmet.
Fru talman! Man kan ställa sig frågan vad objektivitet är, och det är inte så helt klart. I den ingår dock att man skall belysa saker från olika håll, och jag fick av TV-programmet intrycket att man på Joshua-skolan anser att man besitter den enda sanningen. Jag reagerar mot att man kan göra anspråk på det -- att det inte är politikerna som bestämmer i vårt samhälle, utan att avgörandena sker högre upp, så att säga. Men jag skall inte gå in på detta. Det är Skolverkets uppgift att på ett sakligt sätt göra en bedömning. Jag beklagar dock att man inte vill göra någon extra tillsyn förrän 1994/95. Jag tackar ändå för svaret och för att regeringen verkligen tar kontrollen av skolor på allvar, både av kommunala skolor och av friskolor.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat socialministern om vilka åtgärder han har för avsikt att vidta med anledning av rymningen från Sidsjöns sjukhus i mitten av september. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag skulle inledningsvis vilja erinra om att skyddet för samhället särskilt har beaktats i den nya psykiatrilagstiftning som gäller sedan den 1 januari 1992. Tingsrätten kan nämligen besluta om särskild utskrivningsprövning när den dömer någon till rättspsykiatrisk vård, om den bedömer att det finns risk för att den dömde återigen kan komma att begå något allvarligt brott. I sådana fall är det länsrätten som bestämmer om vården skall upphöra eller om patienten skall få vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Vidare har åklagaren möjlighet att överklaga länsrättens beslut. Vid rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är det enligt bestämmelserna chefsöverläkaren vid vårdinrättningen som fattar beslut om patienten skall få lov att på egen hand vistas inom vårdinrättningens område men utanför sin vårdavdelning. Det är enligt min mening utomordentligt väsentligt att man i varje enskilt fall noga prövar om detta är lämpligt. Jag har blivit informerad om att Socialstyrelsen planerar att genomföra en inspektion vid Sidsjöns sjukhus för att klarlägga förhållandena kring den aktuella rymningen. Inspektionen kommer att genomföras i samverkan med Justitieombudsmannen. Om det vid inspektionen eller på annat sätt framkommer att det krävs författningsändringar för att t.ex. öka säkerheten vid rättspsykiatrisk vård, kommer jag självfallet att ta de initiativ som behövs. Jag vill också påminna om att regeringen i april 1992 gav Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. Styrelsen skall inom ramen för sitt uppdrag bl.a. särskilt analysera skyddet för samhället. Göthe Knutson tar även upp stödpersonsfunktionen i sin fråga. Jag vill därför nämna att utformningen och konsekvenserna av systemet med stödperson också skall analyseras enligt det uppdrag som givits. Socialstyrelsens utvärdering skall redovisas till regeringen i mitten av december, dvs. om ett par månader. När uppdraget är avrapporterat kommer det att finnas ytterligare underlag för att ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra den psykiatriska tvångsvården.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta som jag tycker utförliga svar, som såvitt jag förstår också innehåller en nyhet, och en bra sådan, nämligen att Socialstyrelsen planerar att genomföra en inspektion vid Sidsjöns sjukhus för att klarlägga förhållandena omkring den aktuella rymningen. Den rymning som jag i min fråga till sjukvårdsministern har tagit upp gäller en rymning av en för styckmord dömd person. Det visade sig att denne t.o.m. hade egen bil och nyckel till den. Han kunde bara promenera ut från sjukhuset, där han skulle vara i sluten psykiatrisk vård efter sina missgärningar, och kunde åka i väg. Den läkare som såvitt jag förstår borde vara den ansvarige sade att det här är förskräckligt -- mannen kommer att mörda igen. Vi vanliga människor frågar oss varför man har en sådan person på fri fot. Hur kan det komma sig att det är så släpphänt? Det är ju det rätta ordet. Vi erinrar oss också som politiker att vi flera gånger har behandlat propositioner i kammaren med förslag till ändringar syftande till att skydda allmänheten. Allmänheten blir mycket utsatt i ett sådant här fall, och polisen får mycket merarbete. Nu slutade det lyckligt den här gången. Vederbörande togs om hand, för övrigt i Norge, och är nu tillbaka på sjukhuset. Men man frågar sig: För hur länge? Statsrådet kommer att ta initiativ till att förbättra reglerna, om det skulle visa sig krävas. Kan vi utgå från att sådana åtgärder blir snabbt vidtagna från Socialstyrelsens sida? December har angivits som en tidpunkt.
Fru talman! Det stämmer att den rapport som vi begärde för cirka ett och ett halvt år sedan skall redovisas vid utgången av år 1993, dvs. om ett par månader. Det kommer då alltså att finnas ett underlag som jag, Göthe Knutson och andra som är intresserade kan ta del av. Jag vill samtidigt utan att gå in på detaljer i vad som förevarit i ärendet, men eftersom Göthe Knutson snuddade vid frågan, säga att om en ansvarig läkare gör den bedömningen att patienten kommer att mörda igen och släpper ut vederbörande på fri fot, är det självfallet på tok. Men jag hoppas att det inte är fullt så illa.
Fru talman! Tack för de synpunkterna. Jag hoppas detsamma. Det gällde för all del ett citat från en tidning. Dess värre tror jag att det stämmer. Statsrådet tar välvilligt upp detta med stödfunktionen. Det är dock just den funktionen som en ansvarig läkare påstått vara skulden i detta speciella fall. Men rent allmänt gäller ju att vi genom riksdagens beslut har satt in en särskild funktion i form av en stödperson. En läkare säger i ett fall, och kanske gäller det flera fall, att det faktum att det skall finnas en stödperson är det som orsakat att det blivit så här. Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och påminna sjukvårdsministern om denna detalj, som tydligen är väldigt väsentlig. Den åberopas ju nu som skäl för att det har gått snett.
Fru talman! Min bild av den nya lagstiftningen är, som jag antyder i mitt svar, att den i de här delarna har haft som syfte att öka samhällsskyddet, dvs. egentligen skyddet av allmänheten. Jag tror också att man har åstadkommit en sådan förbättring. Men det vet vi inte mera i detalj förrän kanske i slutet av året. Med anledning av Göthe Knutsons senaste inlägg vill jag säga att det också är min bild att tankegången bakom lagstiftningen är att dömda personer skall ha rätt till en stödperson. Det tror jag i grunden är en korrekt tankegång. Men det är möjligt att det blir fel ibland.
Fru talman! Jag är synnerligen till freds med statsrådets svar. Jag tycker att det säger oss -- och jag avser då inte i första hand mig själv som här ställer en enkel fråga utan allmänheten -- att denna regering genom Bo Könberg nu kommer att ta itu med det här. Socialstyrelsen lägger fram sin rapport, och regeringen kommer att se till att de ändringar snabbt företas som -- dess värre, eller kanske dess bättre -- är av nöden.
Fru talman! Slutsatserna kommer vi förstås att dra när vi har läst utredningen. Jag vill därför inte förutskicka något resultat i dag.

Fru talman! Rolf L Nilson har frågat mig om regeringen kommer att modifiera inkomstreglerna så att det blir möjligt även för förtidspensionerade att delta i ideellt arbete. fr.o.m. den 1 juli i år finns det fyra nivåer i förtidspensioneringen, så att pensionen nu kan beviljas som hel, tre kvarts, halv eller en fjärdedels förmån. Tidigare kunde förtidspension beviljas som hel, två tredjedels eller halv förmån. De nya reglerna innebär bl.a. en bättre överensstämmelse mellan sjukpenningförsäkringen och förtidspensioneringen. Syftet med denna reform var att åstadkomma en större flexibilitet inom förtidspensioneringen. Frågan om fyra ersättningsnivåer inom förtidspensioneringen har utretts av Rehabiliteringsberedningen, som förordade en sådan lösning. Den övervägande majoriteten av remissinstanserna var positiva till förslaget. Fyra ersättningsnivåer i förtidspensioneringen ger bättre möjligheter att bevilja förtidspension på en nivå som faktiskt överensstämmer med den försäkrades nedsättning av arbetsförmågan. Härigenom kan också på sikt flera människor bibehålla kontakten med arbetsmarknaden. Enligt de tidigare reglerna kunde hel förtidspension beviljas om arbetsförmågan var nedsatt i sådan grad att intet eller endast en ringa del därav återstod. Detta har i praxis inneburit att hel förtidspension kunde beviljas om restarbetsförmågan hos den försäkrade inte översteg en sjättedel. De nya reglerna innebär att samma krav på nedsatt arbetsförmåga ställs inom sjukförsäkringen och förtidspensioneringen och därmed att hel förmån i princip förutsätter att ingen restarbetsförmåga finns. Vidare har den tidigare nivån om två tredjedels förtidspension slopats, samtidigt som en ny nivå med tre fjärdedels pension införts för den vars restarbetsförmåga uppgår till minst en fjärdedel, dock ej till hälften. 1993 gäller övergångsbestämmelser så att de tidigare villkoren fortsätter att tillämpas för beviljade förtidspensioner till dess att en omprövning eventuellt aktualiseras. Avgörande för om förtidspension beviljas är naturligtvis den försäkrades arbetsförmåga. I princip bedöms oavlönat arbete inte på något annat sätt än avlönat arbete. Så var fallet även enligt de tidigare reglerna. Tillämpningen av begreppet arbetsförmåga förutsätter dock ett nära samspel mellan medicinska och ekonomiska bedömningar. Den skärpning av kravet på nedsättning av arbetsförmåga för hel förtidspension som gäller sedan den 1 juli 1993 minskar möjligheterna att förvärvsarbeta eller arbeta ideellt utan att förtidspensionen reduceras. Det är dock angeläget att alla kan delta i ideellt arbete, inte minst personer med funktionshinder. I den mån det visar sig att de nya reglerna lägger påtagliga hinder i vägen för funktionshindrade personers möjligheter att delta i ideellt arbete, finns det skäl att se över de nya reglerna. Regeringen avser därför att med uppmärksamhet följa erfarenheterna av de nya nivåerna inom förtidspensioneringen.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet Könberg för svaret. Det utgör till stor del en beskrivning av hur systemet fungerar och av intentionerna bakom systemet. Det finns egentligen ingen anledning att göra några invändningar mot detta. Det är bra om vi har ett flexibelt system som kan anpassas efter individen. Det är också bra att man strävar efter att kontakten mellan den förtidspensionerade och det normala arbetslivet så långt som möjligt bibehålls. Det jag har tagit upp, och detta har uppmärksammats av enskilda individer, försäkringskassan och massmedierna, är det som framstår som avigsidor av den skärpning av kraven på hel förtidspension som införts med det nya systemet. Det handlar om personer med hel förtidspension som bedriver ideellt arbete, ett arbete som är viktigt för individen. Det är ett sätt för dessa människor att bibehålla sin sociala kompetens och att göra något meningsfullt för egen del. Men det är också ett viktigt bidrag för föreningslivet. Som statsrådet nämnde rör detta handikapporganisationer, s.k. R-förbund och kamratföreningar, som på små orter ofta är helt beroende av frivilliga insatser. Vidare rör det sig om nivån för den ekonomiska ersättningen -- vi har ju tidigare talat om oavlönade arbetsinsatser. Man kan diskutera nivån. Men det är oroväckande med de signaler som kommer om att förtidspensionärer som t.ex. har tagit på sig politiska förtroendeuppdrag överväger, eller känner sig tvingade, att lämna dessa därför att det slår negativt för dem. Jag skulle vilja veta vad som krävs för att statsrådet Könberg och regeringen skall vara beredda att göra förändringar avseende de här reglerna.
Fru talman! Rolf L Nilson och jag är överens om en hel del saker. Vi är överens om att det är bra med flexibilitet och om att förtidspensioneringen bör utformas på ett sådant sätt att kontakterna med arbetsmarknaden underlättas. Vad vi nu resonerar om är tillämpningen av de nya reglerna från den 1 juli i år. Det finns förstås flera problem när det gäller de här reglerna -- och måste förmodligen finnas, oavsett försäkringssystemens utformning -- i ett system där det handlar om att avgöra om en persons arbetsförmåga så att säga är helt borta eller inte. Det är klart att det är lättare att avgöra den frågan om det finns ett yrkesarbete eller extrainkomster av något slag -- exempelvis, som Rolf L Nilson nämner, politiska uppdrag. Det finns några tidningsuppgifter i det sammanhanget som nått även mig. Trots allt är det viktigt att understryka att det blir litet konstigt om en person har förtidspension från samhället därför att vederbörande inte har någon arbetsförmåga längre och dessutom har några betydande extrainkomster från en verksamhet, oavsett vilken typ av verksamhet det är fråga om. Naturligtvis vill ingen av oss att människors möjligheter att delta i politiskt arbete i samhället skall minska. Men det finns en problematisk gränsdragning i det avseendet. Vad gäller ideellt arbete vill jag säga följande. Även om det, som jag säger i svaret, i princip gäller samma sak -- för att spetsa till det hela kunde det ju gälla en person som så att säga av kroppsliga skäl fått förtidspension men som ägnar hela dagarna åt att ideellt bryta sten -- är det klart att försäkringskassan skulle aktualisera frågan om man har gjort rätt när man bedömt att vederbörande har helt nedsatt arbetsförmåga. Så till Rolf L Nilsons avslutande fråga om vad som krävs. Jag vill inte precisera mig mer än jag gjort i svaret. Vi följer alltså den här frågan under hösten och avvaktar rapporter som kan komma. Om man från försäkringskassans sida i gott nit ser till att det finns en god arbetslinje inom socialförsäkringssystemet och då går längre än vad jag tror att riksdagen avsett, återkommer jag i frågan.
Fru talman! Det som bekymrar mig i det här sammanhanget är att det i många fall handlar om sköra människor, som reagerar starkt på signaler från samhället som visar på att man inte förstår deras situation och att man behandlar de här människorna hårt och på ett från deras synpunkt orättvist sätt. Det är alltså oerhört viktigt att de som handlägger dessa frågor är mycket känsliga för individerna och behandlar detta i enlighet med de intentioner som statsrådet Könberg här uttryckte. Jag tror att det är mycket viktigt, eftersom det har kommit signaler om oklarheter även från försäkringskassorna när det gäller tillämpningen och inte bara från berörda pensionärer. Det är viktigt att regeringen gör tydliga markeringar.

Fru talman! Under de gångna fyra veckorna har jag fört en rad samtal med olika personer. Somliga av dem är kvalificerade ekonomer och analytiker, andra är erfarna företrädare för näringslivet och de fackliga organisationerna. De flesta ger följande bild av Sverige i dag: Genom kronans fall har den svenska industrins konkurrenskraft förbättrats avsevärt. Marknadsandelarna för exportindustrin ökar och bytesbalansen förbättras kraftigt. Men enbart denna injektion i samhällsekonomin förmår inte att vända utvecklingen. Alltjämt arbetar den svenska ekonomin långt under sin produktionsförmåga. Kapacitetsutnyttjandet är mycket lågt. Gapet mellan möjlig och faktisk produktion är närmare 10 %. Så många som 600 000 människor står utanför arbetsmarknaden. Förklaringen till detta är att samtliga inhemska efterfrågekomponenter fortsätter att falla. Konjunkturinstitutet beräknar i sin höstrapport att den privata konsumtionen i år faller med 5 %. Sparkvoten beräknas ligga runt 10 %. Raset i den inhemska efterfrågan gör att nedgången i bruttonationalprodukten fortsätter. Följdriktigt faller sysselsättningen i alla sektorer mellan åren 1992 och 1993. Även nästa år, då produktionen i den konkurrensutsatta industrin kan väntas ta fart, fortsätter arbetslösheten att öka. Den höga arbetslösheten har förödande konsekvenser för de offentliga finanserna. Med fortsatt hög arbetslöshet kommer budgetunderskottet att vara fortsatt stort. Fru talman! Så här skulle jag kunna fortsätta att tala om den svenska ekonomin. Men det är inte bara med nyckeltal som det går att beskriva den verklighet som vi alla möter. Ett mer vardagligt språk berättar om samma sak, fast på annat sätt. Vi läser i tidningen och ser på TV att läget har vänt och att det är strålande tider för exportföretagen och för börsen, men vi märker inte detta i vår vardag. Vi är rädda för att ytterligare någon i familjen skall förlora sitt arbete. Vi vågar inte ta några risker att byta ut den gamla bilen eller att köpa en cykel till lillgrabben. Vi vågar inte åka på semester, därför att vi inte vet hur familjens ekonomi kommer att utvecklas den närmaste tiden. Vi undrar hur det blir med pensionerna, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och de andra sociala trygghetssystemen. Så här låter det i många svenska hem runt köksborden. Bakom de nakna och abstrakta nyckeltalen döljer sig en handfast verklighet, en verklighet där allt fler känner djup oro och osäkerhet inför framtiden. Fru talman! Det är just i ett sådant läge som vi folkvalda politiker har ett alldeles särskilt ansvar. Insikt och lyhördhet måste prägla både våra ord och gärningar. Det vore enkelt för mig att t.ex. här och nu ironisera över regeringens många misstag och prognosmissar i den ekonomiska politiken -- för den listan är mycket lång, alldeles för lång. Det vet vi alla. Fru talman! Låt mig i stället bara konstatera att regeringen har misslyckats på de tre viktigaste områdena när det gäller människors trygghet och frihet. För det första: Av den stolta parollen från regeringens första finansplan i januari 1992, i vilken det sades att regeringen skulle ''återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi'', blev det i själva verket intet. Tillväxten är negativ och ekonomin krymper. För tredje året i rad sjunker tillväxten i Sverige. Bland OECD-länderna ligger vi i botten. 30 000 svenska företag har gått i konkurs. För det andra: Arbetslösheten är naturligtvis regeringens ojämförligt största misslyckande. Närmare 400 000 jobb har försvunnit sedan regeringen trädde till. Massarbetslösheten är en realitet. Runt 600 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. För det tredje: Regeringen har förlorat kontrollen över statsbudgetens utveckling. Man har fullständigt misslyckats med att uppskatta budgetsaldots storlek. Avvikelser har uppgått till över 100 miljarder kronor, från finansplanen ena året till kompletteringspropositionen andra året. Så här är det, och så här har det varit allt sedan den höstdag för två år sedan då retoriken började flöda om ''den enda vägen'' och den enda vägens politik''. Felaktiga prognoser och bedömningar har avlöst varandra. Ytligt sett är dessa många misslyckanden en tillgång för oppositionen. Men det är faktiskt inte så jag ser på saken. För bakom dessa många misstag och missbedömningar döljer sig ett allvar som kräver mer än ironi och retorik. Den ekonomiska situationen är nu så bekymmersam för så många människor att uppgiften att ändra inriktningen på den ekonomiska politiken måste överordnas varje frestelse att vinna kortsiktiga poäng i den allmänna debatten. Ju fler som på sakliga grunder övertygas om det felaktiga i regeringens strategi, desto bättre. En kursändring för den ekonomiska politiken handlar först och främst om nödvändigheten av en ny och annorlunda analys av den ekonomiska situationen, än den som regeringen bygger sin politik på. Huvuddragen i en sådan analys är följande: Den låga inhemska efterfrågan måste ställas i fokus för den ekonomiska politiken. Den låga efterfrågan tar sig bl.a. uttryck i ett extremt högt hushållssparande. Hade hushållens vilja att spendera sina inkomster varit oförändrad sedan 1991 hade efterfrågan i dag varit 75 miljarder kronor högre. Sparkvoten är nu högre än på årtionden. Det sammanhänger inte minst med den osäkerhet som många hushåll känner inför framtiden. Man oroas av arbetslöshetens utveckling och av hur det blir med förändringarna i trygghetssystemen. Kort sagt, man oroas över hur det blir med den lilla världens ekonomi. Så länge hushållen och företagen inte konsumerar och investerar kommer efterfrågan att fortsätta att falla. Detta skärper kraven på att penningpolitiken läggs om. Den enskilt viktigaste ekonomiskpolitiska åtgärden är sänkt ränta. Samtidigt måste finanspolitiken avpassas efter efterfrågeläget och bidra till att stimulera ekonomin. Genom den rekordhöga arbetslösheten har de offentliga finanserna urholkats, och gigantiska underskott uppstått. Detta sammanhänger dels med vikande inkomster, dels med ökade utgifter för arbetslösheten. Bara kontantstödet kommer troligen att nästa år närma sig 45 miljarder kronor. 45 miljarder kronor i a-kasseersättningar och kontantstöd! Det gigantiska budgetunderskottet kan direkt avläsas i växande statsskuld och ökande ränteutgifter, utgifter som tränger ut andra och betydligt mer angelägna utgifter ur statsbudgeten. I grund och botten är detta en moralisk fråga. För lång tid framöver kommer generationer efter oss att tvingas betala för 90-talets massarbetslöshet. Äreminnet över vår generation riskerar att bli synonymt med statsskuldsräntor. Det är den här analysen av vårt lands ekonomiska problem som måste genomsyra en omläggning av den ekonomiska politiken. Insikten om behovet av denna omläggning finns också bland allt fler kvalificerade bedömare. Då tänker jag även på många borgerliga ekonomer och analytiker. Regeringen blir mer och mer isolerad i den seriösa ekonomisk-politiska debatten. Nu skall politiken läggas om. Det är vår bestämda uppfattning och mening. Direktavskrivningar för investeringar, rekryteringsstöd, utbildningssatsningar och byggsatsningar är några av våra förslag. Skicka inte ut vårdens och skolans anställda i arbetslöshet i denna dystra konjunktur! Utöver det måste den ekonomiska politiken bygga på en analys där de relevanta sambanden görs tydliga, så att människor förstår innebörden och innehållet. Utan efterfrågan, ingen produktion. Utan produktion, ingen sysselsättning. Utan högre sysselsättning, ingen långsiktig sanering av statens finanser. Fru talman! Låt mig för ett ögonblick rikta strålkastarljuset mot den sista länken i kedjan; de offentliga finanserna. Statsfinanserna är urholkade, budgetunderskottet rekordstort och statsskulden växande. Inget annat land har på så kort tid försämrat sina statsfinanser så kraftigt som Sverige under regeringen Bildts regim. Sverige har det största lånebehovet inom OECD-området och den snabbast växande statsskulden. Den grundläggande förklaringen till detta är givetvis den låga aktiviteten i ekonomin och den höga arbetslösheten. Men till detta måste adderas det höga pris som svenska folket nu får betala för att regeringskoalitionen över huvud taget skall hålla ihop. Konkret tar sig detta uttryck i ofinansierade skattesänkningar och ekonomiskt oförsvarbara nya reformer av typen vårdnadsbidrag. Det är i ljuset av detta budgetpolitiska moras som man skall granska regeringens verbala ambition att häva de växande underskotten. För när man synar regeringens så omhuldade saneringsplan för statsfinanserna, visar det sig att det i själva verket inte finns särskilt mycket mer än luft i den. Dagens Nyheters ledarsida, som ju inte direkt kan beskyllas för att vara en av regeringens värsta kritiker, skrev så här om regeringens plan den 27 miljarder kronor för de närmaste fem åren bestod till 35 miljarder av begränsningar i offentlig konsumtion som tre av regeringspartierna använt sommaren för att ta avstånd från.'' Tidningen fortsatte: ''Besparingsposterna i övrigt utgjordes av kommande pensionsreformer som regeringen ännu inte skaffat sig riksdagsmajoritet för, en ny arbetslöshetsförsäkring som inte är utarbetad, sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen som socialministern sedan stoppat, höjda patientavgifter efter en utredning som inte blir färdig för beslut förrän efter nästa val samt minskade bostadssubventioner om fyra, fem år.'' Så långt Dagens Nyheters ledarsida. För min egen del drar jag följande slutsats: Den här regeringen, liksom tidigare borgerliga koalitionsregeringar, innehåller så starka centrifugala krafter att det i praktiken är omöjligt att föra en konsekvent och fast finanspolitik. Kittet som håller ihop borgerliga koalitionsregeringar är att varje partis väljargrupp förr eller senare måste få just sin hjärtefråga expedierad -- alldeles oavsett om budgetunderskottet skenar. Mot den här bakgrunden är det inte konstigt att många -- på samma sätt som inför valet 1982 -- riktar blickarna mot socialdemokratin och hur vi ser på budgetunderskottet, statsskulden och räntebördan. Låt mig därför vara mycket tydlig. Vi har gjort det förr. Det är inte första gången vi socialdemokrater får ärva ett gigantiskt budgetunderskott, som vi steg för steg, krona för krona, tvingas ta ned. En slapp finanspolitik är för oss främmande. Vi vet vilka förödande ekonomiska och fördelningspolitiska konsekvenser ett stort budgetunderskott och en växande statsskuld har. Följdriktigt är det mandat som jag och andra socialdemokratiska ledamöter av denna kammare fått av vår partikongress tydligt och entydigt: Underskotten skall ned; genom ökad tillväxt och sysselsättning, skatter och avgifter, men också genom utgiftsnedskärningar som fördelas rättvist mellan medborgarna. På den här punkten viker jag mig inte en tum. Att få inkomster och utgifter att balansera är en gammal god socialdemokratisk tradition, och den tänker jag fullfölja. Fru talman! Om knappt ett år går svenska folket till val. En lång valrörelse ligger framför oss. De frågor som var och en måste ställa sig inför vägvalet den 18 september är följande: --Blev Sverige bättre med regeringen Bildt? Fick du som är pensionär bättre levnadsvillkor och större trygghet med en borgerlig regering? --Fick du som är hyresgäst lägre boendekostnader och större svängrum med en borgerlig bostadspolitik? --Fick du som är anställd i den offentliga sektorn en bättre vardag och större arbetslust med en borgerlig regering? --Har rättvisan, jämställdheten och friheten ökat med en borgerlig politik? För mig och tusentals andra svenskar är svaren på de här frågorna givna. Vi socialdemokrater kommer att göra allt för att övertyga väljarna om att vårt land behöver en ny regering som får mandat att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Säkert kommer debattens vågor att gå höga mellan oss. Det är lätt att hårda ord växlas i stridens hetta. Men låt oss inte under valåret glömma att det som gjort det här landet starkt och rikt och till ett bra land att leva i är att människor kunnat mötas i samverkan och samförstånd och därmed kunnat öka allas vår frihet. Vi socialdemokrater inbjuder alla goda krafter att samverka om att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Enskilda medborgare, de politiska partierna, löntagare och företagare -- alla måste vi samlas kring den uppgiften. Bara genom att öka tillväxten och sysselsättningen kan vi utveckla välfärden och säkerställa människors trygghet och frihet. Bara i samverkan kan vi skapa klara spelregler för arbete och företagande och ge långsiktiga besked om socialförsäkringar och pensioner. Fru talman! Så ser den dagordning ut som jag anser ligger framför mig och denna riksdag. Det är omkring den dagordningen vi socialdemokrater bjuder in till samverkan -- för att rädda välfärden, för att slå vakt om jobben och för att fördela bördorna rättvist.

Fru talman! Vem är det vi jobbar för, vi som jobbar i riksdagen? Jo, vi jobbar för det svenska folket, får vi hoppas, eftersom det är svenska folket som betalar våra löner och därmed också betalar för de misstag som eventuellt begås -- och det sker dess värre. Men inte nog med det! Det är inte bara det svenska folket som betalar, utan det är det svenska folk som inte ens finns i dag -- även barn, barnbarn och barnbarns barn får vara med och betala. Därför är det så viktigt att vi kan prestera någonting som vi med stolthet kan lämna över till dem, och det gör vi inte i dag, fru talman. Den attityd som finns i Sverige till budgetunderskott, statsskuld och alltihop är en helt annan. Det visar att vi inte bryr oss tillräckligt. Après nous le déluge, finns det något som heter. Det är franska och betyder ''Efter oss syndafloden''. Det är de som i dag finns i Sveriges regering och riksdag -- Socialdemokraterna går givetvis inte fria -- som en gång kommer att framstå som de stora banditerna, de som är skyldiga till att vi inte kunde vidta motåtgärder i den mycket prekära situation som Sverige i dag befinner sig i efter en lång tids vanstyre. Jag skall inte ta till överord, men det här är faktiskt inga överord. Vi kommer att kritiseras för att vi inte kom loss. Vi kommer att framstå som de hjärntvättade ledarna som inte kunde tänka om. När den kritiken en gång framställs kommer alla givetvis att skylla ifrån sig. I en demokrati är ju ingen ansvarig -- utom när det går bra; då är det regeringens förtjänst. Tänk om vi kunde samarbeta och ta till vara alla utomordentliga förslag och idéer som finns -- de finns t.o.m. här i riksdagen. De finns också ute i landet. Problemen vi har är nämligen gemensamma. De har ingenting med olika partier att göra. De har med människor att göra. Lösningen av dessa problem borde därför vara ett gemensamt intresse. Eller hur, fru talman? Det budgetår som nu har börjat kommer svenska staten att gå med en förlust på 217 miljarder kronor. Här i riksdagen bollar man med miljarder som om det vore kronor. Man vet knappt hur många nollor det är i beloppen -- det spelar ju ingen roll. Hur mycket är 217 miljarder kronor? Om vi antar att Medelsvensson tjänar 170 000 kr om året är det den inkomstskatt som fyra och en kvarts miljon människor i Sverige skulle jobba ihop på ett år. Med så mycket går Sverige i förlust. De pengarna kommer alltså aldrig in! Dessutom finns inte dessa fyra och en kvarts miljon människor som arbetskraft i dag -- hela arbetskraften är 3,9 miljoner. Och de människorna har redan betalat sin skatt. Jag vill på det här viset bara försöka få folk att begripa vilka enorma förluster vi gör. Man tänker kanske att 200 miljarder hit eller dit inte spelar så stor roll; det kanske innebär att det skiljer litet grand mellan inkomsternas storlek och utgifternas. Men det är inte så! Det är därför vi brukar använda ölbackar för att beskriva det här. Intäkterna är ganska små -- de är bara 350 miljarder -- och utgifterna är 550 miljarder. Det innebär skillnaden mellan en liten stapel och en stor stapel. Det är en jättesmäll det handlar om! Och statsskulden är på väg upp i rymden: 1 000 miljarder! Det är en miljon miljoner. Den nivån passerade vi när baren stängdes här i somras. Och snart är det 1 200 miljarder, och sedan blir det 1 400 miljarder. Statsskulden är den skuld som staten som institution eller som juridisk person -- kan vi säga -- har, och då har man ändå inte räknat in den skuld vi har till alla pensionärer t.ex. Vi har som stat ett åtagande. Vi har en gång i tiden fått in pengar från dem som skall pensioneras, och de pengarna finns inte heller med i den här kalkylen. I verkligheten är skulden alltså ännu mycket större. I Sverige finns det två bilder -- Göran Persson var inne på det. En är att de svenska företagen, framför allt exportföretagen, går bra. Visst, de går bra. Men det gör inte AB Sverige självt. AB Sverige har kört fel och sköts fel, och det är kris. Om jag inte vore i riksdagen skulle jag använda ett mycket starkare ord, men det här håller på att gå åt skogen eller åt pepparn. Och de skyldiga, som vi nu skall tala om, heter Det politiska etablissemanget. Vad skall man då göra åt ett företag som är i så eländigt skick som detta och som gör en sådan jättelik förlust? Jo, givetvis skall man skära i alla kostnader som det går att skära i. Man säger inte meddetsamma: Men det går inte att skära i det här! Det kan vi inte göra. Vi måste vänta. De flesta beslut här i kammaren gäller vad man skall göra 1995, 1998, eller liknande. Men man måste ju skära direkt! Man måste gå på de onödiga utgiftsposterna som en slåttermaskin. Finns det sådana då? Här säger man: Det kan vi inte göra -- då minskar vi efterfrågan. Vad är det för efterfrågan som minskar om vi hårt går fram över ett paket bestående av organisationsstödet, partistödet till oss själva, presstödet, biståndspolitiken, som är ineffektiv och inte ger någonting alls för pengarna, och flyktingpolitiken. Det är områden där man inte gjort ett dugg förut. Är inte det fantastiskt? Nu har man kommit fram till en annan lösning, och det för att Bengt Westerberg inte skall bli sur och för att Alf Svensson inte skall lämna regeringen. Här i riksdagen skall alla som företräder organisationer och fack -- vare sig ni jobbar för dem eller de för er -- kunna fortsätta att smörja dem på något sätt. För detta får svenska folket en nota på 100 miljarder kronor -- det är som jag sade i början folket som betalar allt det här. Om man undantar flyktingpolitiken -- den får man ju inte tala om, för då går folk här i spinn -- är det fråga om ungefär 35 miljarder kronor. Då har jag i stället lagt till landstingsbyråkratin. Säg att det är 35 miljarder kronor. I ett krisläge skulle man direkt kunna minska det till hälften. Jag känner inte till något företag, stort eller litet, som inte skulle göra det. Men det finns någon sorts handlingsförlamning, därför gör man inte så. Kom nu inte dragande med den inhemska efterfrågan! Det handlar inte om den. Krismedvetandet är inte tillräckligt. Man seglar vidare med ett annat sikte framför sig som heter nästa val eller någonting annat. Det handlar inte om nästa val. Det handlar faktiskt om Sverige. Att få ner utgifterna är en sak. En annan är att öka intäkterna, att få Sverige att fungera. Man måste gå på vissa fel. Ett fel i Sverige är facket. Jag menar inte fackföreningarna ute på företagen utan facket som stor institution. Detta vågar man inte säga här inne. Det är farliga saker. Man måste ta en match, därför att facket vill bevisligen inte få i gång företagen. Det visar de reaktioner som har varit. Företagen måste komma i gång. Det har snart gått hundra år sedan Ådalen. Jag hoppas att Göran Persson är ett exempel på att Socialdemokraterna har lämnat den gammaldags attityden och förstår att vi har moderna problem år 1993. Då måste man ändra arbetsrätten och göra någonting ordentligt. Regeringen kommer litet fegt med småförslag. Då dyker socialdemokraterna omedelbart upp och säger: När vi kommer tillbaka till makten skall vi riva upp dessa beslut. Fru talman! Detta är ett illavarslande tecken på att Sverige är ett land som inte låter sig moderniseras därför att de som styr och ställer biter sig fast i bordskanten. Det låter som om elefanterna vill behålla sin makt i det längsta. Jag vill påminna om att de gjorde det i Östtyskland också. Måste det gå åt skogen? Nej, det är klart att det inte måste. Men man måste kvickna till och förstå att t.ex. företagandet -- det som en gång var det kapital som var så förfärligt och som alla skulle resa sig emot -- kanske är en tillgång. Det kanske inte alls är fult att det finns folk som lyckas i affärer och tjänar pengar. Dessa människor skapar ju jobb, inte bara åt sig själva utan åt alla. De bygger ett välstånd. Sverige består i dag inte av en massa otäcka typer som är osolidariska, såvida inte stora, feta organisationer håller reda på dem. Det finns en solidaritet i Sverige som jag tror är självklar. Jag har i varje fall inte träffat folk -- trots att jag har försökt -- som är osolidariska i den bemärkelsen att de inte bryr sig om hur det går för andra människor. Det finns en självklar inställning att vi måste hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva. Så är det. Jag tror att det överallt i Sverige finns en stolthet inför de gamla. Man vill inte skämmas för att de gamla en gång får det dåligt. Man vill tvärtom garantera att de får det bra. Jag tror att det är en uppfattning som vi har gemensamt. Problemet är snömoset, som ligger ovanpå det här. Vad skall vi satsa på om vi nu inte skall satsa på företagen? Jag menar riktiga satsningar, inte halvdana. Skall vi göra en nysatsning på landstingen, LO, Sveriges Radio eller något annat? Vi måste ju satsa på något som kan ge någonting. Det vet alla. På Socialdemokraternas kongress fastställde man detta. Alla svamlar om detta och säger att det skall göras. Gör det då! Var inte så rädda för det! Kom loss! Det behövs något nytt. När vi nu har de här gemensamma problemen har det från många håll föreslagits att man skall lösa dem utan att ta kontakt med Ny demokrati. På det viset har man visat sitt storslagna politiska och demokratiska sinnelag, eller hur? Man skall mobba Ny demokrati. Det skrivs artiklar av socialdemokrater. Det hoppar upp andra gubbar, t.ex. Westerberg, som säger: Det är riktigt. Ny demokrati skall vi inte ha något att göra med. Låt mig i all ödmjukhet säga att vi faktiskt är de enda som har haft rätt i de stora viktiga frågorna. Vi talade om hur det var för ett år sedan. Då satte ni alla upp seglen och var med på att köra rakt in i bergväggen. Det gör att halva Sverige sjunker i dag. Då sade vi ifrån. Det går inte att slå ihjäl budbäraren, som ni försöker göra. Det är bättre att lyssna. Innan det här anförandet är slut vill jag säga att vi här inne egentligen kan göra ganska litet jämfört med vad man kan göra genom penningpolitiken. Penningpolitiken sköts på Riksbanken. Det finns inget bättre sätt att snabbt förstöra ett lands finanser än att använda penningpolitiken. Det tar längre tid att förstöra landet med finanspolitik, som vi snackar om. Med penningpolitiken går det så att det visslar. Den stora tabben som gjordes för ett år sedan var att ni alla, i stort sett, backade upp den penningpolitik som var vansinnig. Den gjorde att det skapades en situation som i pengar räknat betyder en förlust på kanske 100 miljarder kronor och en arbetslöshet för 100 000 människor. Den tokiga penningpolitiken började 1989/90. Tack!

Fru talman! Vi har hört Ian Wachtmeister beskriva Ny demokratis roll i svensk politik. Han beskriver nydemokraterna som mobbade och utstötta, som dem som saknar inflytande. Vi som har följt debatten och sett uppgörelserna här i kammaren och i finansutskottet vet att det är en beskrivning som inte är sann. Ian Wachtmeister tillhör regeringsunderlaget. Den ekonomiska politik som har spikats i det här landet har kunnat spikas därför att Ny demokrati har gjort upp med regeringen. Efter det att dessa uppgörelser har träffats har omvärlden värderat Sverige. Betyget har inte blivit särskilt gott. Det kanske vi alla förstår när vi har hört detta framträdande i talarstolen.
Fru talman! Jag vill först göra ett förtydligande, så att alla kan hänga med. Det jag talade om tidigare när jag nämnde penningpolitiken var allt det som hade att göra med att kronan skulle flyta. Göran Persson sade att vi tillhör regeringsunderlaget. Vi får väl höra med regeringspartierna sedan om de anser att det är så. I politiken tillhör ju Ny demokrati ingenting. Det är farligt att ens ta i oss. Jag anser att vi tillhör Sverige. Det är det viktiga. Vår uppgift är att lösa problem för Sverige. Jag har försökt göra en analys av situationen i Sverige. Den analysen hade Göran Persson tydligen ingenting att invända emot. Det tackar jag så mycket för.
Fru talman! Vad jag är kritisk mot när det gäller Ny demokrati är de dubbla rollerna. Ena stunden kostar man på sig den här typen av våldsamma utfall, raljerande beskrivningar och ibland mycket drastiska uttryck. I nästa ögonblick utgör man underlag för den ekonomiska politik som regeringen lägger fast. Det är klart att sådant skadar Sverige. Att man i samma andetag står och talar om att man tillhör Sverige och står för något slags nationell samling är faktiskt att inte uttrycka sig på ett logiskt och klart sätt. I dagarna kommer vi att få bevittna nästa stora teater med Ny demokrati och regeringen. Det handlar om vårdnadsbidraget. Nydemokraterna kommer att säga: Vi kommer inte att släppa igenom förslaget om vårdnadsbidrag. Det fäller vi. Regeringen kommer att säga att man vägrar kompromissa med Ny demokrati. Medan den teatern pågår kommer räntor att stiga, och omvärlden kommer faktiskt att värdera Sverige allt lägre. Så småningom kommer Ian Wachtmeister återigen till den punkt då han får böja sig. Han får krypa till korset. Så blir det. Det är den typen av dubbelspel från Ny demokratis sida som måste avslöjas och göras tydlig. Ny demokrati är ingenting annat än Anne Wibbles trogna stödtrupp när det gäller den ekonomiska politiken. Och det har drabbat den svenska kronan.
Fru talman! Den här debatten är rolig redan från början. Anne Wibble har födelsedag i dag. Men jag tror inte ens att hon med sitt gladaste födelsedagshumör skulle påstå att Ny demokrati är hennes trogna trupp. Hon har i denna kammare sagt att jag är usel, att det är tur att Ny demokrati inte har något inflytande på svensk politik osv. Göran Persson har synpunkter på mitt sätt att tala. Det är mycket intressant att han har det. Jag har inga synpunkter på Göran Perssons sätt att tala. Han får gärna fortsätta som han har börjat. När det gäller Ny demokrati tycker jag dock att man skall komma ihåg att det finns 400 000, 500 000, 800 000 eller kanske t.o.m. en miljon människor som faktiskt tycker så här konstigt som vi. Det är väl ganska märkligt, och dem kanske man skall lyssna på. Jag vill ta upp en sak som Göran Persson var inne på sitt anförande. Ni tror att det går att lösa problem som vi har i Sverige i dag med samma medicin som man använde förr i tiden. Det går inte. De monopol som nästan alla i detta rum tycker så mycket om och umgås så mycket med utgör en stor fara i Sverige. Ni måste vara med och spränga loss de här bitarna. Göran Persson är fortfarande relativt oförstörd och skulle kunna vara med och göra något sådant. Jag skulle t.o.m. kunna samarbeta med honom -- bara en sådan sak. Det här var ingen invit. Den fria konkurrensen är så viktig. Vem är det som gynnas av den fria konkurrensen? Det är inte de stora elefanterna. Det är folk. Det är faktiskt människor som röstar på alla dessa partier, även Socialdemokraterna. Därför skall man köra på de här nya fräscha linjerna och ta litet nya tag. Göran Persson är inte så dum i alla fall.

Fru talman! Göran Persson talade med rätta om hur viktigt det är att vi lyfter ner den ekonomiska debatten i vardagen. Ulla-Karin jobbade deltid som kanslist på ett kommunalt bibliotek 1989 och 1990 och fick då ut ungefär 6 500 kr i månaden efter skatt. Hon utbildade sig till bibliotikarie, men när hon var klar hade den kommunala krisen slagit till. Hon fick inget jobb och lever nu på a-kassan. Hon förlorar 600 kr i månaden på de försämringar riksdagen beslutade om i våras. Nu får hon ut knappt 4 000 kr efter skatt. Hon har tre barn, och hennes sambo riskerar också att förlora sitt jobb. Hon säger att hon aldrig har känt sig så osäker inför framtiden och sparar in på allt hon kan. Jag har jämfört Ulla-Karins ekonomi med min egen. Jag tjänar betydligt mer och har fått skatten kraftigt sänkt sedan 1989. Jag sparar ganska mycket dels för att jag inte hinner konsumera, dels för att jag liksom Ulla-Karin är osäker om framtiden -- och då tänker jag på pensionssystemet snarare än på riksdagsplatsen. Ulla-Karins och mitt beteende förklarar den svenska krisen i ett nötskal: Hon som behöver konsumera mer och kommunen som skulle behöva hennes arbetskraft har inte råd. Vi som har fått sänkt skatt har råd att konsumera mer men gör det inte, eftersom de väldiga budgetunderskott som arbetslöshetsunderstödet för sådana som Ulla Karin och skattesänkningarna för sådana som mig har åstadkommit att vi har blivit osäkra om framtiden. Man kan också utgå ifrån Ulla-Karin och mig för att ta reda på vad som behöver göras. Höj skatten för mig och andra höginkomsttagare och använd pengarna till att ge tillbaks pengarna som staten tagit från kommunerna. Använd de pengar som jag betalar mer i skatt för att betala mellanskillnaden mellan Ulla-Karins a-kassa och hennes kommunala lön. Arbetslösheten skulle då minska utan att budgetunderskottet skulle öka och fördelningen skulle bli mer rättvis. Krisen är akut. Det måste hända något nu. Det tar litet tid att ändra i skattesystem och statliga utbetalningar till kommunerna. Men nu handlar det om psykologi mer än om reda pengar. Det skulle räcka om mina borgerliga meddebattörer Lars Tobisson, Per-Ola Eriksson, Lars Leijonborg och Stefan Attefall -- någon skulle kanske rent av lyssna på Ian Wachtmeister -- gick upp här och sade att det faktiskt ligger något i vad alla våra kommunalpolitiker säger. Det är vetttigt att stärka kommunernas ekonomi i dag. Då skulle det omedelbart påverka både personal och budgetplaner i kommunerna, vilket det just nu pågår arbete med. Effekten på arbetslösheten skulle bli omedelbar. Men det räcker inte med akuta åtgärder mot dagens arbetslöshet. Det krävs också ett långsiktigt hållbart program för att sanera rikets finanser, ett program som övertygar Ulla-Karin och mig om att det inte är våra barn och barnbarn som ensamma skall betala både den stora statsskulden och den miljöskuld som våra generationer har dragit på oss. Också det programmet handlar mycket om psykologi och moral. Människor måste helt enkelt få en ny tro på framtiden. Avgörande för att ett sådant långsiktigt program skall hålla är också att den stora majoriteten av medel och arbetarklass som har rimligt stabila jobb och hyggliga inkomster upplever bördorna som rättvist fördelade. För detta krävs dels att de stora skattehöjningarna och besparingarna drabbar hårdast högst upp i samhällspyramiden, dels att det kan visas att de pengar man avstår ifrån blir effektivt använda. Det finns i dag ett sug efter enkla budskap, att det bara är att återvända till det gamla, att talet om underskott bara är bluff, att det räcker med att avslöja skurkarna som slarvat bort våra pengar och att det räcker att byta regering. Vänsterpartiet klämmer mycket gärna åt banksvindlarna, och vi vill mycket gärna bli av med regeringen Bildt omedelbart. Vi vet att högern inte klarar att sanera rikets finanser, eftersom den inte kan ge sig på sina egna stödtrupper bland höginkomsttagarna. Men det räcker inte att säga det. Vi måste också forma ett tydligt alternativ som skall bära upp en ny majoritet. Det alternativet kommer att betyda uppoffringar också för den stora majoriteten i Sverige. Skall vi kunna ha en bra skola och en bra sjukvård för alla måste en större del av våra pengar gå till gemensamma ändamål och en mindre del av dem till privat förbrukning. Den svenska vänsterns och arbetarrörelsens stora och svåra uppgift i dag är att förklara varför också medelklassen måste finna sig i uppoffringar. Vi som har det materiellt bra i dag och som kanske rent av tjänar pengar på att låna till staten mot hög ränta, blir också i längden förlorare om kursen inte ändras. Vi måste kunna visa att även om det kan vara behagligt ett tag att sköta sig själv och skita i andra bakom låsta dörrar, så får man så småningom sitta rädd bakom tredubbla lås och med glassplitter på villamuren. Sista delen av mitt inlägg är riktat till Göran Persson. Han är välkommen till våra debatter. Efter att ha hört honom i dag förstår jag alla de omdömen om honom som jag hört där det sägs att han är en lysande pedagog. Jag kan instämma i hela hans analys av den borgerliga politiken och dess misslyckanden. Däremot tycker jag fortfarande att hans budskap är ganska otydligt. Vad är det för förslag som Göran Persson kommer att lägga fram som eventuell framtida finansminister? Göran Persson sade att budskapet från Socialdemokraternas kongress var tydligt. Kalmar som bl.a. sade att ''Socialdemokratisk politik har reducerats till att justera en förtorkad borgerlig åtstramningspolitik.'' Detta måste väl ändå vara rent sakligt fel. Snarare var det väl borgarna som fullföljde den åtstramning som inleddes redan i och med valutakrisen och den socialdemokratiska regeringens krispaket på hösten 1990. Rätta mig gärna om jag har fel, Göran Ni socialdemokrater har ju också här i riksdagen anklagat oss vänsterpartister för att inte stödja åtstramningar under överhettningen i slutet av 80 talet, och vi har delvis krupit till korset. Skall man uppfatta kongressbeslutet om Kalmarmotionen så att ni tar tillbaka den kritiken nu? I Kalmarmotionen hette det också att ''Något klart och tydligt socialdemokratiskt alternativ saknas.'' Detta stämmer bättre med min och Vänsterpartiets uppfattning. Ni avslog i våras våra förslag att höja skatten för höginkomsttagare och finansierade bara en liten del av era egna förslag. Ni skällde på borgerliga indragningar av kommunala pengar, men ställde inte upp när vi tog votering på mer pengar till kommunerna. Ni ville inte heller tala om -- Göran Persson talar inte heller om det i dag -- var de långsiktiga besparingarna skall göras när konjunkturen vänder uppåt. I övrigt är det som Göran Persson säger om behovet av långsiktiga besparingar och budgetunderskottets allvar helt i överensstämmelse med vad vi säger i våra ekonomiska motioner och har sagt under mycket lång tid. Ändå finns det de som tolkat det ekonomiska programmet på kongressen så att ni avvisar ett samarbete med Vänsterpartiet. Claes Göran Kjellander skrev i en krönika i Dagens Nyheter att ett yrkande på kongressen som kunde tolkas så att LO och Vänsterpartiet skulle ersätta Göran Persson efterlyser klara besked om socialförsäkringarna. Ingvar Carlsson har antytt att han kan tänka sig generella sänkningar av ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna för alla. Vi har sagt att vi föredrar att man i stället sänker ersättningsnivåerna för höginkomsstagarna. För detta har vi fått våldsamma angrepp på oss från ledande socialdemokrater och i A-pressen som påstår att våra förslag, som är fördelningspolitiskt mera rättvisa, skulle stå till höger om den socialdemokratiska politiken -- den socialdemokratiska politik som jag inte riktigt kan se vad den innebär. Jag har också hört referat från möten där ledande socialdemokrater påstått att man inte kan lita på oss i Vänsterpartiet därför att vi inte kan klara av att stå för impopulära beslut. Jag är en av dem som efter stor tvekan blev en anhängare av att vi skulle kompromissa med Göran Persson vid beslutet om kommunaliseringen av lärartjänsterna. Jag blev utskälld efter noter på en rad möten med lärare i Göteborg. Jag fick uppleva att gamla vänner lämnade partiet på grund av att Vänsterpartiet hade ställt upp för Göran Persson. Vi fick däremot -- såvitt jag kunde märka -- av massmedia inte del av äran för reformen. Den äran tog Göran Persson på sig ensam. Mot denna bakgrund vill jag ställa tre raka frågor till Göran Persson. Ställer socialdemokratin upp på att långsiktigt höja skatten för höginkomsttagare? Jag talar om långsiktighet. Jag kan inte ta en tillfällig höjning av skatten mitt i en lågkonjunktur på allvar. Det är ett så knäppt förslag att jag inte tror att Göran Persson själv tar det på allvar. Litar socialdemokratin mer på Folkpartiet än på Vänsterpartiet? Har ni för avsikt att i valrörelsen satsa på Folkpartiet som samarbetspartner? Avvisar ni samarbete med oss?

Fru talman! Jag skall inte svara på den sista frågan. Men jag skulle tro att Göran Persson gärna arbetar tillsammans med både Vänstern och Folkpartiet. Jag vill anknyta till vad Lönnroth sade om kommunerna. Lönnroth är inte alls så tokig. Lönnroth sitter i finansutskottet. Han har t.o.m. flyttat fram till bordet, vilket är mer än vad de flesta i finansutskottet önskar att jag hade gjort. Men jag sitter där i alla fall. Påpekandet om kommunen är väsentligt. Vad Lönnroth säger om vad som görs i dag är helt riktigt. Man tar bort dem som producerar. Jag sade detta i partiledardebatten, och jag vill säga det igen. Det är otroligt korkat att göra så. Man tar alltså bort dem som producerar. I den offentliga sektorn är det fråga om dem som ger sjukvården och ger utbildningen, dvs. lärare, läkare, biträden, sjuksköterskor osv. Detta är lika korkat som om Volvo vid en rationalisering skulle sluta producera bilar. Vi skall komma ihåg att AB Sverige inte har den möjlighet som AB Volvo har, nämligen att sälja sig självt till Frankrike. Jag är inte vänsterpartist. Men ibland har Vänstern rätt. Bankerna har gjort fel. Jag vill inte kalla dem för banksvindlare, även om det antagligen finns sådana också. Men bankerna är en del i det system som inte har fungerat i Sverige. De har bidragit till att det har gått sämre genom att inte ge krediter, vilket de är till för. De har i stället försatt företag i konkurs. Bankernas roll är att skapa ett kreditsystem. Det är alldeles riktigt. Men när bankerna skall rationalisera -- det måste även bankerna och den offentliga sektorn göra -- blir effekten mycket viktig i vårt land, nämligen att räntan går ned. Det gäller inte den ränta som riksbankschefen sitter och spelar med. Det gäller den ränta som vanliga människor betalar. Den s.k. spreaden minskar, dvs. den marginal som bankerna låter er betala för att täcka kostnaderna. Bankerna spelar givetvis en stor roll. Det är klart att vi inte kan göra något här i Sverige om inte de stora elefanterna ändrar sitt beteende. Det gäller bankerna och, som jag nämnde förut, facket.

Fru talman! Om jag minns rätt fanns det ett förslag i det ursprungliga nydemokratiska programmet -- när ni kom in i riksdagen -- som gick ut på att ta ifrån kommunerna alla anslag till barnomsorgen. En rad undersökningar visar att barnomsorgen är samhällsekonomiskt lönsamt. Era förslag skulle ha betytt en nästan total skrotning av hela den kommunala barnomsorgen. Tror Ian Wachtmeister att det finns en chans att alla de arbetslösa som då skulle komma från barnomsorgen skulle få jobb i det privata näringslivet? Var någonstans vill Ian Wachtmeister fixa de nya jobben åt dem? Visst är det nödvändigt att rationalisera. Men det som hände i det svenska banksystemet i slutet av 80-talet var till mycket stor del ett resultat av att Ian Wachtmeisters ideologiska vänner hade fått igenom sina önskemål, dvs. att släppa praktiskt taget allting fritt. Man lät bankerna låna ut hur mycket som helst. Man lät fastighetshajarna köpa fastigheter i London och Bryssel och låna hur mycket som helst. Det berodde på att det ekonomiska system som Ian Wachtmeister vill ha genomfördes i rasande takt i Sverige i slutet av 80-talet. Jag förstår inte hur Ian Wachtmeister kan undvika att också själv ta på sig en liten del av det ideologiska ansvaret för det mycket olyckliga som hände i det svenska kreditsystemet.
Fru talman! Det är bra att Johan Lönnroth gör klart för alla att jag inte är vänsterpartist. Det är jag faktiskt inte alls. Tack för det. Johan Lönnroth säger att vi inte vill ge något ansvar till kommunerna i fråga om barnomsorgen -- eller hur det nu var. Jag vet inte vad Johan Lönnroth har läst för något. Vi vill ge ansvaret till föräldrarna. Det är föräldrarna som skall ha ansvaret för både barnen och barnomsorgen. Det är alldeles riktigt att vi går emot socialiseringen av barnen i Sverige. Det går givetvis att privatisera den offentliga sektorn. Det går alldeles utmärkt. De som arbetar där får jobb även i framtiden. De kan utföra sina jobb i konkurrens med andra. Jag är faktiskt inte skyldig i fråga om fastighetsskojare -- eller vad det nu var fråga om. Men låt mig fråga Johan Lönnroth en annan sak. En kamrat till Johan Lönnroth sade en gång att han var så upprörd över att husläkare i det nya systemet t.o.m. skulle kunna tjäna mer än ett landstingsråd. Det var ungefär som om han fick slag vid blotta tanken. Jag tycker, fru talman, att alla läkare skall tjäna dubbelt så mycket som landstingsråd. Jag tycker att de gör dubbelt så mycket nytta. Dessutom tycker jag att det över huvud taget inte skall finnas några landstingsråd.
Fru talman! På denna konkreta fråga kan jag svara att jag också upplever det som rimligt att åtminstone vissa läkare tjänar mera pengar än landstingsråd. Jag har också varit en av dem i riksdagen som har talat för att både våra egna arvoden och över huvud taget höga löner i staten gott kan sänkas. Jag har aldrig hört någon som skulle ha antytt att Ian Wachtmeister är en vänsterpartist. Däremot upplevde jag till min förfäran den senaste valdagen hur unga arbetargrabbar, som förr om åren brukade ta en valsedel för mitt parti, gick raka vägen fram till Ny demokratis valsedelsutdelare och tog Ny demokratis valsedlar. Jag har funderat en hel del på detta och också pratat med några stycken som röstade på Ny demokrati. Det hela gällde just att Ny demokrati var nytt och fräscht och var ett parti som var emot etablissemanget. Vi, de gamla partierna, var litet grand grå och trista. Ian Wachtmeister försöker fortsätta att spela den här rollen. Han talar om de stora elefanternas dans, om etablissemanget osv. Jag tror inte, Ian Wachtmeister, att det längre håller. Man upplever Ian Wachtmeister som en av de där elefanterna. Ian Wachtmeister tillhör numera det svenska etablissemanget mycket mer, tror jag, än vad exempelvis Johan Lönnroth gör. Den rollen kan Ian Wachtmeister aldrig komma ifrån. Ny demokratis ledning tillhör det svenska etablissemanget.

Fru talman! Först vill jag tacka Johan Lönnroth för de vänliga orden. Vi får väl se hur långt pedagogiken räcker. Det är en svår uppgift som vi har framför oss. Jag kan på en gång säga: Jag har inget emot att samarbeta med alla konstruktiva krafter. Vi skall titta på de förslag som ni lägger fram och skärskåda dem. Vi skall konstruktivt bidra till att en rättvis fördelning tillvaratas och hävda den fulla sysselsättningen. Det är alltså klart att vi kan samverka. Men Johan Lönnroth skall komma ihåg att vi har en erfarenhet, nämligen den att Vänsterpartiet inte fanns där förra gången då överhettningen i den svenska ekonomin skulle bekämpas och vi försökte få till stånd allianser 1989 och 1990 kring en åtstramningspolitik. Det resulterade i att den regering som jag då satt med i fick avgå. Den avgick just därför att vi inte fick stöd från Vänsterpartiet. Det finns alltså sår, och det finns erfarenheter som har gjort att många av oss som har ansvaret för den socialdemokratiska politiken har frågat oss: Kan vi verkligen lita på Vänsterpartiet? Finns man där när det bränner till? Jag tackar också för Johan Lönnroths insats i skolpolitiken. Jag kände inte till den förut. Annars var det ju Johan Lönnroths f.d. partikamrat Ylva Johansson som vid det aktuella tillfället drog ett väldigt tungt lass. Hon gjorde det dessutom på ett utomordentligt sätt och har vid flera tillfällen fått uppskattning för detta. Så till Johan Lönnroths tre konkreta frågor. Skattereformen ligger fast. Vi har gjort ett avsteg från skattereformen. Det gäller värnskatten. Jag uppfattade att Johan Lönnroth var kritisk på den punkten. Men jag tycker att det är rimligt att vi som har jobb och som tjänar bra är med och delar krisens bördor. Under den här hemska lågkonjunkturen och under den här hårda åtstramningen måste vi faktiskt visa att de som har det bäst ställt får vara med och bidra. När det gäller att komma åt människor med goda inkomster och att föra det här resonemanget i ett fördelningsperspektiv tror jag inte att skattesatserna i skatteskalorna är ett verkningsfullt instrument. Jag tycker att det i så fall är intressantare att titta på förmögenhetsskatten, på det som nu skall göras beträffande aktiebeskattningen. Det är en intressantare fördelningspolitisk diskussion. Där har vi ju en debatt här i kammaren framför oss. Vi får se hur det blir med positionerna där. Vi kommer definitivt att hävda fördelningspolitiken i de sammanhangen. Vad gäller kommunerna har vi sagt att vi kopplade den kompensation som kommunerna rimligen fått för det borttagna grundavdraget, de 4,5 miljarderna, till att kommunerna inte skulle säga upp människor. Vi har gjort den mycket enkla analysen att människor i dag går från kommunal tjänst som lärare eller vårdanställda ut i arbetslöshet. Efter utstämpling från a-kassan kommer de så småningom in i den kommunala ekonomin igen, men då i form av ekonomiskt bistånd via kommunens socialkontor. Det är en orimlig politik som vi inte på något sätt kan stödja, utan den måste motverkas. För 1994 har vi pekat på vilken lösning vi vill se och vilken lösning vi har valt.
Fru talman! När det gäller överhettningen i slutet av 80-talet förekom det ju en rad turer. Vi avvisade förslagen om införande av strejkförbud t.ex., och det är något som vi står fast vid också i dag. Det var rätt att avvisa dessa förslag. Om jag minns rätt har vi i efterhand för övrigt stöd också från Kjell-Olof Däremot har vi här upprepade gånger erkänt att vi hade kunnat bete oss mera konstruktivt då olika förslag var på gång om att strama åt när det gällde överhettningen. I och för sig sade vi också då allmänt att vi kunde tänka oss att höja skatten för höginkomsttagare. Men vi var inte tillräckligt konstruktiva -- det är riktigt. Frågan är: Hur länge skall ni socialdemokrater leva på detta? Jag har redogjort för frågan om lärarna. Det finns också andra exempel i det avseendet. Skattereformen ligger fast, säger Göran Persson. Sedan talar han om värnskatten, den tillfälliga höjningen av skatten för höginkomsttagare. Jag har talat med en rad ekonomer om detta. Jag tror inte särskilt mycket på ekonomer i största allmänhet. Men på den här punkten tror jag att alla är överens. Att genomföra tillfälliga skattehöjningar mitt i en lågkonjunktur och att sedan ta bort dem när konjunkturen är en annan är rena vansinnespolitiken. Det kan inte vara allvarligt menat, Göran Persson! För att vi skall klara av det stora budgetunderskottet måste vi långsiktigt höja skatten för sådana som Göran Persson och Johan Lönnroth, dvs. för höginkomsttagarna. Talet om förmögenhetsskatten är i och för sig bra. Men såvitt jag förstår avvisade den socialdemokratiska partistyrelsen och kongressen motioner som handlade just om en höjning av förmögenhetsskatten. Men all right, kommer ni med sådana förslag är det mycket bra. Vi har lagt fram sådana förslag under en lång tid. Till sist några ord om kommunerna. Göran Persson fortsätter att beskriva rundgången. Det som sägs är alldeles riktigt. Vi ansluter oss till den kritiken. Men jag kunde inte uppfatta något som helst konkret besked när det gäller följande: Ställer ni för att förhindra en ökad arbetslöshet bland de kommunalanställda upp på att nu, i detta akuta läge, ge kommunerna mera pengar?
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Beskedet för 1994 var tydligt. Däremot vägrar jag att här i kammaren binda mig för 1995, 1996 och 1997. Om vi, Johan Lönnroth, skall få en debatt som är allvarlig och som utgår från krisens djup skall vi vara väldigt försiktiga innan vi ställer ut nya åtaganden för staten. Någon konsekvens får det så att säga vara också i fråga om Johan Lönnroths nyvunna insikt om krisens allvar och djup. Begär inte att vi nu skall lova guld och gröna skogar. Det har andra gjort förut, och vi ser resultatet av den politiken just i Sverige i dag. Johan Lönnroth skall passa sig väldigt noga. Jag förstår inte Johan Lönnroths resonemang om värnskatten. Han lutar sig mot ekonomerna, och det må han väl göra. Det är många som har gjort det. Av och till har det dock visat sig vara ett bräckligt stöd. När det gäller värnskatten får väl frågan ses också från en politisk dimension. Jag skall ut, Johan Lönnroth, och möta arbetslösa, sjuka, pensionärer och alla dem som har fått sin standard drastiskt sänkt med motivet att staten inte längre förmår bära de kostnader som du representerar. Så rått och hårt har det hela gjorts och beskrivits. Om man skall hålla ihop en nation och tala om fördelningspolitik är det anständigt att säga, oavsett vad Johan Lönnroths ekonomer tycker, att också vi som har kommit lindrigt undan i krisen, som har jobb och som tjänar bra skall känna att vi är med och bidrar. Det får inte finnas en gräddfil för oss, för då saknar politiken fullständigt trovärdighet. Om Vänsterpartiet ansluter sig till kritiken mot värnskatten på grundval av de bedömningar som nationalekonomer och andra gör -- det är möjligt att ni då följer någon gammal lärobok som Adam Smith ursprungligen skrev -- är ni fjärran från det fördelningspolitiska ideal som jag faktiskt trodde åtminstone fortfarande gällde som rättesnöre för stora delar av vänstern.
Fru talman! Göran Persson talar om ''mina ekonomer''. Jag tog faktiskt med mig en bok som kom ut i går, och som jag har skrivit. Den heter Sverige. Jag tänkte överlämna den till Göran Vår kritik av den tillfälliga värnskatten utgår inte från ekonomerna. Den utgår just från de sjuka, pensionärerna och alla dem som Göran Persson talade om. Vi anser att man permanent och omedelbart måste höja skatten för höginkomsttagare. Ni föreslår en tillfällig skattehöjning mitt i en lågkonjunktur. Det är alltså vi som vill tala om hur man långsiktigt skall finansiera pensioner och sjukersättningar och i praktisk handling visa solidaritet med en riktig långsiktig och hållbar värnskatt. Kommunerna får i år fortfarande ett visst överskott. Man drar in och sparkar folk därför att man är orolig för utvecklingen åren 1995 och 1996. Det kommunerna behöver är just besked om den långsiktiga utvecklingen. Är socialdemokraterna beredda att prioritera den kommunala expansionen och ge de nödvändiga pengarna just till sjukvården och till skolan? Jag talar nu inte om konjunkturpolitik utan om strukturpolitik. Är ni beredda att sätta den offentliga, nödvändiga gemensamma konsumtionen före den privata? Ni vågar uppenbarligen inte ta ställning till den frågan, och det är mycket beklagligt. Det alla de pensionärer och sjuka som vi träffar, Göran Persson, behöver veta är inte att den borgerliga regeringen har ställt till elände. Det vet de i alla fall. De behöver veta vilken politik som ni och vi gemensamt efter nästa val skall sätta i den borgerliga politikens ställe.

Fru talman! De senaste veckorna har varit en dålig period för dem som önskar att den borgerliga politiken skall misslyckas. Det har varit tätt med rapporter om allt fler ljusglimtar i ekonomin. Orderingången ökar, inte bara till exportindustrin utan också från hemmamarknaden. Industriproduktionen stiger. De lediga platserna blir fler och konkurserna färre. Utan tvivel ökar aktiviteten i näringslivet. Och kanske viktigast av allt: Hushållens optimism stiger. För första gången sedan 1986 är det nu fler som tror att vi går mot bättre tider än motsatsen. Men självfallet kvarstår betydande problem. Vi moderater sade redan före valet att saneringen av Sveriges ekonomi blir både mödosam och tidskrävande. Trots mer omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder än någonsin tidigare ligger den öppna arbetslösheten på en mycket hög nivå. Det stora underskottet i statsbudgeten och det ännu större upplåningsbehovet utesluter de traditionella motmedlen att inrätta fler jobb i den offentliga sektorn och att med subventioner påskynda bostadsbyggandet. Dessutom är det angeläget att nu låta den konkurrensutsatta delen av ekonomin expandera. En viktig skillnad mot den förra nedgångsperioden runt 1980 är att underskottet i bytesbalansen då växte parallellt med budgetunderskottet, vilket framtvingade upplåning utomlands. Nu visar våra affärer med utlandet överskott, vilket betyder att det offentliga upplåningsbehovet kan tillgodoses med inhemskt sparande. I längden är det naturligtvis inte tillfredsställande att det privata sparandet placeras i statsskulden -- det bör kanaliseras till nya satsningar i näringslivet. Men jag kan inte förstå dem som ser det som ett problem att det privata sparandet i Sverige, från att länge ha varit negativt, nu når upp till nivåer som är jämförbara med andra länders. Förbättringen av sparandet betyder mycket för att hålla nere prisstegringen. Det är i dag populärt att dödförklara inflationen som politiskt problem. Inget kan vara mera förhastat. Inflationen måste ständigt bekämpas. Det duger inte att lägga ned vapnen tills den åter hunnit växa sig stark. Den försvagade kronkursen ger upphov till utifrån kommande prisimpulser, som kommer att göra sig påminda när den inhemska efterfrågan ökar. Att i dagens läge stimulera den privata konsumtionen med t.ex. en momssänkning framstår därför som ytterst lättsinnigt. Det är ett säkert sätt att beställa en räntehöjning, som skulle bryta den begynnande investeringsuppgången. Skattepolitiken är förvisso strategisk i detta sammanhang. Men lättnaderna bör sättas in på utbudssidan. Regeringens kommande förslag om slopad flyttskatt underlättar för människor att bosätta sig där jobben finns. När nu beskattningen av småföretagen justeras ned till de nivåer som gäller för de stora aktiebolagen, betyder det en stimulans för den del av företagsamheten som skall ge framtidens nya jobb. Och syftet med att slopa dubbelbeskattningen av aktier är naturligtvis inte att göda kapitalägarna. Det är att förbättra den försörjning med riskkapital som den nödvändiga utbyggnaden av näringslivet kräver. Sänkta skatter betyder mycket för möjligheterna till nya, flera och riktiga jobb. Därtill är det viktigt att öka flexibiliteten i arbetslivet. Det skall ske på huvudsakligen två vägar. Först och främst är det angeläget att få till stånd en decentralisering av lönebildningen, vilket medger en bättre avkänning mot marknadens krav. Detta är i allt väsentligt en uppgift för arbetsmarknadens parter. På det politiska systemet vilar den andra huvuduppgiften, nämligen att i grunden reformera arbetsrätten. De förändringar för framför allt småföretagsamhetens del som regeringen aviserat är ett första steg för att förbättra möjligheterna för friställda och nytillträdande på arbetsmarknaden att få meningsfull sysselsättning. På samma sätt verkar det kommande förslaget om en allmän arbetslöshetsförsäkring, där den hårda kopplingen till facket och därmed till en viss bransch upphävs. Även i övrigt är det angeläget att införa mera av försäkringsmässigt tänkande i socialförsäkringssystemet, t.ex. på pensionsområdet. Strävan skall vara att låta individen bygga upp egna tillgångar till skydd mot inkomstbortfall, som kan medföras vid skiften i yrkeskarriären. Inte minst en ökande frekvens av arbetsbyten över gränserna gör nationella enhetslösningar otillräckliga. Detta för över till den största utmaningen i svensk politik under 1990-talet: att lotsa vårt land in i det europeiska integrationsarbetet. Den kvardröjande ovissheten beträffande svenskt medlemskap i EG verkar starkt avhållande på tillkomsten av nya jobb. Det är en viktig uppgift för oss riksdagsmän, som ju ändå till nästan hundra procent är positiva till ett svenskt medlemskap i EG, att klart och tydligt också säga detta och att arbeta för att skingra de tvivel som ännu råder bland medborgarna. Mindre möjlighet har vi kanske att påverka tillkomsten av ett nytt GATT-avtal, men ett sådant skulle få stor betydelse för jobben och välfärden i vårt land. Fru talman! Jag vill också hälsa Göran Persson välkommen i gänget. Själv har jag varit mitt partis försteman i finansutskottet sedan 1979 och ekonomisk talesman åtminstone sedan 1981. Jag har sett mina motsvarigheter på den andra sidan komma och gå. Först var det Kjell-Olof Feldt, sedan Mats Hellström och Arne Gadd, som ofta tog hjälp av Bo Södersten. Därpå följde Anna-Greta Leijon och nu senast Hans Gustafsson och Allan Larsson. Nu undrar jag hur länge Göran Persson blir kvar. Jag är ledsen att behöva säga det, men egentligen är uppgiften hopplös. Den som kan något om ekonomi inser att med socialdemokratisk politik går det inte att sanera Sveriges finanser. Det började med att Kjell-Olof Feldt gav upp. För att avlösa honom som finansminister fick man ordna till en hel regeringskris. Förre vice statsministern Odd Engström har sedan lämnat politiken, liksom Erik Åsbrink, Klas Eklund och många andra med erfarenhet från finansdepartementet. Motivet för Allan Larssons avgång bekräftar att rollen är omöjlig. Hans nuvarande uppgift sägs ju vara att uppfinna den nya teori som skall göra det möjligt att i dagens läge motivera fortsatt offentlig utgiftsexpansion och högskattepolitik. Socialdemokraterna tycktes sedan inse dessa svårigheter. Man inledde mot slutet av sin regeringsperiod en frigörelse från gamla dogmer genom bl.a. valutaregleringens avskaffande, skatteomläggningen och ansökan om medlemskap i EG. Förra årets krisuppgörelser innebar att de gick med på vissa utgiftsneddragningar, även om de samtidigt försökte bromsa fondavvecklingen och privatiseringsarbetet. Men under våren skedde en klar omsvängning tillbaka till traditionell socialdemokratisk ekonomisk politik. Trots utfästelserna att liksom regeringen redovisa besparingar på 12 miljarder kronor orkade man aldrig ta fram ett färdigt förslag. När Ingvar Carlsson avvisade Internationella valutafondens förord för fortsatta utgiftsnedskärningar i augusti, försvagades kronan och räntan steg. Samma sak inträffade när partikongressen krävde återgång till keynesianism av gammalt märke. Ovissheten om den framtida kursen får arbetsgivarna att möta efterfrågeökningen med maximalt uttag av övertid i stället för att inrätta nya jobb. Nyfikenheten på Göran Persson är nu stor. Vilken väg skall han välja? Eller rättare sagt: Skall han färdas framåt eller bakåt på den enda vägen? Om Socialdemokraterna återkommer till regeringsmakten, skall han då återinföra flyttskatten? Skall han skärpa skatten för småföretagen? Skall han återställa dubbelbeskattningen? Tänker han återgå till dagens arbetsrättsliga regelverk? Vill han upphäva den allmänna arbetslöshetsförsäkringen? Avser Göran Persson att engagera sig i opinionsarbetet för svenskt medlemskap i EG? Jag fäste mig vid att det inte fanns ett ord om detta i det anförande han debuterade med här i rollen som ekonomisk talesman. Det är många som väntar på svar på dessa frågor, inte minst de som skulle gå miste om de riktiga jobb som den borgerliga ekonomiska politiken hjälper dem till.

Fru talman! Lars Tobissons avslutning var magnifik: alla de riktiga jobb som den sittande regeringen har skapat! Detta kostar man på sig att säga i en situation med 670 000 människor utanför arbetsmarknaden. Det ligger inte så litet av cynism i den typen av syn på verkligheten. Sedan frågade Lars Tobisson hur länge jag skall vara kvar i den här funktionen. Målet är att vi skall sitta ett år till i finansutskottet. Sedan är målet att flytta in i kanslihuset. Lars Tobisson lär, oavsett vilken regering som sitter, få vara kvar i finansutskottet. Det kan man kanske förstå när han vinklar anförandet på så sätt som han gjorde. Allan Larssons roll består i och kommer att bestå i att för socialdemokratins del vara med och formulera en politik på europeisk nivå för full sysselsättning och rättvis fördelning. Vi socialdemokrater är övertygade internationalister. Det är vårt idéarv. Jag är en stark anhängare av en ökad europeisk gemenskap och ett svenskt medlemskap. Men vårt problem i opinionsbildningsarbetet består i att Lars Tobisson och hans partikamrater motiverar attackerna på det svenska välfärdssamhället med att vi måste göra så, därför att vi skall gå med i EG. Nu anpassar vi den svenska arbetslöshetsnivån till den som gäller i Europa. Detta accepterar inte vi socialdemokrater. Med den typen av EG-debatt i Sverige går vi mot ett säkert nej i en kommande folkomröstning om Tobissons verklighetsbild får gälla. Därför är vår ansats att låta Allan Larsson visa hur man tillsammans i Europa kan stimulera ekonomin, kan satsa på utbildning och kompetenshöjning, kan använda den politiska kraft som alla de socialdemokratiska partierna representerar. Därför är Allan Larssons arbete utifrån vår EG-diskussion inom socialdemokratin av oerhört stor betydelse. Egentligen borde det vara så att Tobisson och hans partikamrater och andra i denna kammare också utnyttjade sina möjligheter att föra ut diskussionen utanför det egna nationella partiet. Moderaterna slår sig ofta för bröstet för att de umgås i så fina kretsar internationellt. När hörde man dem i de sammanhangen ta upp arbetslösheten, rättvisan, utbildningssystemen? Aldrig! Det är den klassiska gamla högerpolitiken, och detta skrämmer människor. Mot det tänker vi sätta en motkraft i en gemensamt formulerad socialdemokratisk politik för tillväxt och arbete i Europa.

Fru talman! Jag tror säkert Lars Tobisson blir kvar i finansutskottet, så vi behöver inte diskutera den saken. Min framtida arbetsuppgift kommer att handla om att vara med och formulera en politik som vi skall regera på och som skall ta Sverige tillbaka till full sysselsättning. Då handlar det också om rättvis fördelning. Det är där vi skiljer oss åt och det är där jag anklagar moderaterna för att inte förstå den dimensionen i Europapolitiken. Där bidrar statsministern och vice partiordföranden, Tobisson, mer till nej-sidan i kampanjen än till jasidan. Denna insikt har spridit sig i allt vidare kretsar. Det är bra att det sägs i klartext här i kammaren. Vad gäller vår ekonomiska politik finns det två skolor i debatten. Den ena skolan står för den normpolitik som Tobisson har varit med och formulerat som den enda vägens politik. Det är en normpolitik som har haft en bred uppslutning av de nationalekonomer som det här tidigare talades om från Lönnroths sida, men som nu allt fler ekonomer överger. Som jag sade är jag inte bergsäker på att dessa ekonomer är de mest hållfasta och stadiga att luta sig emot, men om man följer debatten råder det inga tvivel om att den som i dag står isolerad är regeringen. Normpolitiken har misslyckats. Tillväxten har utplånats. Arbetslösheten har gått i höjden. Och Tobisson sysslar med den typ av reformer som kallas för strukturella, nämligen att ge sig på arbetsrätten. Det är en sak som jag vill ha sagt. Jag sträckte tidigare ut handen och inbjöd till samarbete över blockgränserna. Denna invit inbegriper inte Moderata samlingspartiet. Gränsen går vid Lars Tobisson. Det är bra att ha detta sagt, eftersom det här finns en så avgörande skillnad i synsätt. Vi talar om två helt olika samhällen. Det går inte att samarbeta med Moderaterna, om man vill ha en rättvis fördelning. Det är viktigt att de som följer denna debatt via TV och här i kammaren ställer sig frågan i höst, när gåvorna i form av sänkt aktievinstbeskattning skall delas ut till dem som redan har, hur detta kan anses vara rättvist i en tid då många gamla inom vården just därför att resurserna saknas inte får den tillsyn och omsorg som de rimligen borde ha. Där skiljer vi oss åt, Tobisson. Därför finns det inte någon möjlighet till samverkan mellan moderater och socialdemokrater.
Fru talman! Det finns en likhet, Göran Perssson. Min uppgift är att vara med och formulera den politik som vi skall regera utifrån. Jag hoppas att jag skall kunna fortsätta med det även nästa år och åren därefter. Jag konstaterar att här gavs inga besked inför framtiden. Göran Persson har ingen replik kvar, men till skillnad från mig lär han kunna återkomma i debatten, så han har möjlighet att precisera sig. Göran Persson har haft många roller: skolminister, ordförande i jordbruksutskottet och så småningom ledamot i näringsutskottet. Han lanseras nu som den som skall bidra till en annan syn på småföretagen inom det socialdemokratiska partiet. Det finns uttalanden av Göran Persson, som han har gjort i anslutning till publiceringen av en socialdemokratisk programskrift som heter Blågul tillväxt. Där säger Göran Persson: ''Vi har haft en litet njugg inställning till småföretagen, men en omprövning har varit på gång länge, och nu har vi satt ner foten.'' På vilka punkter har man då satt ner foten? Jo, man skall sänka skatterna för egenföretag så, att de jämställs med aktiebolag. Man skall ompröva regler som försvårar för småföretagen -- detta gäller även LAS. Vidare säger Göran Persson att de arbetsrättsliga lagarna kom till mest med tanke på storföretagen och att dessa lagar måste ses över. Att t.ex. låta småföretagen undanta en eller två personer från turordningsreglerna är inte särskilt dramatiskt. Detta är förslag som nu kommer att läggas fram. När nu Göran Persson i sin nya roll konfronteras med sina tidigare uttalanden, säger han att småföretagen inte behöver några skattesänkningar, utan de behöver kunder. Han försöker att tillbakavisa att han har gjort uttalanden som skulle öppna för reformer av arbetsrätten. Vad är det som gäller? Det finns tillfällen för Göran Persson att precisera detta. Den frågan kommer att förfölja honom under de närmaste månaderna. Vad har Göran Persson emot en allmän arbetslöshetsförsäkring, att alla yrkesverksamma får tillgång till försäkring på lika villkor? Jag skall förvåna Göran Persson genom att berätta att jag själv en gång var initiativtagare till en erkänd arbetslöshetskassa. När vi då inom SACO startade denna arbetslöshetskassa sade vi samtidigt att vi såg detta som en övergångslösning på vägen mot en allmän försäkring. Det har nu gått över 20 år sedan dess, och det är först när det kommer en borgerlig regering till stånd som man kan räkna med att få ett fullgott skydd för alla yrkesverksamma vid arbetslöshet. Jag upprepar mina frågor: Kommer Göran Persson att på olika sätt släcka de ljustecken som nu kan skönjas i ekonomin? Jag är rädd för att Göran Perssons framträdande här i dag kommer att få den effekten ute på marknaden.

Fru talman! Det var ett intressant replikskifte som vi fick höra. Göran Persson är redan i kanslihuset. Lars Tobisson kommer aldrig dit. Och de skall aldrig samarbeta. För ett år sedan samarbetade de riktigt bra, då de gjorde upp om ett krispaket, en överenskommelse som bägge två nu gör allt vad de kan för att bryta emot. Politiken är förunderlig. Åter till Lars Tobissons anförande. Det är nu kris, och jag har en fråga till honom. Ny demokrati har föreslagit att man skall skära rakt över när det gäller de kostnader som staten inte har råd med, eftersom budgetunderskottet är så oändligt stort. Skall vi blåsa på med biståndet, när vi inte kan betala de arbetslösa? Varför skall det vara en låg ersättningsnivå i sjukförsäkringen men inte i föräldraförsäkringen? Skall det det vara bättre, rättvisare och lönsammare att vårda sjukt barn än att själv vara sjuk? Vi menar att man måste kapa rakt över. Det tycker vi att också Moderaterna borde mena, men det har vi aldrig hört någonting om. Nästa fråga till Tobisson: Lars Tobisson sade att det inte går att genomföra någon momssänkning, därför att räntan då går upp -- de som bestämmer över ränteläget sitter ju inte här inne, men det är mycket möjligt att räntan går upp. Hur är det med tjänstemomsen, denna fullständigt vansinniga skatt som innebär en extra skatt på arbete -- tjänster representerar nämligen arbete? Vi har haft tjänstemomsen i cirka tre år, och i dag utgör den en klump i arbetslöshetens Sverige. Tjänstemomsen höjdes från 0 % till 25 % för ett par tre år sedan. Regeringen utreder nu frågan för att man -- såvitt jag förstår -- med en ganska feg tidsplan i valrörelsen skall kunna tala både om att ta bort tjänstemomsen och om att kanske inte göra det. Utredningsförslaget skall komma så sent att det inte kan bli något beslut, eller också blir det ett beslut. Vad detta handlar om är dynamiska effekter. Vilket samhälle det än är fråga om, är det fullt av dynamik. Gör man någonting dumt medför de dynamiska effekterna att det blir tio gånger dummare. Gör man någonting bra, kan det bli tio gånger bättre. Jag vill erinra om att det finns dynamiska effekter i tjänstemomsen. Moderater, övriga regeringspartier och Socialdemokrater tyckte för ett år sedan att det var kanonfint med bensinskatten. Vad blev det av dessa dynamiska effekter? Man höjde bensinpriserna. Svenska folket fick inte köra lika mycket bil. Konsumtionen gick ned 6 %. Och si, vad bidde det av bensinskatten? Ni trodde att ni skulle få in 6 miljarder. Vad blev nettonotan? Såvitt vi vet blev den i stället ca 1 miljard. Det finns mycket av dynamiska effekter. Jag vill gärna ha en kommentar om tjänstemomsen och om bensinskattens effekter, herr Tobisson.
Fru talman! Ian Wachtmeister undrade om inte vi moderater ville skära rakt över, som han uttryckte det. Den s.k. osthyvelsmetoden kan man begagna sig av i början av ett saneringsprogram, innan man riktigt har tänkt igenom vad som skall ske och medan det finns litet överflöd här och var. Men när man har kommit i gång med saneringen går det inte att arbeta på det viset. Då måste man avväga var insatserna görs. Det finns onekligen vissa områden som är lättare att hantera, som är lättare att överföra till enskild verksamhet. Andra områden måste det offentliga svara för, det kan vi inte komma ifrån, och där är det svårare att åstadkomma besparingar. Vi håller just nu på att arbeta med utformningen av besparingarna i den kommande budgetpropositionen, som naturligtvis skall ligga i linje med det saneringsprogram som riksdagen bl.a. med Ian Wachtmeisters hjälp antog i våras. Vad beträffar tjänstemomsen ingick en sänkning av den s.k. turistmomsen som en del i uppgörelsen. Det pågår, som Ian Wachtmeister själv sade, ett fortsatt utredningsarbete på den här punkten. Jag skulle vilja återkomma till något som Ian Wachtmeister sade i sitt anförande och som jag hört honom tala om då och då, ett allmänt råskäll riktat mot räntepolitiken och mot att man inte sänker räntan. Jag kan försäkra att det inte finns någon som inte vill sänka räntan. Jag skulle kunna säga: Varför skulle inte jag vilja göra det? Jag är, utöver företrädare för en regeringspolitik som jag vill skall lyckas, en av dessa utskällda fastighetsägare som naturligtvis har ganska höga räntor. Men jag kan ändå inte hävda att man rakt upp och ner skall bestämma sig för att kraftigt sänka räntan. Jag har tidigare sagt till Ian Wachtmeister att det som Riksbanken förfogar över är den korta räntan. Sänker man den kraftfullt, får man som ett brev på posten ökade inflationsförväntningar och en uppgång i den långa räntan, och det är den långa räntan som är betydelsefull för vår ekonomi, för investeringar och för långsiktiga satsningar. Därför måste vi gå vidare på den väg vi har valt, att ta ned den korta räntan, när utrymme för detta finns, utan att den långa räntan stiger. Jag tror att jag vågar försäkra Ian Wachtmeister om att den här politiken kan fortsätta. Men det blir då i takt med att ränteläget ute i Europa sjunker, framför allt den tyska räntan. Då kan vi också få utrymme för den här förändringen. Den stora risken vad gäller den långa räntan är att marknaden börjar misstänka att vi får ett politikombyte i landet, där man släpper loss finanspolitiken, man släpper loss penningpolitiken och inflationen stiger. Därmed får vi inte den räntesänkning som vi alla rimligen eftersträvar.
Fru talman! Att kapa 20 % rakt av när det gäller byråkratin, bistånd och allt möjligt, är inte fråga om någon osthyvling. Det skulle i så fall bli tjocka skivor. Det skulle i så fall räcka med fem skivor för att hela osten skall ta slut. Det är i stället fråga om kraftfulla åtgärder, och dessa är rättvisa. Det finns någon sorts logik i det hela. Det som nu har gjorts finns det ingen logik i, exempelvis familjepolitiken där man inte kan sänka föräldraförsäkringen. Det gör exempelvis att det är gynnsammare att vårda ett sjukt barn än att vara sjuk själv -- en massa dumheter. Jag hoppas att vi kan återkomma till den frågan senare. Politiker skyddar och vårdar sitt eget träsk. Det får man inte säga, men jag säger det igen därför att det är vad man gör. Det är detta som är ohållbart. Man kan inte säga att vi inte kan hålla på med osthyvlar osv. Men vi måste angripa alla de stora frågorna och, för att föregå med gott exempel, allra helst de som drabbar oss politiker själva. Råskäll mot räntepolitiken hjälper inte. Nej, det vet jag, så mycket som jag har skällt på den. Räntepolitiken har varit ungefär lika dum hela tiden. Men vad jag säger är att vi inte skall göra något som är plötsligt och dumt. Vi skall i stället göra något som är klokt -- det kan göras successivt -- eller vidta en stor åtgärd som denna regering och dessa regeringspartier hade all chans att göra för närmare ett år sedan, då vi i denna kammare -- jag tror att det var vid detta tillfälle -- föreslog just att man skulle göra ett stort finanspaket, låta svenska kronan flyta och sänka räntan. På så sätt kan man få en kraftigare räntesänkning. Sedan vill jag rikta en fråga till herr Tobisson om vårdnadsbidraget, som nu regeringen brottas med och som vi väl alla skall brottas med. Vad kostar det? Finns det någon prislapp på detta? Jag förstår att kostnaden skall presenteras så småningom. I detta sammanhang skulle jag vilja ställa frågan litet spetsigare. Vår familjepolitik, i ett land som går med jätteförlust, kostar skattebetalarna 73 miljarder kronor. Anser herr Tobisson att denna kostnad ytterligare skall ökas genom att man ovanpå alltihop lägger till något som kallas för vårdnadsbidrag? Vi nydemokrater har som bekant sagt att vi inte har något emot tankegången om vårdnadsbidrag. Men hur man i dag kan föreslå riksdagen att anta en ökning av den mest generösa kostnadspost som finns i hela budgeten, förstår inte jag. Detta måste alltså finansieras inom familjepolitikens ram. Detta vore intressant att få ett svar på. Då kanske t.o.m. börsen skulle reagera -- man vet aldrig.
Fru talman! Ian Wachtmeister säger nu att han vill skära 20 % rakt över, oavsett vad det rör sig om -- det är rättvist och bra. Jag försökte klargöra att det är litet olika på olika områden inom politiken beträffande vad som går att lyfta ut och vad man rimligen måste bevara i statlig verksamhet. Jag kan inte ställa någon fråga till Ian Wachtmeister, eftersom han inte har någon replikrätt. I stället blir mitt konstaterande att Ian Wachtmeister faktiskt vill skära ned 20 % av utgifterna för Polisen. Vad tror han att gamla, åldringar, svaga, kvinnor osv. som oroar sig för otryggheten tycker om detta? Ian Wachtmeister vill, efter de stora nedskärningar som redan har gjorts, skära ned 20 % av försvarsutgifterna. Det är rättvist och bra -- hugg till bara! Men så kan vi inte lägga upp politiken. Det finns områden som måste hanteras varligt, medan man kan ta större grepp på andra. När det sedan gäller familjepolitiken vill jag säga att syftet med vårdnadsbidrag liksom med det som jag tycker har kommit i skymundan, men som jag fäster lika stor vikt vid, införandet av rätt till skatteavdrag för barntillsynskostnader, är att åstadkomma rättvisa mellan olika barnfamiljer. Hittills riktas den stora subventionen enbart till dem som har barn på kommunala daghem. Vi kommer inte att ha något emot att man väljer att ha sina barn på kommunala daghem. Även de kommer att få vårdnadsbidrag och avdragsrätt, men de får räkna med att daghemsavgifterna kommer att stiga i motsvarande mån. Detta bidrar till finansieringen. Dessutom blir det en ökad valfrihet, som innebär att man söker sig till mycket billigare tillsynsformer än daghemmen. Totalt sett innebär det naturligtvis en kraftig besparing jämfört med den hittillsvarande politiken, dvs. att försöka bygga ut daghemsverksamheten till s.k. full behovstäckning. Jag kan hålla med Ian Wachtmeister om det han sade sist: Visst skall vi finansiera reformerna för familjepolitiken inom familjepolitikens ram.

Fru talman! Jag begärde replik närmast därför att Lars Tobisson sade att vi måste få ut ett tydligt budskap om att Sverige skall gå med i EG, detta för att minska den osäkerhet som i dag finns inom näringslivet. Jag undrar om Lars Tobisson verkligen på allvar tror att det är möjligt att skapa en sådan säkerhet i ett läge när en mycket stor majoritet av svenska folket uppenbarligen säger nej till svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Det hjälper ju inte om Göran Persson här håller en stor predikan om att han anser att vi skall gå med i den europeiska unionen. Den osäkerheten kommer ni att få leva med, Lars Tobisson, oavsett vad vi säger här i kammaren. Jag skulle vilja att Lars Tobisson funderade litet över vad det egentligen är som skapar osäkerheten i EG-frågan. Det har varit en våldsam oro och turbulens i EG:s valutasamarbete. Konjunkturinstitutet konstaterade i sin höstrapport att valutsamarbetet, med den frivilliga knytningen av den svenska kronan till EG-valutan, ledde till högre räntor här i landet än vad den låga efterfrågeutvecklingen motiverade. Vi har nyligen fått en rapport från Finansdepartementet i vilken det sägs att svenska klädkonsumenter förlorar i storleksordningen 5 miljarder kronor på att vi vid medlemskap tvingas återreglera inom teko. Det är också tydligt att anslutningen till den europeiska unionen innebär en mycket stor återbyråkratisering av svensk jordbrukspolitik. Slutligen kommer vi dessutom att netto få betala i storleksordningen 10 miljarder för att få vara med, vilket ytterligare kommer att späda på budgetunderskottet. Jag skulle vilja att Lars Tobisson tog sig en funderare över frågan: Kan det rent av vara så att själva strävan från Lars Tobissons och alla hans kamraters sida, att vi absolut och till varje pris skall vara med i denna dyra europeiska union, snarare skapar osäkerhet inom näringslivet?
Fru talman! När jag talade om riskerna med en ovisshet beträffande anslutningen till EG, riktade jag mig till Göran Persson. Det råder inget tvivel om att det ute i näringslivet finns en oro för att satsa i Sverige så länge man inte har klart för sig att alla goda krafter verkligen vill se till att vi får det medlemskap i EG som landet behöver. Jag skall ta en liten omväg här. Johan Lönnroth är ju ekonom-historiker och vet därför att det många gånger i historien förekommit ekonomiska kriser. Före andra världskriget hade dessa kriser inte politiska orsaker. Nu har det blivit alltmer vanligt att kriserna skapas inom politiken. Det gäller i allra högsta grad den kris som vi nu upplever. Den politik som fördes under 1980-talet under socialdemokratisk ledning ledde fram till den mycket svåra situation som vi nu skall arbeta oss ut ur. Det är alldeles klart att det som har skapats på politisk väg också måste åtgärdas på politisk väg, men knappast med samma slags åtgärder som orsakade krisen utan snarare med motsatsen. Det krävs strukturella lösningar som kan skapa förutsättningar för näringslivet att arbeta. Då kommer jag tillbaka till Johan Lönnroths fråga. Svenska företag går inte dåligt. Tvärtom växer de och frodas. Men skillnaden är att de gör detta utomlands. De gjorde det under slutet av 1980 talet. Just nu börjar vi känna av en viss återflyttning. Det är alltså inte fel på företagen utan på den politiska miljön där de skall verka. Företagen är oroliga för att den politiska miljön i Sverige inte skall vara så tillrättalagd att de har samma möjligheter att verka här som inom EG. Det är därför betydelsefullt att alla som tycker att vi skall vara med i EG talar ut på denna punkt. Den senaste mätningen visade att andelen nej-sägare hade minskat i samtliga borgerliga regeringspartier. I det socialdemokratiska lägret hade däremot antalet nej-sägare ökat och antalet ja-sägare minskat. Därför är det angeläget att alla som tror på EG inser betydelsen -- det tror jag inte att Johan Lönnroth gör -- av att man också arbetar aktivt för att förverkliga medlemskapet i syfte att skapa flera nya och riktiga jobb.
Fru talman! Det är riktigt att den politiska miljön är viktig för företagsamheten. Jag läste för ett tag sedan en mycket intressant insändare av Percy Barnevik om EG-frågan. Han skrev att om det skulle vara så att fransmännen lyckas sabotera GATT-förhandlingarna kan Sverige inte gå med i den europeiska unionen. De resonemang som jag hört Percy Barnevik föra innebär en mycket stark politisk kritik mot den europeiska unionen. Jag har studerat en del ekonomisk historia. Jag är inte någon proffshistoriker, men jag har åtminstone lärt mig mycket efter att ha läst en del böcker om utvecklingen i USA och EG-länderna under 1980 talet. Bl.a. har en mycket känd amerikansk ekonom som heter Krugman skrivit om detta ämne. Det är nu ett historiskt faktum att den enda vägens politik, den högerpolitik som Lars Tobisson försöker föra in här i Sverige, har kapitalt misslyckats i såväl USA som EG-länderna. Den ekonomiska historien visar också att alla stora block med imperieambitioner och med ambitionen att styra för mycket centralt kapsejsar med tiden. Framgångsrika ekonomiska system är de system som bygger på demokrati underifrån. Det gör inte den europeiska unionens projekt. Det är också en av anledningarna till att jag tror att er nästan dogmatiska vilja att till varje pris få in oss i den europeiska unionen skapar osäkerhet även inom den svenska företagsamheten.
Fru talman! Jag har hört flera företagare säga: Egentligen kommer det oss inte riktigt vid vad ni politiker håller på med, om ni får in oss i EG eller inte. Oavsett om ni lyckas kommer vi alltid med i EG. Vi flyttar över gränsen. Men detta vill inte jag se. Jag vill se att vi i Sverige har livaktiga möjligheter att bedriva näringsliv och företagsamhet och få till stånd jobb. Därför arbetar jag aktivt för detta medlemskap. Johan Lönnroth gjorde en liten lustig krumelur, när han citerade Percy Barnevik, som skulle ha sagt att Sverige inte kan gå med i EG om Frankrike saboterar GATT-förhandlingarna. Det intressanta i detta sammanhang är ju att vi just genom att Frankrike är med i EG har press på fransmännen att inte bedriva den protektionistiska linje som de annars vill bedriva. Det är just inom EG som dessa diskussioner förs i syfte att tillrättaföra Frankrike och kanske andra sydeuropeiska länder med mer protektionistiska vanor. Länder såsom Tyskland, Holland och Storbritannien är angelägna om att vi skall komma med i EG för att förstärka frihandelssidan inom EG. Vi kan i de medlemskapsförhandlingar som vi nu bedriver verka för att man inte behöver återkalla de framsteg som har gjorts beträffande frihandeln med teko, något som Johan Lönnroth tidigare var inne på. Genom att öppna stora marknader inom EG kan vi nå fram till någonting. Johan Lönnroth talade om en stor centraliserad koloss. Så är inte fallet. Själva idén är att det skall vara mindre politiskt inflytande. Genom att man tar bort tullar och andra handelshinder av olika slag som politiker sätter upp skapar man möjligheter för marknaden att fungera. Därmed skapar man också ett större välstånd för alla och en ökad sysselsättning för alla grupper, inte bara i Sverige utan även i andra europeiska länder där arbetslösheten tidigare har varit hög på grund av tidigare misskötsel genom en interventionistisk politik som varit gällande i många länder. Det hjälper inte att Johan Lönnroth kommer dragande med vänsterekonomen Paul Krugman, som är ganska ensam om sina omdömen. Det visar sig ändå att det är de länder som arbetar med en fri marknadsekonomi som har lyckats bäst. Det gäller både den utvecklade världen och inte minst bland utvecklingsländerna, där just frihandel och marknadsekonomi har inneburit stora uppsving, t.ex. i Sydostasien.

Fru talman! Detta är en dag för gratulationer. Vi sänder en tanke till den frånvarande huvudpersonen, som firar sin 50-årsdag, och vi gratulerar Göran Persson till hans befordran inom det socialdemokratiska partiet. En sådan personförändring som Socialdemokraterna nu har genomfört ger ju, om man så vill, en del öppningar. Det skall bli intressant att se om Göran Persson vill utnyttja förändringen på det sättet. Jag tycker mig känna Göran Persson ganska väl efter våra gemensamma år i utbildningspolitiken. Där åstadkom vi ett och annat positivt, men framför allt tog vi del i ett par av efterkrigstidens värsta praktgräl på utbildningspolitikens område. Som Johan Lönnroth påpekade här blev det en mycket betydande misstämning inom skolväsendet efter de reformer som Göran Persson initierade. Det har förekommit kraftfulla demonstrationer även mot den nuvarande regeringen -- det skall jag inte förneka -- men på den tiden var det demonstrationer ända till Centralstationen av människor som protesterade mot Göran Persson. Skall man säga någonting utifrån den tiden kan man säga att om Göran Persson har planer på att försätta svensk ekonomi i det skick i vilket han efter ett par år lämnade svenskt skolväsende, är det bäst för Sverige att han inte får den möjligheten. Jag tänkte tala om proportionerna mellan konfrontation och samarbete i politiken. Båda företeelserna behövs i en demokrati, men det är viktigt i den ekonomiska politiken för närvarande att proportionerna förskjuts till mer av samarbete. Jag har läst en intressant intervju med Göran Persson. Där sade han att om han blir finansminister vore det första han skulle göra att sträcka ut en hand till oppositionen. Det yttrandet vittnar först och främst om en realistisk syn på regerandets villkor. Vill man vara elak kan man säga att det möjligen också vittnar om en realistisk syn på hur långt socialdemokratisk politik räcker. Men jag skall i dag försöka avstå från den typen av enkla elakheter, eftersom jag tycker att det är rätt intressant att ta fasta på möjligheterna till mer av samarbete i den ekonomiska politiken. I ett litet land med en öppen ekonomi, som hela tiden möter förändrade men hårdnande konkurrensvillkor från omvärlden måste man ibland hålla ihop och hävda landets intressen gemensamt. Jag tror att vi ofta tänker på oppositionsrollen i ett anglosaxiskt perspektiv, där man har bilden att regeringen regerar och oppositionen opponerar. Men det gäller i ett annat valsystem, och framför allt tror jag att det har gällt i en annan tid. I vårt valsystem med proportionella val och i den situation som Sverige nu befinner sig i har också oppositionen ett stort ansvar för landet. Men om man har den insikten att man, om man skulle bli finansminister, omedelbart skall sträcka ut en hand till oppositionen, måste man naturligtvis också, för att det skall bli trovärdigt, i oppositionsrollen vara beredd att ta emot de händer som regeringen sträcker fram. Handlingsutrymmet i den ekonomiska politiken är inte särskilt stort. Större länder än Sverige har märkt att det inte går att föra en ekonomisk politik helt på tvärs mot omvärldens. Men vi kan vidga handlingsutrymmet en aning genom att samarbeta mer, eftersom det ökar trovärdigheten i politiken. Jag tänker beröra några områden som vi tycker är viktiga. Jag vill först beröra småföretagen. Vi är alla överens om -- det verkar i varje fall som om socialdemokraterna verbalt ansluter sig till det -- att det är därifrån som de nya jobben måste komma. Regeringen har länge haft den inriktningen. Vi har slopat skatten på arbetande kapital, och nu kommer förslaget om att slopa dubbelbeskattningen. Vi rättar också till en del oformligheter i arbetsrätten. Detta är tankar som Göran Persson själv har varit inne på. Han har talat om vikten av riskkapital, och han har uttryckligen på en småföretagarriksdag, som anordnades så sent som i augusti, sagt att han kan tänka sig förändringar i arbetsrätten som gäller turordningsreglerna, rätten till provanställning och annat. Men i sin nya position har han tagit avstånd från detta. Detta måste Göran Persson reda ut. Som Lars Tobisson varit inne på har oppositionen möjligheten att förta en del av de positiva effekterna av sådana här ändringar. Om de som skall satsa känner en osäkerhet, grundad på att de vid ett eventuellt regeringsskifte på nytt kan hamna i de nuvarande orimliga reglerna, är risken att man väljer att skjuta satsningarna på framtiden. Det gör att vi går miste om många nya jobb. Jag hade utgått från att Göran Persson skulle använda detta tillfälle till att klara ut det här, men det har han inte gjort. Jag tror att det är mycket viktigt att han använder någon replik till att göra det. För jobbens skull, Göran Persson: Ge besked att det som gäller är att socialdemokraterna är med på att göra dessa förbättringar för småföretagen! En annan viktig fråga som har tangerats här är en robust pensionsreform. Det har talats om att man vill öka konsumtionen. Folk sparar för mycket, säger Göran Persson, och det kan i ett konjunkturperspektiv ligga något i det. Men en av de viktigaste anledningarna till att folk nu skjuter upp konsumtion och sparar är osäkerheten om framtidens pensionssystem. Regeringen försöker få med socialdemokraterna på en robust och rejäl reform. Jag vill bara stämma av med Göran Persson att han som ekonomisk talesman delar bedömningen att det är mycket angeläget att vi snabbt kommer fram till en bra och robust pensionsreform. Det kommer inte bara att stimulera konsumtionen på kort sikt. Det är kanske det minst viktiga. Det mest viktiga är att det är en mycket betydelsefull strukturreform, som till omvärlden skickar just den signal som behövs, nämligen att svenskarna nu har fattat att vi inte kan lova ut mer i välfärdssystemen än vad produktionen räcker till. Som sista område vill jag ta upp kommunerna, som också har varit uppe i debatten. Ett problem är att vi har skapat en offentlig sektor som på 80-talet visade sig vara större än vad svensk ekonomi kan bära. Samtidigt fyller den viktiga funktioner, och man har ställt kravet att verksamheterna måste rationaliseras. Detta gick länge mycket trögt. Socialdemokraterna var dogmatiskt inställda till en del av förändringsinstrumenten -- alternativa driftsformer, entreprenader och sådant -- men nu har det ändå blivit en väldig fart på arbetet. Ett kortsiktigt perspektiv som har tagits upp här gäller att de som nu friställs inte, som hade varit fallet på 80-talet, kan få nya jobb. Frågan är då om man i avvaktan på att arbetsmarknadssituationen förbättras kan göra någonting på den punkten. Det stora problemet är att om kommunerna gör någonting, kan det uppfattas som en signal från deras sida att de kan skjuta upp rationaliseringsoch effektiviseringsarbetet. Till den känslan bidrar att socialdemokraterna har varit mycket förvirrade och förvirrande i sina besked om kommunsektorns ekonomiska villkor. Om vi fick beskedet att socialdemokraterna håller med om att den kommunala verksamheten måste klaras inom oförändrade eller rent av krympande resursramar och att kommunerna skall få ha kvar de möjligheter de har fått att pröva alternativa driftsformer, skulle regeringens möjligheter att hitta någon lösning på detta huvudsakligen kortsiktiga problem vara betydligt större. Då skulle signalen inte missuppfattas. Jag har tagit upp några viktiga frågor. Jag hade kunnat ta upp många fler, t.ex. det saneringsprogram som rimligen också socialdemokraterna till mycket stor del måste genomföra, om de kommer i regeringsställning. Det hade inte bara varit bra utan också mycket rimligt att socialdemokraterna hade givit detta program ett aktivt stöd. Också EG-frågan har varit uppe. Jag har dock nöjt mig med dessa frågor, inte minst därför att de har direkt betydelse för möjligheterna att skapa nya jobb. Ingvar Carlsson har någon gång sagt att man inte kan begära av socialdemokraterna att de skall ta mera ansvar, eftersom de har gjort mera än de behöver göra i opposition. Jag tror att det är ett resonemang som vanligt folk inte begriper. Man måste väl göra det som läget kräver. Det är det som människorna kräver av oss. Vilken roll vi än har måste vi i detta läge ta gemensamma tag. Till sist, herr talman, blir alltså frågan till Göran Persson om han är öppen för att göra upp med regeringen om en långsiktig politik, som hanterar budgetunderskottet, som ger oss ett robust pensionssystem och som skapar fler jobb i småföretagen. Beskeden från socialdemokraterna har hittills varit förvirrande. Ge i dag det besked som många längtar efter, att det finns en öppenhet från socialdemokratins sida att ibland samverka med regeringen för att lösa Sveriges viktigaste problem!

Herr talman! Jag vill först tacka Lars Leijonborg för välkomsthälsningen, även om den inte var alldeles befriad från de enklare elakheter som han talade om. Jag erinrar mig vår skolpolitiska tid tillsammans. Det var en del strider. Jag erinrar mig också att Lars Leijonborg högtidligt deklarerade att om bara hans parti kom i regeringsställning, skulle det som den hemske Göran Persson hade drivit igenom omedelbart rivas upp. Ingenting av det har ändrats. Så är det, och av detta lär jag mig att man skall vara försiktig med att lova att riva upp det som tidigare regeringar har gjort, såvida det inte är principiellt vidriga saker. Ett av de verkligt principiellt viktiga områden som regeringen nu attackerar är arbetsrätten. Jag har tidigare, på småföretagarriksdagen och i samband med andra evenemang, redovisat min linje, som har utgått och utgår från att arbetsrätten är dispositiv. Det innebär att parterna har ett utrymme att förhandla om. Detta är en grundbult i svensk arbetsmarknad. Nu har såväl TCO:s ordförande som Landsorganisationens ordförande sagt att de är beredda att förutsättningslöst sätta sig ned och prata med arbetsgivarsidan om eventuella felaktigheter och kantigheter i lagstiftningen. Ingen sådan förhandlingsinvit har kommit. Då går regeringen fram med ett lagstiftningsförslag och bryter mot en av de absolut mest centrala principerna på svensk arbetsmarknad, nämligen detta att parterna genom kollektivavtal reglerar förhållandet sig emellan. Samtidigt hör vi hur Wachtmeister står här och beskriver det som regeringen har gjort som någonting som är futtigt i sak, något som inte påverkar det hela mera avgörande.

Det är där diskussionen finns, och det är det debatten gäller. Om man ser så här lätt på kollektivavtalsregleringen, vilket är nästa område som regeringen i så fall tänker ge sig på? Det är detta som förorsakar vår ilska, och det är därför vi har protesterat så våldsamt mot det som nu sker.
Herr talman! Det kanske var bra att jag tog upp det där med skolan, därför att det fick Göran Persson att säga att man skall vara mycket försiktig med att lova att riva upp saker och ting. Man skall bara riva upp sådant som är principiellt vidrigt, sade han. Om det kommer att prägla Socialdemokraternas politik efter en eventuell valseger, tror jag att det är ganska betryggande för en del. Så räntan borde väl kunna sjunka några punkter efter ett sådant uttalande, för så mycket som är principiellt vidrigt ens ur Göran Perssons synvinkel har vi väl trots allt inte genomfört. När det gäller det här med kollektivavtal vet jag att vi många många gånger har hört socialdemokrater säga så här: Arbetarrörelsen består av två grenar. Vi arbetar först fackligt för att uppnå vissa mål, men när det inte går tar vi till lagstiftningsvägen. Det är alltså inte alls något konstigt eller orimligt att man lagstiftar för att få bort missförhållanden, och det har för övrigt skett tidigare att man genom lagstiftning har undanröjt kollektivavtal. Det är ju en sådan bred samstämmighet om att det finns missförhållanden. Om Björn Rosengren och Stig Malm nu plötsligt inser det, så är det ju en omvändelse under galgen, men om de har insett det tidigare, varför har de då inte åtgärdat det som är fel? Man kan inte gärna skylla det på att de inte har fått någon inbjudan från arbetsgivarna. 50 stycken fick de ihop. En bad man t.o.m. prata, Hon hade alltså möjlighet att tala på en sådan här småföretagarriksdag, och bland det hon efterlyste var just förändringar i arbetsrätten det viktigaste. Det är bred uppslutning kring att detta behövs. Vi gör just de marginella förändringar som det är bred uppslutning kring. Varför inte säga att Socialdemokraterna på denna punkt stöder regeringens förslag?
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men Lars Leijonborg går runt den principiellt stora frågan, den som är avgörande i diskussionen, synen på kollektivavtalen. Bakgrunden till att jag tycker att det är allvarligt är ju att det inte har kommit någon förhandlingsframställan på arbetsrättens område från arbetsgivarsidan. Då säger Leijonborg att TCO och LO skall vara de som begär att få förhandla om att ändra i arbetsrätten. Var och en som följer den här debatten begriper naturligtvis att det är det omvända som skall gälla. Rimligen bör arbetsgivarsidan ta det här initiativet, och facket har sträckt ut handen. Detta struntar uppenbarligen regeringen i och går bara på. Jag tycker att det är utomordentligt allvarligt, och det bådar illa för framtiden, för vi kommer inte att klara en krisbekämpning i Sverige om det skall ske på kollissionskurs med fackföreningsrörelsen och om det skall ske på kollissionskurs med grundläggande principer som har styrt svensk arbetsmarknad. Den kritiken är principiell och den är tung, och den har inte Lars Leijonborg svarat på. Det är det första. Sedan det andra. Jag vill gärna se ett fortsatt samtal med Lars Leijonborg om synen på den ekonomiska politiken. Jag läste häromdagen i DN -- det är inte alla morgnar man hinner läsa tidningen Folket, som är ens liv och husorgan -- en artikel av Nils-Eric Sandberg, som varit på ett SNS-seminarium. Han förde ett mycket intellektuellt och öppet samtal omkring den ekonomiska politikens framtida inriktning, fyllt av tvekan och vägval. Då tänkte jag: Tänk, om den sittande regeringen för två år sedan, när den formulerade sin politik, hade haft samma intellektuella förhållningssätt, insett att det inte fanns bara en sanning, en enda väg, utan en lång rad olika val som man skulle behöva träffa, och haft denna sökande attityd. Nu ser vi hur allt fler ekonomer överger Wibble, som står alltmer ensam och isolerad. De ansluter sig till vår syn att det fordras en kortsiktig stimulans för att komma ur depressionen. Vi skall inte i det läget vara övermodiga. Vi inbjuder till samverkan omkring hur en sådan politik skall utformas, självklart, men vi noterar ju att det är vi som i dag får uppslutning från den grupp som tidigare stod bakom regeringen. Detta tycker jag att Lars Leijonborg också borde fånga i debatten, och jag möter gärna Leijonborg för fortsatta samtal omkring hur politiken skall utvecklas i riktning mot att skapa arbete och fördela bördorna rättvist. Sedan beklagar jag också, herr talman, att statsrådet Wibble inte är närvarande. Vi vet att hon fyller 50 år, och jag har överseende med det naturligtvis. Då kan jag meddela kammaren att när debatten är slut tänker jag söka upp Anne Wibble på Handelshögskolan, gratulera henne på 50 årsdagen och presentera henne en gåva från den socialdemokratiska riksdagsgruppen, en bokgåva om Gunnar Sträng, en finansminister som säkert både Anne Wibble och jag har väldigt mycket att lära av. Vi har saknat Anne Wibble här i debatten i dag, som sagt, men vi önskar henne en fin 50-årsdag.
Herr talman! Göran Persson sade att han överser med att Anne Wibble fyller 50 år, och det tackar vi särskilt för. Att riva upp kollektivavtal är något som socialdemokratiska regeringar har föreslagit och också drivit igenom i riksdagen. Så skedde exempelvis när medbestämmandelagen infördes, så det är i och för sig inget principiellt nytt. Om det finns ett intresse från fackets sida att ändra avtalen på det sätt som regeringen nu föreslår, då är det väl heller inte så stor fara om lagstiftningen ändras? Men då kan man ju skynda sig att göra ändringar i avtalen, så behöver inte lagstiftningen ändras. Det är fel att påstå att många ekonomer inte delar regeringens grundläggande bedömning att handlingsutrymmet för närvarande är mycket litet. De som har att professionellt bedöma Sveriges ekonomi är mycket bekymrade över det stora budgetunderskottet och en politik som, även om man påstår att det är momentant, kraftigt skulle öka detta underskott. Det skulle med stor sannolikhet höja räntorna, och därmed är man tillbaka där man började. Den stimulanseffekt man ville åstadkomma försvinner genom att den höjda räntan stamar åt i stället. Så det är inte så mycket vi kan göra. Men det vi kan göra är sådana strukturreformer som också kortsiktigt har bra effekt, t.ex. att nu snabbt få fram besked om att vi kan lita på att vi i framtiden kommer att få pensioner, möjligen inte exakt enligt de regler vi hittills har trott men att det finns en bred uppslutning kring ett robust pensionssystem. Det skulle vara bra om Göran Persson ville kommentera det också. Jag vill kommentera frågan om kommunerna. Ni socialdemokrater har varit inne på att kommunala varsel inte skall fullföljas. Delar Göran Persson min uppfattning om att det ligger en fara i att ge kommunalpolitikerna intrycket att förnyelsearbetet kan avstanna? Skulle det inte vara bra om vi gemensamt kunde ge signalen att det inte är så?

Herr talman! Jag tänker också uppvakta Anne Wibble i dag, precis som Göran Persson. Jag kommer inte att ha med mig ett bokverk utan en mycket spännande valutakorg till henne. Det lovprisande av oppositionens roll som herr Leijonborg presterade var givetvis riktat till Ny demokrati, även om han var blygsam nog att kalla oss ''Göran Persson''. Jag skulle nämligen tro att det är med Ny demokratis hjälp som regeringspartierna skall försöka få majoritet för sina förslag. Det vill man inte gärna låtsas om. Verkligheten är, som någon sade, politikernas värsta fiende. En fråga som Lars Leijonborg borde vara intresserad av -- det borde alla här vara -- är ungdomsfrågan. Den borde vara en väldigt stor fråga i en ekonomidebatt. Det är ungdomarna som skall betala våra pensioner, och det är ungdomarna som skall betala den enorma statsskuld som jag talade om förut. Då kanske vi bör fixa utbildning och jobb åt dem, så att de kan göra det. Alla är väl i och för sig överens om att frågan är viktig, men reagerar vi rätt? Reagerar regeringspartierna rätt? I Sverige har vi, med en arbetslöshet som allmänt sett är mycket allvarlig, den ytterst besvärande situationen att ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög som arbetslösheten rakt över. Så är det inte i alla länder. Det är en typiskt svensk sak. Landet har på något sätt delats upp i arbetsägare och arbetslösa. Folkpartiet och regeringspartierna i övrigt, om han kan tala för dem, ställer sig i dessa frågor. Arbetslöshet för ungdom leder till påtagliga, synbara, ganska förfärliga problem ute på gator och torg om vi inte gör något. Jag tog upp denna fråga i partiledardebatten. Jag talade om ungdomslöner, lärlingssystem, inbyggda skolor, tuffare krav på lärare och elever, särskilda ungdomsbostäder, biståndsbrigader, katastrofbrigader osv. samt om att vi måste föregå med gott exempel. Vi måste få bort korruption och mygel och visa att det finns en bra framtid. En fråga som typiskt nog är ganska liten, men som man jobbar mycket med och har haft synpunkter på, är frågan om ungdomspraktiken. Regeringspartierna sade först att de skulle skänka ungdomspraktiken till företagen. Det är fel. Nu lär det komma ett förslag om att man inte skall göra det, men jag vill säga följande: Sälj inte ut ungdomar på marknaden som gratis arbetskraft! Det förvanskar och förvrider hela arbetsmarknaden, och det är inte bra. Det finns andra, mycket bättre sätt.
Herr talman! Jag håller helt med Ian Wachtmeister om att ungdomsarbetslösheten är ett av våra absolut största problem. Det får allvarliga sociala effekter när unga människor tidigt får signalen att de inte behövs på arbetsmarknaden. Vi måste därför göra väldigt mycket för att åtgärda det problemet. Regeringen har redan varit innovativ. Systemet med ungdomspraktikplatser har slagit väldigt väl ut. Det är som Ian Wachtmeister säger riktigt att man nu funderar på att något ändra reglerna. Syftet med det är att få arbetsgivarna att känna ett ännu större ansvar, så att de i ännu högre grad lägger ned jobb på personen. Det leder kanske i ännu högre grad till att personen i fråga sedan får en fast anställning i verksamheten. Förändringarna i arbetsrätten är väldigt viktiga i detta perspektiv. Många ser just den nuvarande arbetsrätten som ett sätt för dem som har fått jobb att behålla jobben och stänga ute dem som är nytillkomna på arbetsmarknaden. Just av det skälet tror jag att det är mycket bra att vi får större möjligheter till t.ex. provanställningar. Det är ljuvligt att höra Ian Wachtmeister tala om katastrofbrigader som skall ut till de fattiga länderna och hjälpa till. Ian Wachtmeisters hjärta klappar uppenbarligen för dem som har det svårt i världen. Risken är väl bara att dessa extrasatsningar på ungdomsbrigader kommer att försvinna om man skall stryka bort 20 % av biståndsanslaget, vilket vi hörde i en tidigare replik. Jag vet egentligen inte hur mycket det är bevänt med det där engagemanget.
Herr talman! Jag uppskattar att Lars Leijonborg tycker att det är ljuvligt att höra mig tala. Hans egen partiledare brukar inte alltid tycka att det är lika ljuvligt. Därför brukar jag ha rätt svårt att få svar från partiledaren i Folkpartiet. Låt oss ta upp den fråga om u-hjälpen som Lars Leijonborg talade om. Vi förde den diskussionen förut. Jag sade då att läget är kärvt. Vi kan inte göra en besparing här och en där och låta allt annat vara som vanligt. Jag exemplifierade, vilket herr Tobisson vid det tillfället tydligen inte förstod, med diverse åtgärder. Jag nämnde bl.a. biståndspolitik, organisationsbidrag, partistöd, presstöd och flyktingpolitik, vilket alla här i kammaren mycket väl känner till. Jag avsåg inte polisen och försvaret, eftersom det är samhällets ansvar nr 1 att skydda medborgarna. Nu säger Lars Leijonborg att införande av t.ex. katastrofbrigader inte stämmer överens med neddragning av biståndsvolymen. Det gör det visst! Jag kan tala om att vi för de 14 miljarder kronor som vi i stort sett häller över fel ändamål runt om i världen kan göra otroligt mycket. En dyr u-hjälp är inte automatiskt en bra u-hjälp. Ett engagemang där ungdomarna själva deltar och hjälper grannländer och fjärran länder är så otroligt mycket värdefullare för oss och för det uppväxande släktet. Det är så mycket billigare än det system vi har haft hittills, då vi har skänkt hundratals miljoner kronor till en massa korrumperade diktatorer.
Herr talman! Bättre vägar att utnyttja biståndet är naturligtvis mycket välkomna. Det är en strävan som förmodligen alla som är intresserade av rättvisa i världen delar. Vi har inte hört så många konstruktiva förslag från Ny demokrati, förutom möjligen förslaget om att i högre grad använda ungdomar. När nydemokrater talar om bistånd är det normalt bara ett klankande på själva tanken. Jag tycker inte att vi har så mycket att lära av Ny demokrati på biståndsområdet. När jag sade att det är ljuvligt att höra Ian Wachtmeister tala var det möjligen med lika mycket ironi som när Bengt Westerberg sade något om permanent uppehållstillstånd i debatten förra veckan. Ny demokrati kanske inte alltid förstår liberal humor, herr talman!

Herr talman! Efter dessa båda replikrundor känner också jag ett visst tryck att uppvakta finansminister Wibble med en present, och då tänker jag ge henne samma bok som jag gav Göran Persson nyss. Där kan hon finna tröst mot det faktum att ekonomerna nu överger henne. Den svenska historien visar att ekonomerna alltid har följt den politiska trenden. Den politiska trenden håller uppenbarligen på att vända, och då vänder också ekonomerna. Jag blev glad över att Lars Leijonborg tog upp frågan om kommunerna, och jag upplevde en vag signal om att det är tänkbart att det kan komma förslag som på något sätt lättar den akuta situationen för kommunerna. Jag håller med om att även de långsiktiga signalerna är viktiga och nödvändiga. Som jag redan tidigare har sagt har kommunerna i år sammantaget ett överskott i det finansiella sparandet. Anledningen till att de drar ned så våldsamt är risken att de kommande åren innebär en ekonomisk katastrof. Regeringens planer och prognoser för de närmaste fyra, fem åren innebär att kommunerna skall minska sin verksamhet i volym med 1 % om året. Det kan bli fråga om att man i kommunerna tvingas dra ned med i storleksordningen 80 000--100 000 Lars Leijonborg kan tala med sina borgerliga kolleger som styr i Göteborg. Jag kan försäkra honom att nästan alla rationaliseringar har genomförts. Nu handlar det om att man låter framförallt kvinnor gå från bra jobb inom vård, skola, osv. Det är inte fråga om rationaliseringar. Jag vill också ställa en fråga till Lars Leijonborg. Era planer och prognoser innebär att den ekonomiska tillväxten framöver, som ni tror på, ensidigt skall fördelas till den privata konsumtionen. Är det en ideologisk uppfattning inom Folkpartiet att fler bilar och videoapparater är viktigare och angelägnare framöver än bättre skola och sjukvård? Folkpartiet har bl.a. velat framstå som kvinnoparti. Inte minst ur den aspekten är frågan högst berättigad.
Herr talman! Diskussionen om kommunsektorns roll är en parallell till den debatt om EG som fördes här tidigare med Lars Tobisson. Vi har motsatta utgångspunkter. Johan Lönnroth tror på en fortsatt kommunal expansion. Jag är övertygad om att den erfarenhet vi gjorde på 80-talet kommer att bli giltig på nytt, nämligen att en svensk ekonomi i balans inte kan bära en så stor kommunsektor som den vi skaffat oss i slutet på 80 talet. Det faktum att vi då hade expanderat så oerhört mycket i kommunerna bidrog i hög grad till den ekonomiska kris som vi nu är inne i. För mig är Johan Lönnroth på denna punkt definitivt inte en del av lösningen utan en del av problemet. Det finns politiker på riksnivå som inbillar kommunpolitikerna att de glada expansionsdagarna på 70-talet kommer tillbaka. Det är den tron, att de obehagliga greppen kanske aldrig kommer att behövas, som är det stora problemet. Man funderar på om det finns någon kortsiktig åtgärd som skulle göra att personer inte behöver varslas och sägas upp till arbetslöshet. Det var inte så många år sedan vi hade en debatt här i landet om arbetskraftsbrist. Ett stort strukturellt problem var att en för stor del av arbetskraften gick till den offentliga sektorn. Vi får inte göra om det misstaget. Det kommer vi att göra om vi fullföljer Vänsterpartiets politik när det gäller kommunsektorn.
Herr talman! Nu försöker Lars Leijonborg beskriva motståndarens linje på ett extremt sätt för att sedan kunna ta avstånd från den. Det är ett gammalt välkänt debattknep. Våra förslag, som Lars Leijonborg kan läsa i våra motioner, innebär en mycket försiktig kommunal expansion framöver. Vi har försökt att finansiera en kommunal volymtillväxt på 2 % om året, vilket är något mer än den expansion som Kommun och Landstingsförbunden hävdar är nödvändig för att behålla oförändrad standard i kommunerna. Det handlar alltså inte om någon återvändo till glada expansionsdagar. Det handlar om att värna den grundläggande servicen inom skola och omsorg. Det är en våldsam omsvängning som ni nu leder landet in i. Kommunerna kommer i år förmodligen att göra sig av med flera tiotusentals anställda, och man skall framöver dra ned med ytterligare 100 000 människor. Detta visar också era egna prognoser. Dessa människor kommer inte att få jobb i den privata sektorn. De kommer att gå rakt ut i arbetslöshet. Det är inte någon alldeles enkel uppgift att finansiera denna nödvändiga mycket försiktiga kommunala tillväxt. Det kräver att den privata konsumtionstillväxten får stå tillbaka, och det kräver mycket smärtsamma omfördelningar både på skatteområdet och på bidragsområdet. Det är märkligt att Folkpartiet, med den ideologi som ni ändå säger er företräda, inte erkänner denna motsättning och detta problem. Jag frågar återigen: Varför är det viktigare att svenska folket skall kunna skaffa sig många fler videoapparater och bilar än att vi skall kunna bibehålla en bra och hygglig service på skolor, inom sjukvård och inom äldreomsorg?
Herr talman! En volymtillväxt på 2 % i kommunerna är långt utöver vad som är förenligt med samhällsekonomisk balans. Det var på 70-talet som man från statsmakternas sida ansåg att en sådan expansion var möjlig. På 80-talet talade man ibland om 1 %. Men det visade sig att även detta var för mycket. Det är realistiskt att tro att kommunerna under åtskilliga år framöver måste klara sin verksamhet med oförändrade resursramar. Johan Lönnroth sade i sitt tidigare inlägg att det nu har rationaliserats så mycket att det inte går att rationalisera mer. Det låter ju bestickande, eftersom man har hört talas om att det har skett en hel del nu. Problemet är att Johan Lönnroths partivänner alltid har sagt detta. Jag satt i början på 70-talet i kommunfullmäktige i en kommun i Stockholmsområdet. När vi från borgerligt håll föreslog blygsamma effektiviseringar hävdade man redan då från dåvarande VPK:s sida att allt var oförenligt med en social välfärdspolitik. Ni är tyvärr inte riktigt trovärdiga på den här punkten. Jag menar att det går att upprätthålla en social välfärdspolitik med de resurser som kommunsektorn nu har. Men det kräver skickligt kommunalt ledarskap så att man verkligen prioriterar de allra viktigaste uppgifterna. Mycket av förnyelse är på gång i kommunerna, men ännu mycket mer krävs. Genomförs det kommer vi att klara både samhällsekonomin och den sociala välfärden. När det sedan gäller avvägningen mellan privat konsumtion och offentlig konsumtion får den naturligtvis göras från tid till annan. Den avgörs ytterst av det skattetryck man har. Jag tror att de flesta anser att det skattetryck vi hamnade i mot slutet av 80-talet var helt orimligt. Det måste vi minska, och det innebär givetvis att den privata konsumtionen kan öka.

Herr talman! Också jag skulle kunna berätta för kammaren att jag skall ge presenter till fru Wibble och säga vad de innehåller. Men jag skall inte göra det, utan det får bli en överraskning. Hon bör ju först få veta det, innan kammarens ledamöter får veta det. Herr talman! Dagens och morgondagens största politiska uppgift är att bekämpa arbetslösheten. För det krävs en uthållig ekonomisk tillväxt. Nya och varaktiga arbeten kan bara skapas genom en ekonomi i balans. Vi måste spara och investera, inte låna och konsumera, oss ur den ekonomiska krisen. Staten skall främja investeringar i företag, infrastuktur, forskning och utveckling samt forma ett transfereringssystem som håller för framtiden och uppmuntrar till arbete och sparande. Det är på detta sätt som vi skapar en uthållig ekonomisk utveckling. Sverige har förvisso stora ekonomiska problem, men jag känner inte igen den krisbild som socialdemokraterna så ofta målar upp. Det är en bild av ett nattsvart elände. På samma gång använder socialdemokraterna enkla och populistiska grepp för att tala om hur de skall åtgärda problemen. Men, Göran Persson, svenska folkets framtidstro återkommer och ökar. Lars Tobisson berättade om det inledningsvis i debatten. Jag hade väntat att socialdemokraterna och Göran Persson skulle kunna presentera hur de på ett trovärdigt sätt vill skapa nya jobb, sanera statens finanser och åstadkomma ekonomisk tillväxt, men nytänkandet uteblev. I stället odlar socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen myter. Göran Perssons tal i dag var i stor utsträckning ett bevis på denna mytbildning. I stället för att ständigt byta ekonomiskt-politiska talesmän borde socialdemokraterna byta ekonomisk politik. Budskapets innehåll blir inte alls bättre bara för att socialdemokraterna utser nya budbärare i ekonomin. Det socialdemokraterna hittills visat upp håller inte för framtiden. Den politiken skulle sätta Sverige ytterligare i skuld. Det skulle låna bort vår frihet. Då blir det Världsbanken och Internationella valutafonden som styr landet. En sådan utveckling vill jag inte medverka till. En sådan utveckling måste förhindras. Socialdemokraterna försökte göra 1980-talet till guldår manifesterat med återkommande rekordnoteringar på Stockholms fondbörs. Det misslyckades. I verkligheten halkade vi efter. Sviterna lever vi med fortfarande. Avregleringarna på kredit och valutamarknaden användes inte till industriell förnyelse och produktiva investeringar, utan till spekulation och felinvesteringar i fastigheter. Det lade sedan grunden till kraschen i banksystemet. Nu sitter vi med en dyrbar nota från 80-talets socialdemokratiska försummelser som det tar lång tid att betala. Det måste väl Göran Persson inse. Dagens problem grundlades långt före 1991 års regimskifte. Göran Persson talade om vikten av analys. Det är okej. Visst skall vi analysera. Men det vore klädsamt och mera trovärdigt om Göran Persson och socialdemokraterna också ville analysera en del av orsakerna till de problem som vi har i dag. Göran Persson sade att penningpolitiken måste läggas om. Ian Wachtmeister var inne på samma tema. Då vill jag ställa tre frågor. För det första: Har Göran Persson förtroende för Riksbanken? För det andra: Vill Göran Persson kommendera fram en ny penningpolitik? För det tredje: Vill Göran Persson tända inflationsbrasan igen? Herr talman! Framtidens jobb finns i småföretagen. Därför skall vi göra småföretagskulturen både attraktiv och statusfylld. Satsningar på de mindre företagen skapar arbetstillfällen och livskraft i hela landet. Jag vet att Persson, har talat om småföretagens betydelse. Nu har inte Göran Persson hittills i debatten ägnat särskilt mycket tid åt småföretagen. Det var säkert inget förbiseende. Socialdemokraternas flirt med landets småföretagare är en av de mest tillfälliga förbindelser jag varit vittne till. Regeringen lägger inom kort fram ett förslag till en småföretagsvänlig skattepolitik och en reformerad arbetsrätt som är anpassad till de mindre företagen. Det blir en vitamininjektion för småföretagen i vårt land. Förändringar i arbetsrätten gör att företagen lättare vågar nyanställa. Det handlar inte om att riva ner någon trygghet. Sverige är ett industriland, men ingen skall tro att industrin ensam kommer att klara av att skapa tillräckligt många nya jobb. Tjänstesektorn måste utvecklas. Där finns en stor del av framtidens jobb. Men vi måste också använda nya områden. Miljöområdet är en outnyttjad potential i det sammanhanget. Kretsloppssamhället kan ge tusentals nya arbetstillfällen runt om i landet genom investeringar i återvinning, hushållning, miljövänlig teknik och bioenergi. Dag för dag tänds nu allt fler ljus i ekonomin. Tidigare talare från regeringspartierna har varit inne på det. Jag skall inte upprepa det. Låt mig bara säga att det finns anledning att se positivt på framtiden. Räntorna har gått ner, exporten ökar och handelsbalansen visar på överskott. I Konjunkturinstitutets höstrapport görs bedömningen att konjunkturen för industrin och för till industrin närstående delar av tjänstesektorn vänder uppåt redan i år i mycket snabb takt. Det tyder på att botten på en av 1900-talets djupaste lågkonjunkturer nu är nådd. Vändningen i lågkonjunkturen illustreras också genom det kraftigt ökade uttaget av övertid. jobb. Det finns anledning att ställa frågan: Vad skulle samhället och svenska folket tjäna om dessa 50 000 övertidsjobb i stället omvandlas till ordinarie arbetstillfällen? Företagen skulle minska kostnaderna genom att övergå från övertid till fasta jobb. De enskilda människorna skulle tjäna på det. Kostnaderna för arbetslösheten skulle minska. Regeringen föreslår nu, som jag tidigare sade, en ny småföretagsvänlig politik och en reformerad arbetsrätt. Då är det ett rimligt krav att företagen släpper loss och hjälper till att skapa nya jobb. Övertidsjobben bör omvandlas till fasta varaktiga jobb. Det är möjligt att det skulle behövas ytterligare stimulansåtgärder för att skapa nya jobb. I så fall är Centern och jag beredd att seriöst pröva sådana förslag. Herr talman! Vi svenskar har vant oss vid rätten till social rättvisa, ekonomisk trygghet, god sjukvård och bra utbildningsmöjligheter, dvs. det vi kallar välfärdssamhället. En del tycks tro att välfärden kommer av sig själv. Det är en felsyn. Välfärden måste förtjänas och betalas om den skall kunna bevaras och försvaras. Jag och Centern slår vakt om en bra sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och utbildning för våra barn. För det behövs personal i kommuner och landsting. Av den anledningen har Centern i regeringen och här i riksdagen medverkat till att tillföra nya ekonomiska resurser till kommunsektorn. 1994 tillförs kommunerna ytterligare 4,2 miljarder kronor. Därmed kan vi värna närmare 20 000 Socialdemokraterna införde det kommunala skattestoppet som blev en tvångströja på kommunerna. Genom Centerns aktiva medverkan lyfter vi nu bort den tvångströjan från kommunerna och tillskjuter nya pengar. Medan socialdemokraterna bara sprider myter agerar Centern konstruktivt för att det skall finnas resurser för skolan, för vården av sjuka och gamla och för att kommunerna skall ha råd att behålla hemsamariterna. Till sist, herr talman, för att det skall vara möjligt att bevara och utveckla välfärden krävs ett långsiktigt ekonomiskt återuppbyggnadsarbete och en välståndsskapande ekonomisk politik. Uppdraget är ambitiöst, men jag är optimist. Ur dagens problem skall vi forma morgondagens möjligheter. Den ekonomiska politik som regeringen står för har tänt nya ljus och nya hopp. Företagen vågar investera. Framtidstron och optimismen återkommer. En ny grund har lagts för att skapa framtidens nya välfärd. I det arbetet är alla, inklusive Göran Persson, välkomna att delta.

Herr talman! Tack för välkomsthälsningen! Jag har samarbetat med centerpartister förr, på kommunal nivå. Det är ofta en annan typ av politiker än dem man möter i riksdagens finansutskott företrädande Centern. Jag skulle önska att den retorik som flödar från talarstolen här i dag fick möta den verklighet de drygt 100 centerpartistiska kommunstyrelseordförandena har ute i landet. Här står Per-Ola Eriksson och talar om att man skall satsa på kommunerna. Sanningen är ju den att i Norrbotten, hans eget hemlän, försvinner de närmaste åren 5 000 anställda i kommunerna. Sedan säger Per-Ola Eriksson att de skall trygga anställningen för hemsamariter och lärare. Det är en typ av ihåligt tal som inte fungerar. Det är rimligt att ställa frågor till Per-Ola Eriksson, utifrån den centerpartistiska traditionen i fråga om fördelningspolitiken. Per-Ola Eriksson ser dessa angrepp i kommunerna. Samtidigt sitter hans parti i en regering som i förra veckan släppte ett förslag som innebär att exempelvis Procordias nuvarande ägare får dela på 257 miljoner kronor i skattesänkning. Aseas aktieägare får dela på 218 Belopp på många hundra miljoner går ut till dem som äger aktier. Ingenting eller mycket litet av det hamnar i Norrbotten. Men förslaget är inte finansierat fullt ut och får betalas med ökade underskott, som i sin tur driver fram besparingar som riktar sig mot de kommuner i Norrbotten som Per-Ola Eriksson är inte i första hand rikspolitiker. Han är Norrbottens företrädare, en regionalpolitiker. Hur kan Per-Ola Eriksson möta sina väljare, sina grannar, och se dem i ögonen med denna typ av fördelningspolitik? Det är den fråga Per-Ola Eriksson skall svara på, och sluta med den stora retoriken, som rimligen bör reserveras för moderaterna. Det är den retorik Per-Ola Eriksson använder sig av här i kammaren. Den är inte för det småfolk som har valt Per-Ola Eriksson. De vill faktiskt se någonting annat uträttas i riksdagen. Jag vill att Per-Ola Eriksson samtidigt utvecklar hur han ser på privatiseringen av Vattenfall, på att detta Norrlands guld nu skall säljas till dem som har pengar. Är det någonting som Per-Ola Eriksson tänker medverka till? Är det någonting som Per Ola Erikssons väljare i Norrbotten har sänt honom till riksdagen för att fullfölja, såsom en grön tribun? Det är frågor till Per-Ola Eriksson som jag tror många i hans valkrets vill ha ett svar på. Det stora, nationella, har redan Tobisson klarat ut. Där behöver inte Per-Ola Eriksson traska patrull. Den debatten är avklarad.
Herr talman! Jag tror inte att Göran Persson skall ge mig råd om vilka frågor jag skall driva i riksdagen. Jag är lika intresserad av en sund ekonomi för landet som någon annan här i kammaren. Om Göran Persson tror att jag som Norrbottens representant endast skall ägna mig åt de lokala och regionala frågorna tar han fel. Utvecklingsmöjligheterna för det län jag representerar hänger intimt samman med att vi har en sund ekonomi i landet, att vi frigör de krafter som kan skapa ny sysselsättning. Jag har sett hur flyttlassen gick under 80-talet, när Göran Persson själv och hans kolleger satt i regeringen. Det var under högkonjunkturåren. Man plundrade det län jag representerar. Det var då flyttlassen gick. Det var då byarna tömdes. Det var då företagen lades ned. Det var då problemen grundlades. Lär inte mig det, Göran Persson, för då är Göran Persson ute på fel spår. Jag ställde tre frågor till Göran Persson. Svara på dem! Vill Göran Persson med en ny penningpolitik släppa fram en inflationsspiral? Är det den politiken som vi skall ha tillbaka? Göran Persson sade tidigare att socialdemokraterna har gjort det förr. Det finns faktiskt anledning att ta fasta på det och dra åt sig öronen. Är det 80-talspolitiken som Göran Persson vill ha tillbaka, den politik som man stod för förr, som skapade inflation, spekulation och överhettning? Det är den politiken som vi i dag ser sviterna av. Det är efter den vi skall reparera Sverige. Jag tycker att det är ganska ansvarslöst av en ny ekonomisk talesman för socialdemokraterna att i den första debatten i den egenskapen antyda att inflationsekonomin skall tillbaka. Svenska folket har inte anledning att önska den tillbaka.
Herr talman! Jag skall gärna svara på Per-Ola Erikssons fråga, i utbyte mot att han svarar på min. När det gäller penningpolitiken vill jag säga följande. Vi missade det tillfälle vi hade förra året när kronkursen släpptes. Man borde ha fört en djärvare penningpolitik. Jag har förtroende för Riksbanken. Riksbanken styrs av denna församlings politiska inriktning. Riksbanken är riksdagens bank. Så enkelt är det. Per-Ola Eriksson är en av aktörerna som har lagt fast den penningpolitik som i praktiken nu gäller, som har knäckt 30 000 småföretag. Vi har 30 000 konkurser. Det skall nu mötas med att man ger skattesänkningar i miljardklassen till dem som redan har fått, via en börs som har nått en nivå som i går var all time high, alltså det högsta den någonsin har varit. Det är den utmanande fördelningspolitiken, som svar på krisen, som Per-Ola Eriksson medverkar till här i riksdagen, som fick mig att ställa frågorna om Per-Ola Erikssons eget hemlän. Per-Ola Eriksson svarar inte på min fråga om kommunerna. Jag förstår att han inte kan göra det, för då bryter hans anförande ihop. Per-Ola Eriksson tog inte upp Vattenfalls privatisering i sitt anförande. Han är därför fri att i repliken utveckla sin syn på Vattenfall och privatiseringen av detta gemensamma ägande av det Sveriges guld som vattenkraften har utgjort. Det är jag nyfiken på att höra, Per-Ola Eriksson. Vi har båda en bakgrund i kommunalpolitiken. Vi vet hur viktig den delen är för den samlade ekonomin. När jag reser runt i landet och möter Per-Ola Erikssons kolleger inom Centerpartiet, möter jag en helt annan debatt om regeringens politik än den Per-Ola Eriksson för från kammarens talarstol. Den dubbelheten i Centerns politik tänker jag ta mig friheten att fortsätta påpeka.
Herr talman! Göran Persson bortser från många saker i debatten. Han bortser från att det finns ett samband mellan kommunernas ekonomi och de sviter efter 80-talet som staten nu lever med, som vi alla får vara med och betala. Genom att vi får sunda statsfinanser har vi också resurser att klara kommuner och landsting. I denna svåra tid, när det har varit ont om ekonomiska resurser, har vi konkret och konstruktivt medverkat till att för 1994 tillföra kommunsektorn nya pengar. Vi lyfte bort det tak som ni har satt på kommunerna, men inte för att de primärt skulle höja skatten. Vi såg till att de nya pengar som frigjordes får stanna i kommunerna. 1994. Det gjorde vi medan Göran Persson och hans kolleger åkte land och rike runt och spred myter om social nedrustning. Nu har Göran Persson dess värre inte några fler repliker. Jag skall därför avstå från att ställa frågor till honom. Han kan inte besvara dem i denna debatt. Avslutningsvis vill jag kommentera något som Göran Persson berörde i sitt inledningsanförande. Han oroade sig för det, som han ansåg, ökade sparandet. Är det inte, Göran Persson och ledamöter här i kammaren, sunt att gå från lån till sparande? De köp av bilar och cyklar som Göran Persson nämnde, är det inte bättre att de sker med sparade medel än med kontokort och lånade pengar, som under 80-talet? Den kontokortsekonomi som kännetecknade 80-talet vill inte jag ha tillbaka. Med Göran Perssons filosofi skulle det aldrig ha gått att lära dagens barn att fylla spargrisen. Det är viktigt att vi i valet mellan Spara och Slösa väljer Spara, så att vi först tjänar ihop till de investeringar som vi skall göra och inte lever på lånade pengar. Jag tror inte att ungdomarna här i landet blev särskilt glada över budskapet, när Göran Persson antydde att det är slösandets väg som ligger öppen.

Herr talman! Per-Ola Eriksson talade om framtidstro. Det gjorde också Lars Tobisson. Lars Tobissons åsikt var att en avgörande fråga för framtidstron, inte minst inom svenskt näringsliv, var frågan om det tydliga budskapet att Sverige skall bli medlem i den europeiska unionen. Jag tror mig veta att hemma hos Per-Ola Eriksson i Norrbotten har de flesta människor, även centerpartister, en helt annan uppfattning. Deras framtidstro har närmast ett negativt samband med medlemskapet i den europeiska unionen. Det vore rimligt att finansutskottets ordförande, Per-Ola Eriksson, vars röst i det här sammanhanget ändå måste vara en ganska tung sådan, klart och tydligt talade om var han och Centerpartiet står i frågan om medlemskapet i den europeiska unionen. Den penningpolitik som Per-Ola Eriksson försvarar bygger mycket på just den fasta och nästan dogmatiska viljan att Sverige skall gå med i den europeiska unionen -- om man skall tro på riksbankschefen. Även från den synpunkten vore det bra om Per-Ola Eriksson svarade. Per-Ola Eriksson säger också att kommunerna skall få 4,2 miljarder kronor år 1994. Det är väl ändå på gränsen till ett skämt. Först tas 10 miljarder kronor från kommunerna och sedan ges 4 miljarder kronor tillbaka, och det kallar ni för en gåva till kommunerna. Jag tror att de flesta centerpartistiska kommunalpolitiker vet hur realiteterna ser ut. Den politik som Per-Ola Eriksson leder i finansutskottet innebär att en ökande andel av nationalinkomsten går till privat konsumtion och en minskande andel av nationalinkomsten går till skola, hemvård, sjukvård, äldreomsorg, osv. Var står Centerpartiet och Per-Ola Eriksson i den här frågan? Jag ställer samma fråga som ställdes till Lars Leijonborg: Är det viktigare att svenska folket får fler bilar och videoapparater än att upprätthålla en god sjukvård och en bra skola?
Herr talman! Jag vet inte var Johan Lönnroth har varit de senaste åren, när vi diskuterat EG-frågan. Det verkar som om Johan Lönnroth inte lyssnat eller noterat var Centern står i EG-frågan, därför skall jag nu tala om det. Det måste vara välbekant för denna kammare att Socialdemokraterna har beslutat om att ansöka om medlemskap i EG. Vi befinner oss mitt uppe i dessa förhandlingar. Regeringen har, i samråd med oppositionen, preciserat de förhandlingspositioner som skall gälla för Sverige. Förhandlingarna förs på ett sådant sätt att avtalet skall bli så bra att det kan leda till ett svensk medlemskap. Men förhandlingarna är tuffa och svåra, och vi är långt ifrån framme. Sverige, precis som alla andra europeiska länder, behöver mer av samarbete i stället för motsättning. Den spekulation och valutaoro som vi under de senaste åren har upplevt tyder på att vi behöver mer av samarbete mellan europeiska länder. Politiker måste samarbeta, och i det sammanhanget är det viktigt att lyfta in just EG-frågan i perspektivet. Vi vet inte hur avtalet kommer att se ut. Vi hoppas att avtalet kan bli så bra att vi, när vi slutgiltigt skall ta ställning, kan rekommendera våra medlemmar, sympatisörer och väljare att biträda ja-linjen i den kommande folkomröstningen. Men det vore fel att i dag ha en definitiv ståndpunkt, eftersom vi fortfarande inte har något avtal klart. Jag vill först se avtalet. Tidigare i dag talades det om bilar. När man går till bilaffären för att köpa en bil, sätter man ju inte sin namnteckning under kontraktet först och därefter ber motparten att fylla i de siffror som visar hur mycket man skall betala, utan man förhandlar först för att komma fram till en uppgörelse. Om man blir nöjd med uppgörelsen sätter namnet under kontraktet. Det är ungefär så som jag vill beteckna Vi skall ha klart för oss, när det gäller sjukvården, kommunerna och landstingen att Sverige, till skillnad mot en del andra länder, är det land som har minskade kostnader för sjukvården. Vi har effektiva, duktiga läkare, duktig vårdpersonal och en bra sjukvård. Det är denna fina sjukvård som vi skall behålla och slå vakt om. Det gav jag uttryck för i mitt inledningsanförande. En bra sjuk och hälsovård och en bra offentlig sektor är en del i vår välfärdspolitik i Sverige.
Herr talman! Jag är helt överens med Per-Ola Eriksson om att vi behöver ett internationellt samarbete om den ekonomiska politiken. Just nu är det oerhört viktigt att inte bara länderna i Europa, utan även andra länder, samarbetar om ett expansionsprogram mot arbetslösheten. Problemet med EG och EU är just precis det som mycket vältaligt beskrivs i Konjunkturinstitutets höstrapport om valutasamarbetets konstruktion, som vilar på nyliberala och s.k. monetaristiska idéer där inflationsbekämpningen sätts långt före arbetslöshetsbekämpningen. Rapporten visar att konstruktionen inneburit svåra problem för den svenska ekonomin, med alltför hög ränta i förhållande till mycket låg efterfråga. Så skriver Konjunkturinstitutet att vi haft det under perioderna av lågkonjunktur i Sverige. Man måste alltså befria sig från detta olyckliga projekt, den europeiska unionen och det svenska medlemskapet, för att skapa ett vettigt samarbete och en utveckling mot arbetslösheten. Jag vill ställa min fråga till Per-Ola Eriksson på ett annat sätt: Tror Per-Ola Eriksson att det går att förbättra sjukvårdens kvalitet i Sverige med ständigt minskade resurser, dvs. ständigt minskad mängd pengar? Er politik innebär faktiskt det. Tror Per-Ola Eriksson att det går att rationalisera så våldsamt att det går att klara av inte bara de stora ekonomiska smällar som följer av regeringens politik utan även utbyggnad och förbättring av sjukvården? Den ekvationen går inte ihop! Hur ser Per-Ola Eriksson på det?
Herr talman! Det är viktigt att de europeiska länderna, oavsett om man är medlem i EG eller inte, gemensamt arbetar för att bekämpa arbetslösheten. För det behöver man frigöra de krafter som kan tas ur en besvärlig arbetsmarknadssituation. Det innebär att vi måste satsa på investeringar, på forskning och utveckling samt på infrastruktur. Vi behöver också sanera statsfinanserna för att underlätta för Sveriges Riksbank att sänka räntan. Det är önskvärt med lägre räntor därför att det förbilligar investeringarna, och det blir billigare att bygga och bo. Det krävs en rad åtgärder för att ta Sverige ur de ekonomiska problemen. Men det finns ingen mirakelmedicin och ingen enstaka åtgärd därför, utan det behövs en hel del åtgärder. Vi måste såväl stimulera och spara som hushålla och främja investeringar. Johan Lönnroth, och tidigare Göran Persson, har visat ett stort intresse för Centerns kommunalråd och kommunpolitiker. Det är bra att båda dessa herrar hämtar inspiration hos Centerns kommunpolitiker, eftersom det finns mycken kunskap och erfarenhet att hämta där. Men jag kan försäkra såväl Göran Persson som Johan Lönnroth att Centerns kommunalråd och kommunpolitiker går i takt med Centerns riksdagsgrupp och de åtgärder som den medverkar till i riksdag och regering. Visst är det besvärligt i åtskilliga kommuner och landsting. Men för att kunna göra en rättvis analys av situationen måste vi ha klart för oss att det som vi nu upplever i kommuner och landsting är resultatet av de felsteg som gjordes under 80-talet. Dessa felsteg kommer att ta lång tid att rätta till. De kommer inte att kunna rättas till under den här mandatperioden -- inte under de närmaste åren heller. Det är en lång väg att gå innan missgreppen från 80-talet har rättats till. Det påverkar såväl kommuner som landsting och de enskilda hushållen. Men det vore fel att säga att vi inte har tagit de viktiga och avgörande stegen för att lyfta Sverige ur de ekonomiska träskmarker som vi i Sverige hamnat i efter 80-talets kasinoekonomi. Nu tänds ljusen; investeringarna ökar och framtidstron återkommer. Jag är övertygad om att en högkonjunktur är nära förestående. Vi har många bevis på det. Konjunkturinstitutet, olika banker och institut pekar på de positiva signaler som tänds. Det är viktigt att vi låter alla dessa samverka, för att vi skall kunna bekämpa arbetslösheten, få balans i statskassan och se till att bevara välfärden i vårt land.

Herr talman! Det är med ett visst intresse jag noterar lagarbetet mellan Göran Persson och Ian Wachtmeister när det gäller penningpolitiken. När Göran Persson inte hinner svara får Ian Wachtmeister göra det. Det samarbetet kanske de kan tillämpa i andra sammanhang också. Det är bra att Ian Wachtmeister säger att man inte kan kommendera fram en penningpolitik. Riksbanken skall fatta de beslut som åvilar den, efter de förutsättningar som finns i landet och med hänsyn till omgivningen. Min målsättning är att vi skall sanera Sveriges ekonomi och statsfinanser, så att vi steg för steg kan få ner räntorna. För att vi skall få ner räntorna är det också viktigt att de saneringsprogram som regeringen har presenterat, och som riksdagen i princip har ställt sig bakom, kan genomföras fullt ut när de kommer till riksdagen. Då kan vi minska statens upplåning. Det är alltså viktigt att minska statens utgifter och förstärka inkomsterna. Nu har ju Ian Wachtmeister möjlighet, när vi kommer med de konkreta förslagen, att visa om Ny demokrati tar ansvar för ekonomin, så att man inte faller offer för populistiska ställningstaganden för att få rubriker i media. Det går alltid att få lättköpta poänger och rubriker i media om man går emot olika förslag. Men sanningens minut är här när de olika förslagen kommer. Jag hoppas att min trätobroder Ian Wachtmeister tar det ansvaret. Det är riktigt att vi nu ställer om transfereringssystemen. Tidigare hade vi ett läge med en nästan lika stor frånvarolön som närvarolön. Det är viktigt att vi formar framtidens transfereringssystem, de olika åtgärderna på arbetsmarknaden, våra socialförsäkringssystem, så att de premierar sparande och arbete. Det är på det sättet Sverige blir en rikare nation.
Herr talman! Per-Ola Eriksson är rädd för att det kommer att bli ett lagarbete mellan Göran Persson och mig. Jag tror i så fall att även Göran Persson är rädd för det. Det är nämligen, som ni vet, väldigt farligt att samarbeta med Ny demokrati. Vi är ju de onda och farliga i den här församlingen, medan ni andra är goda och kloka. Det är bara konstigt att ni hittar på så mycket egendomligheter. Per-Ola Eriksson föreslog att Ny demokrati skulle ta ansvar för den ekonomiska politiken. Om han med det menar att vi skall acceptera regeringens förslag, lär nog regeringen och regeringspartierna få komma med de förslagen till oss så att vi får diskutera dem först. Jag kan lova Per-Ola Eriksson att vi inte kommer att ta ansvar för en politik som vi tycker är felaktig. Vi har själva, som bekant, mycket väl underbyggda förslag. En sak som oroade mig i Per-Ola Erikssons huvudanförande var hans ton när han sade att ''nu vänder konjunkturen''. Ja, det är riktigt -- konjunkturen vänder nu. Men Sverige vänder inte konjunkturen. Det som sker ute i företagen är avgörande kanske till 20--25 %. Vårt budgetunderskott i år blir större än förra året. Det vänder alltså inte ett dugg! Jag vill erinra om vad vi sade förut till alla er i borgerliga partier som ser ljuset i änden av tunneln. Det enda ljus som ni kan se kommer från den bil som Göran Persson och Ingvar Carlsson kör rakt emot er. Sveriges problem har icke mildrats genom att världskonjukturen har förbättrats, och det är utomordentligt allvarligt och oroväckande. Vi vet vilka prognoserna är. Den dag då Sverige får balans i sin budget är mycket långt borta. Under tiden skall vi vältra över hundratals miljarder på nästa generation. Det svenska problemet är kvar, och det löses icke av konjunkturen.